Fru talman! Den uppdelning som har gjorts på de bolag som tillsköt pengar till Bruksinvest har enligt min uppfattning varit framgångsrik så till vida att den har brutit den handlingsförlamning som rådde när fyra bolag skulle samsas i ett företag om att försöka åstadkomma investeringar i regionen. Ett flertal investeringar har gjorts i regionen. Jag har inget klagomål att anföra mot att den investering som Kinnevik gjort i Karlskoga inte varit någon kraftödande insats. Det väsentliga för mig är att det etableras företag som ger sysselsättning och att det sker på kommersiell grund, så att man därmed får livskraftiga företag som har förutsättningar att bli även långsiktigt bestående. Vi har för avsikt att årligen följa upp de åtaganden som har gjorts av de fyra ursprungliga parterna i Bruksinvest när det gäller insatser som är till gagn för regionen och skapar sysselsättning. Fru talman! Till sist vill jag dock säga att det sammantaget har skett en väsentlig förbättring sedan uppdelningen av Bruksinvest på flera olika bolag med var sitt moderbolag kom till stånd.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som Per Westerberg har om att själva uppdelningen av Bruksinvest var riktig. Jag har ju inte heller tagit upp den aspekten i min fråga. Det är ju uppenbart att t.ex Visentinvest, som har bildats av Avestakoncernen, har agerat på ett föredömligt sätt som investmentbolag. Man har satsat på utvecklingsbara, livskraftiga industrier. Näringsministern och jag har ingen olika mening om det. Den här frågan gäller snarast på vilket sätt Kinnevikkoncernen klarar sina åtaganden. Jag menar att man inte har gjort särskilt mycket. Man har ställt en checkräkningskredit till förfogande för ett dotterdotterbolag. Det är hela insatsen. Jag har inte svårt att förstå att de människor som har jobbat på stålverken i Fagersta blir litet fundersamma när de ser mediemiljarderna segla runt i TV 4 bl.a. De funderar över vilket ansvar Kinnevik egentligen är beredda att ta och vilket litet intresse man visar för sin gamla verksamhetsort.
Fru talman! Precis som jag sagt tidigare, kommer vi att fortsätta att årligen följa upp de åtaganden som har gjorts. Som jag tidigare nämnt betraktar vi uppdelningen som en klar framgång. Det instämmer tydligen Göran Magnusson i också. Den har ökat aktiviteterna väsentligt när det gäller investeringar i Bergslagen. Jag vill också notera att jag i första hand räknar resultaten och inte pengainsatserna. Det bestående resultatet i form av sysselsättning och kommersiellt riktiga företag är det väsentliga för mig. Vi har för avsikt att fullfölja detta.
Fru talman! I min fråga undrade jag vilka åtgärder näringsministern är beredd att vidta för att fullfölja detta. Han har inte redovisat en enda åtgärd. Han har bara beskrivit bakgrunden och kort konstaterat att Kinnevik haft vissa aktiviteter i Karlskoga. Om det förekommer en aktiv uppföljning kunde det ha redovisats i svaret. Kinnevik och fråga om de inte kan göra mera? De utlånade pengarna ger ju avkastning i form av ränta och ger intäkter i moderbolaget. De skulle kunna förmeras på ett annat sätt runt om i Bergslagen, enligt min mening i första hand i Fagerstaregionen och Långshyttan. Har näringsministern fortlöpande kontakter med de olika företagen, och i första hand med Kinnevikkoncernen, så att de har trycket på sig att göra vad de kan för att förbättra sysselsättningsläget i regionen?
Fru talman! Låt mig först säga att under Bruksinvests första åtta år hände inte så värst mycket. Det tror jag att vi är ganska ense om. Under de två år regeringen har agerat har vi delat upp Bruksinvest och fått i gång aktiviteten i respektive bolag. Vi för fortlöpande en dialog med bolagen. Vi gör en uppföljning en gång per år. Det tänker vi fortsätta med för att nå bästa möjliga resultat
Fru talman! Vi kommer tydligen inte så mycket längre. Min fråga gäller Kinnevik och inte de andra företagen. Uppdelningen av Bruksinvest skedde ju egentligen redan 1992. Den har inte, som kan framgå av svaret, startat nu. Den har ju pågått i åtminstone ett par år. Om det nu sker en årlig uppföljning, är den dokumenterad? Finns den redovisad någonstans? Kan jag få en dokumentation från departementet som visar att Näringsdepartementet ligger på bl.a. Kinnevik för att de skall göra fler insatser?
Fru talman! Vi gör inga uppteckningar av vanliga informella samtal. Det är inte gagnerikt. Vi gör en årlig uppföljning av verksamheten. Efter det att tilläggsavtalet slöts för nästan exakt två år sedan och vi slog itu Bruksinvest har väsentliga resultat uppnåtts. Det var en framgång att göra det. Vi följer upp det. Det gör vi även när det gäller Kinnevik, precis som när det gäller de övriga parterna.
Fru talman! Jag skall bli mycket kort. Jag kan bara konstatera att Per Westerberg talar om den uppföljningen som sker i Näringsdepartementet. Om det ges möjlighet efter valet kommer jag att fortsätta att följa upp den här frågan i riksdagens kammare.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möta behoven av hjälp och stöd till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp i samband med inspelning av barnpornografi. Låt mig börja med att uttrycka mitt fulla stöd för arbetet med att försöka stoppa all hantering av barnpornografi. Jag vill gärna särskilt lyfta fram den viktiga roll som de frivilliga organisationerna har spelat för opinionsbildningen. Som frågeställaren säger, måste vi uppmärksamma de utsatta barnens situation. I de fall polisen kan identifiera barn i filmer och bilder eller på annat sätt får kännedom om övergrepp har de skyldighet att vända sig till socialtjänsten i den kommun där barnet bor och anmäla detta. Det är sedan socialtjänsten som ansvarar för att undersöka barnets och familjens behov av stöd. Socialtjänsten ansvarar även för att barnet får den hjälp eller behandling som behövs antingen genom egna insatser eller på annat sätt t.ex. inom barnpsykiatrin. Samarbetet mellan socialtjänsten, barnpsykiatrin och polisen är i dag på många håll i landet väl utbyggt. Både observansen och kompetensen har höjts väsentligt. Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd om sexuella övergrepp mot barn för att hjälpa handläggare och andra som kommer i kontakt med barn som varit utsatta för övergrepp. Socialstyrelsen stödjer också, inom ramen för sitt Barn i fokus-projekt, verksamheter ute i landet vars syfte är att utveckla utrednings och behandlingsmetoder. Bidrag har även utgått för att utveckla metoder att förebygga övergrepp. Rädda barnen har fått medel ur Allmänna arvsfonden till en behandlingsverksamhet som i första hand vänder sig till pojkar som utsatts för övergrepp. Detta är några exempel på det arbete som pågår för att skapa bättre förutsättningar både för barn att skydda sig och att söka hjälp och för myndigheter och andra att ta hand om dem som drabbats. Det är angeläget att fortsätta att stödja utvecklingen av metoder och öka kunskaperna hos myndigheter och andra som kommer i kontakt med barn som utsatts för övergrepp.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min fråga. Jag vill påminna om att den inte bara avser inspelning av barnpornografi utan hela situationen. Att bli utsatt för så vidriga övergrepp är avskyvärt. Vi har kunnat läsa hur en del av de här barnen i sin förskräckelse har skrivit brev till framstående politiker och bett om hjälp. Det måste väl betyda att man är i stort behov av hjälp? Tolkar inte socialministern det så? Jag tror inte att den vanliga ''sociala myndigheten'' alltid har den kompetens som krävs för att kunna hjälpa de här barnen. Det är ett svårt arbete som tar lång tid. Samtidigt vet vi att det finns risk för att den här verksamheten prioriteras bort i besparingstider. Min fråga är då: Avser socialministern att vidta några åtgärder för att starta ett projekt för att öka kompetensen och se till att detta blir ett prioriterat område?
Fru talman! Först vill jag instämma i att det självfallet finns många som har stort behov av hjälp. Jag är också helt övertygad om att det på sina håll finns en otillräcklig kompetens hos sociala myndigheter, poliser och andra. Det är därför som vi redan har startat en serie projekt, bl.a. dem som jag nämner i mitt frågesvar i Socialstyrelsens regi inom ramen för Barn i fokus-projektet, för att öka kompetensen om vad barn kan råka ut för och hur man skall möta det. Jag vill inte alls påstå att vi är klara. Det här är ett projekt som pågår. Det leder till en successiv standardhöjning, men det finns självfallet väldigt mycket kvar att göra.
Fru talman! För kvinnor som utsätts för olika sorter av övergrepp finns det ju på många ställen i landet -- jag tror att det är välutbyggt -- kvinnojourer, dit man kan ringa. Anser socialministern att vi borde uppmuntra till initiativ till något slags barnjour på liknande sätt?
Fru talman! Kvinnojourerna är ju inte ett initiativ från politiker eller myndigheter, utan det är de drabbade kvinnorna själva som har dragit i gång verksamheten -- delvis, faktiskt, i protest mot socialtjänsten, eftersom många kvinnor upplevde att de från socialtjänsten inte fick det stöd och den hjälp som de behövde. Jag tror kanske att det är svårare för barn i en liknande situation att dra i gång en sådan verksamhet, men det finns ju många vuxna som i olika former har engagerat sig inom bl.a. Rädda barnen och BRIS. Det har vi anledning att stödja på olika sätt, bl.a. ekonomiskt, men naturligtvis också genom att tala om att vi tycker att det är en bra verksamhet de bedriver. Det var också just av det skälet som jag i mitt frågesvar underströk att de frivilliga organisationerna gör en väldigt viktig insats i opinionsbildningen, men jag kan gärna lägga till att deras verksamhet är viktig också för att hjälpa direkta offer i de här sammanhangen.
Fru talman! Många barn har vittnat om att myndigheterna inte riktigt lyssnar på dem. Jag har fått ett samtal från en mamma med två barn, 7 och 14 år, som i dag befinner sig i en mycket svår situation. Från samhällets sida påstår man att barnen inte är så gamla så att man behöver lyssna på dem. Min sista fråga till socialministern under den här frågestunden är: Anser socialministern att den svenska rättsapparaten borde se mer till barnens perspektiv än vad som är fallet i dag?
Fru talman! Jag tycker att det är utomordentligt angeläget, inte bara när det gäller rättsapparaten utan också när det gäller socialtjänsten och polisen. Jag tror att det är en alldeles riktig iakttagelse att det fortfarande hos många finns ett bristande barnperspektiv; man ser många problem ur den vuxnes perspektiv men bortser från barnens perspektiv. När vi för ett par år sedan drog i gång Barn i fokusprojektet var utgångspunkten just insikten om att barnperspektivet ofta saknas. Därför behövs inom socialtjänsten och hos andra myndigheter ökade kunskaper om hur man skall se barns problem, förstå vad barn säger och vad de försöker förmedla till oss vuxna, även om de ofta använder ett annat språk och andra bilder för att förmedla sina upplevelser än vad vi som vuxna kanske skulle ha gjort. Däri ligger också en av svårigheterna, och där finns det utan tvivel ett stort behov av utbildningsinsatser. En hel del har gjorts, och jag menar att det ändå pågår en förbättring när det gäller våra möjligheter att hjälpa de här barnen. Men som jag har understrukit flera gånger finns det fortfarande mycket kvar att göra.

Fru talman! Lars Sundin har hänvisat till ett uttalande av den ryske utrikesministern Andrej Kozyrev och frågat mig om regeringen avser att ta upp frågan om tillbakadragandet av de ryska trupperna för att klarlägga vad den ryske utrikesministern verkligen sagt och menat. Fru talman! Den 18 januari höll den ryske utrikesministern ett anförande inför Rysslands ambassadörer i OSS-länderna och Baltikum. De första medierapporterna från mötet uppgav att Andrej Kozyrev hade hävdat att det ryska trupptillbakadragandet från alla före detta sovjetrepubliker skulle bromsas upp och att den ryske utrikesministern talat om att ett hot mot Ryssland utgick från dessa länder. Reaktionen i omvärlden blev kraftig, inte minst i Baltikum, där de tre premiärministrarna gjorde ett gemensamt uttalande. Också den svenska regeringen oroades, särskilt som man i Moskva inte genast gick ut med något officiellt tillrättaläggande. Omedelbart när de första medierapporterna om talet hade kommit, instruerades därför Sveriges ambassad i Moskva att snabbt försöka ta reda på vad den ryske utrikesministern verkligen hade sagt. Efter hand fick vi utskriften från talet tillsammans med ett offentigt uttalande av Kozyrev, där han försäkrade att Ryssland alltjämt var fullt inställt på att dra tillbaka alla sina trupper från Baltikum. Sedan detta klarläggande lämnats, har vi från regeringens sida till Ryssland tydligt upprepat vår uppfattning om att trupptillbakadragandet nu måste fullföljas på grundval av ett avtal mellan parterna. Vi har också särskilt betonat vikten av att Ryssland inte låter omvärlden känna osäkerhet om den ryska utrikespolitiken. Det gäller inte minst mot bakgrund av de aggressivt nationalistiska uttalanden som nu kan höras i den inre ryska debatten. Den 27 januari gjordes ytterligare förtydliganden beträffande den ryska politiken gentemot de baltiska länderna. Under en presskonferens framhöll vice utrikesminister Tjurkin att Ryssland är inställt på att snabbt ingå avtal om trupptillbakadragandet. Han betonade också att man i Moskva noga skiljer mellan de baltiska länderna och andra före detta sovjetrepubliker. I den uppkomna situationen var detta viktiga besked, som vi tar fasta på och välkomnar. Avslutningsvis vill jag på nytt understryka den svenska regeringens starka engagemang för ett skyndsamt trupptillbakadragande från Baltikum. Vi fortsätter att aktivt och intensivt verka för detta.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Frågan ställdes eftersom den ryske utrikesministern enligt uppgifter i pressen sagt att ryska trupper fortfarande kunde behövas i Baltikum för att skydda ryska intressen där och för att ett säkerhetspolitiskt vakuum inte skulle uppstå, ett vakuum som kunde fyllas av ryskfientliga krafter. Det är bra att regeringen har reagerat och att utrikesministern nu har sagt att Ryssland skall dra tillbaka alla sina trupper från Baltikum. Det är också bra att regeringen ånyo har sagt att det måste till ett avtal om ett trupptillbakadragande. Men tycker inte utrikesministern att det är oroande eller märkligt att utrikesministern i ett svar till mig här i kammaren i november 1992 underströk betydelsen av ett avtal och en tidtabell om hur detta tillbakadragande skulle ske -- det skulle ske snabbt, och det skulle ske ordnat -- men att något avtal ändå inte har kommit till stånd mellan Ryssland och Estland och mellan Ryssland och Lettland?
Fru talman! Visst! Jag skulle gärna ha sett att de ryska trupperna hade lämnat alla de tre baltiska republikerna vid det här laget. Jag kan dock konstatera att de har lämnat Litauen och att tillbakadragandet så att säga också i praktiken sker och har skett från Estland och Lettland, även om det fortfarande finns truppstyrkor kvar i dessa länder. Det är en mycket bestämd svensk politik att mycket praktiskt verka för att trupptillbakadragande skall ske, att agera diplomatiskt i samtal med Moskva, Ryssland, i samtal med de baltiska republikerna och i samtal med andra västländer och att också understödja den process och de förhandlingar som nu är i gång.
Fru talman! I ett tal nyligen i Sälen talade utrikesministern om den förtroendefulla dialogen som pågår mellan Sverige och Ryssland på hög nivå. Ges det vid dessa förtroendefulla samtal ingen rimlig förklaring från rysk sida till varför ett avtal inte har träffats mellan Ryssland och Estland och mellan Ryssland och Lettland? För visst måste utrikesministern dela min uppfattning om att de ryska trupperna i Estland och Lettland inte behövs för att skydda några ryska etniska intressen?
Fru talman! Visst, medborgarfrågorna skall hållas alldeles separat från det ryska trupptillbakadragandet, som följer av folkrätten. Däremot tycker vi naturligtvis att det är både bra och viktigt att de ryskspråkiga i såväl Estland som Lettland får en generös och bra behandling, framför allt att det är en behandling som stämmer överens med Europarådets och ESK:s normer och principer. I den förtroendefulla dialogen med Ryssland berörs naturligtvis också frågor som ingår i förhandlingsdiskussionen mellan Ryssland, Estland och Lettland, men det är självfallet framför allt dessa stater själva som skall föra denna diskussion. Vi vet också att det finns olika frågor av praktisk natur, som man ännu inte har lyckats lösa mellan parterna.
Fru talman! Jag noterar att utrikesministern delar min uppfattning att frågan om de ryskspråkigas intressen i Estland och Lettland måste lösas i särskild ordning, att de kommer att lösas i särskild ordning och att det därför inte behövs någon närvaro av ryska trupper för att dessa frågor skall kunna lösas. I slutet av sitt svar säger utrikesministern att regeringen arbetar aktivt och intensivt för ett skyndsamt ryskt tillbakadragande från Estland och Man kan väl bara konstatera att detta aktiva och intensiva verkande inte har varit så framgångsrikt, eftersom de fortfarande finns kvar där.
Fru talman! Får jag trots allt säga att jag naturligtvis inte delar Lars Sundins bedömning. Vi noterar ändå bestämda framsteg, och vi arbetar intensivt för att hjälpa till för att frågan skall få en lösning. Det är viktigt att konstatera att inga som helst MR övergrepp har förekommit i Estland och Lettland. Det har flera internationella organisationer kunnat konstatera.

Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig om vad den svenska regeringen gör för att medverka till att bärgningen av den polska färjan Jan Heweliusz snabbt skall komma till stånd. Inledningsvis vill jag erinra om att jag vid två tillfällen under förra året -- i februari och maj -- besvarade riksdagsfrågor om färjeolyckan. Jag berörde då bl.a. de undersökningar som genomförts av fartyget med hjälp av dykare, och redogjorde för den svenska inställningen i bärgningsfrågan. Både statsministern och jag själv har i samtal med den polska regeringen klargjort att vi är mycket angelägna om att bringa full klarhet i de saknades öde och att vi väntar oss ett snabbt polskt ställningstagande i bärgningsfrågan. Så sent som i förra veckan tog talmannen upp frågan med sin polske kollega vid ett besök i landet. Det är riktigt att de polska och tyska regeringarna inlett diskussioner om vad som skall göras med det förlista fartyget. Det tyska intresset grundar sig på att fartyget är ett hinder för sjöfarten. Av uppenbara skäl kan jag inte här gå in på några detaljer om dessa förhandlingar. Självklart har jag full förståelse för de anhörigas krav att få reda på vad som hänt deras närmaste, och jag kan försäkra Ivar Franzén att vi kommer att fortsätta att hålla frågan om bärgning aktuell hos den polska regeringen så länge som de tre svenskarna saknas. Också tyska myndigheter är väl medvetna om våra starka önskemål. Vi kommer givetvis även framdeles att bevaka de pågående tysk-polska diskussionerna om vad som skall ske med Jan Heweliusz.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret som tyvärr saknar den handlingskraft och den skärpa som jag efterlyste i två tidigare frågedebatter. Utrikesministern säger att man även framdeles kommer att bevaka de tysk-polska diskussionerna om vad som skall ske med Jan Jag har tidigare vädjat till utrikesministern att utöver välvilligt tal verka för att Sverige även ekonomiskt medverkar till att en bärgning kommer till stånd. Jag vill säga tack till talmannen för att hon tog upp den här frågan. Om jag har förstått tidningsreferaten från talmannens överläggningar med de polska företrädarna rätt, anser man sig i Polen inte ha råd att själv stå för hela kostnaden avseende bärgningen. Det är helt klart att företrädare för det tyska kommunikationsdepartementet har uttryckt en beredskap att delta i kostnaderna. De säger att bärgningen inte får hindras av en strid om kostnaderna. Min fråga till utrikesministern är: Kan och vill utrikesministern här och nu utlova att även Sverige är berett att bidra till en del av bärgningskostnaderna för att på ett konkret sätt se till att saken påskyndas? Tycker inte utrikesministern att det är litet generande att tre länder under mer än ett års tid inte har lyckats få till stånd bärgningen av ett fartyg för vilken kostnaden sägs vara mellan 20 och 25 miljoner?
Fru talman! Enligt svensk rätt har staten inget ansvar för bärgning. Om rederiet och försäkringsbolaget väljer att inte bärga kan staten av dessa kräva bärgning endast om det finns fara för t.ex. oljeutsläpp eller om trafiken i en farled äventyras. Det är på motsvarande sätt inte heller möjligt för oss att kräva bärgning -- så är rättsläget. Jag ser och tror för egen del att den troligaste framkomstvägen i fortsättningen är de tysk-polska diskussioner som nu pågår och som vi följer. Vi får se vart de leder och därmed i vilken typ av beslutsposition som också Sverige kan befinna sig i. Det det är alldeles för tidigt att säga ännu. Jag har fortfarande en förhoppning om att det tyska intresset och diskussionerna skall kunna leda till något resultat.
Fru talman! Jag har aldrig hävdat att svenska staten har ett ansvar för att bärga den polska färjan. Men jag hävdar med bestämdhet att staten har ett ansvar för de svenska medborgarna -- om inte annat så ett moraliskt ansvar för de tre svenskar som ännu inte är återfunna. Detta moraliska ansvar borde ändå ha gett uttryck i mer konkreta handlingar än att vänta, avvakta och hoppas. Det är inte mycket av handlingskraft i detta. Jag har tidigare med skärpa hävdat att den sjöförklaring som nu i stort sett är avslutad skulle ha haft ett helt annat bevis och beslutsunderlag om färjan hade varit bärgad. Utöver anhörigas berättigade krav har vi funnit ett klart krav för en noggrann och rättvis sjöförklaring. Återigen: Är inte regeringen -- det har tydligen varit en regeringsfråga mycket länge -- beredd att på något sätt aktivt i handling och med pengar hjälpa till så att den här bärgningen kommer till stånd snabbt?
Fru talman! Jag noterar Ivar Franzéns inställning. Jag måste samtidigt säga att det inte finns någon rätt eller någon internationell praxis som säger att stater regelmässigt skall finansiera bärgning av förlista fartyg, svenska eller utländska, på vilka det funnits svenska medborgare. Man måste också, Ivar Franzén, tänka på att det för tämligen långt att etablera en sådan praxis med tanke på jordens och världshavens yta. Ivar Franzén tycker att en sådan praxis är självklar. Jag tycker inte att den är självklar. Den har inte heller något stöd i internationell rätt och sedvänja.
Fru talman! Det är uppenbart att vi ser saken från olika aspekter. Jag kan i och för sig förstå de formella synpunkterna, men detta är inget dussinärende. Den här olyckan och omständigheterna omkring den är ganska unika. Jag tror att den prejudicerande effekten som utrikesministern tycks vara rädd för egentligen är obefintlig. Jag tror att det ibland inte vore fel om regeringen också visade en viss mänsklig hänsyn i de här frågorna. Det har varit ett av de tunga motiven, men motivet är framför allt att det finns enormt mycket av rykten och påståenden runt den här olyckan. Om det finns en förbindelse mellan Sverige och Polen så vore det väl bra att få saken klarlagd på en del punkter. Det är faktiskt också ett svenskt intresse.
Fru talman! Det är samtidigt en regerings skyldighet att följa svensk rätt och att också följa internationella normer och praxis. Det är någonting som ofta ger stadga åt en regerings arbete. Det är därför någonting som det är väldigt viktigt för oss att beakta. Samtidigt följer vi självfallet ärendet. Vi förstår situationen för de anhöriga och vi har därför i olika sammanhang aktualiserat ärendet med polska myndigheter. Vi fortsätter att följa de diskussioner som nu pågår mellan Tyskland och Polen.
Fru talman! Jag tror det finns en grundläggande skillnad mellan utrikesministerns och mitt synsätt. Utrikesministern säger hela tiden att regeringen inte är skyldig att göra något, och därför gör regeringen inget. Min utgångspunkt är att man i en sådan här fråga gör vad man kan, och har rätt att göra. Då kommer man till ett annat resultat. Jag skulle vilja vädja till utrikesministern att försöka övergå till mitt synsätt i den här frågan.
Fru talman! Jag noterar att Ivar Franzén och jag har olika sätt att se på frågan. Det har kanske att göra med våra något olika roller, som gör att vi måste agera på något olika sätt.

Fru talman! Rolf L Nilson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att snabbt ändra åldersgränsen för vem som skall anses som barn i utlänningslagen från 16 till 18 år. Rolf L Nilson avser här den 16-årsgräns som återfinns i bestämmelserna i utlänningslagen som rör möjligheterna att ta någon i förvar. Han hänvisar till FN:s barnkonvention där definitionen av barn anger en 18-årsgräns. Barnkonventionen innebär att frihetsberövande av barn under 18 år inte får ske utan uttryckligt lagligt stöd. Frihetsberövande får endast användas som en sista utväg och för kortast möjliga tid. Förvarstagande av såväl barn som ungdomar mellan 16 och 18 år har stöd i svensk lag. Då riksdagen antog propositionen om godkännande av barnkonventionen ansåg riksdagen inte att tillämpningen av förvarsbestämmelserna stred mot konventionens bestämmelser. Därefter har riksdagen beslutat om ändringar i utlänningslagens förvarsbestämmelser som innebär inskränkningar i möjligheten att ta barn i förvar. Det förslag som regeringen hade lagt fram var än mer långtgående; det innebar ett principförbud mot förvarstagande av barn. I en riksdagsmotion från Vänsterpartiet i detta sammanhang aktualiserades att åldersgränsen för vem som är att anse som barn borde höjas till 18 år. Socialförsäkringsutskottet konstaterade med anledning av förslaget att man utgick ifrån att frågan kommer att uppmärksammas av den paralamentariska utredningen som har till uppgift att se över flykting och invandrarpolitiken. I ett av de fall som Rolf L Nilson tar upp har beslut om förvarstagande fattats i syfte att fastställa personens identitet och därmed möjliggöra en verkställighet av det avvisningsbeslut som föreligger. Sverige har inte kritiserats av FN:s kommitté om barnets rättigheter för den 16-årsgräns som anges i utlänningslagens förvarsbestämmelser. Kommittén uppmanade däremot Sverige att försöka finna alternativ till förvarstagandet. Jag har tagit initiativ till att Invandrarverket skall verka för att andra förvarslokaler än häkten och arrester används. Invandrarverket har också presenterat förslag på alternativa förvarslokaler -- t.ex. ombyggda förläggningar -- för polisen och kriminalvårdsstyrelsen. De behandlar nu frågan. Jag utgår från att dessa myndigheter snarast möjligt kommer att ta fram fler, bättre och humanare förvarslokaler. Jag utgår ifrån att den parlamentariska kommittén kommer att pröva frågan om det är lämpligt att ändra utlänningslagens åldersgräns för förvarstagande av barn.
Fru talman! Bakgrunden till min fråga är framför allt ett fall av förvarstagande i Malmö, och jag vet att det har upprört Birgit Friggebo minst lika mycket som det har upprört mig. Man har tagit en person i förvar under mycket lång tid trots man inte är riktigt säker på hur gammal han är. Personen har hållits i förvar under förhållanden som är direkt oacceptabla. Skall man uttrycka sig lika rått som pressen har gjort kan man säga att han har hållits i förvar i en av polisens fylleceller. Det är inte försvarligt om vi talar om att vi har en flyktingpolitik, asylpolitik och kriminalpolitik som är anständig och human. Nu säger Birgit Friggebo att åldersgränsen på 16 år i utlänningslagen inte strider mot FN:s barnkonvention. Men den avviker åtminstone från FN:s barnkonvention. 16-årsgränsen innebär dock att man med stöd av lag kan ta barn i förvar -- barn som är strax över 16 år. Ett liknande förfarande är inte möjligt om det rör sig om en jämnårig brottsling. Strafflagen är betydligt strängare. FN:s kommitté för barnets rättigheter har uppmanat Sverige att söka finna alternativ till förvarstagande. Birgit Friggebo säger att man främst söker andra lokaler. Det finns även andra alternativ än andra lokaler. Det måste vara möjligt att ta till anmälningsplikt och andra arrangemang i ett sådant här sammanhang. Slutligen förutsätts den parlmentariska kommittén ta upp frågan om åldersgränsen. Vilket tidsperspektiv har kommittén? Överväger Birgit Friggebo att ge kommittén tilläggsdirektiv?
Fru talman! Rolf L Nilsons utgångspunkt har varit FN:s barnkonvention. Det är utmärkt att vi har barnkonventionen för att stämma av om man uppträder på ett värdigt sätt i vårt land och i andra länder. Det är också riktigt att den generella riktlinjen för barnkonventionen är att barn och ungdomar under 18 år skall anses som barn. Men samtidigt tillåts många olika åldersgränser enligt barnkonventionen, om de har stöd i lag. Jag kan t.ex. erinra om att straffbarhetsåldern i Sverige är 15 år och inte 16. Det betyder att man i undantagsfall faktiskt kan sätta 15-åringar i häkte. Förfarandet strider inte mot barnkonventionen. Det utesluter naturligtvis inte att man kan diskutera frågan och lämpligheten av att ha en 16 eller 18 Jag tycker att socialförsäkringsutskottet har pekat på ett bra tillvägagångssätt, nämligen att den stora invandringsutredningen kan få behandla den här frågan. Utredningen skall bli klar med sitt arbete under nästa år. Någon kan då fråga sig varför man inte kan bryta ut just den här frågan. På många olika håll vill man bryta ut frågor som man vill behandla med förtur. Kommitténs arbetssituation blir då orimlig. Enligt min uppfattning behöver kommittén inga tilläggsdirektiv. Den har full möjlighet att ta upp den här frågan. Jag utgår ifrån att de parlamentariker som sitter i kommittén kommer att ta upp den här frågan.
Fru talman! Jag vill ta upp ett par frågor. 15-åringar kan visserligen sättas i häkte och t.o.m. dömas till fängelse, men det är omgärdat av mycket stränga restriktioner. De restriktionerna är betydligt hårdare än de som gäller för personer som inte har begått något brott. Det skulle vara mycket vunnet om gränsen 16 år ändrades till 18 år, dvs. att vi fick samma gräns som i FN:s barnkonvention. Dessa regler drabbar enskilda individer mycket, och Sverige får ett dåligt rykte när sådant här inträffar. Det finns därför skäl att ge denna kommitté ett tilläggsdirektiv om snabbehandling av den här frågan. Detta är inte något ovanligt förfarande i utredningssammanhang.
Fru talman! Detta skulle leda till att vi ständigt fick ge nya direktiv till utredningen, som redan har mycket vida direktiv och därmed alla möjligheter att ta upp även denna fråga. Jag utgår också från att man kommer att göra det. Just detta enskilda fall har varit uppe till prövning både i kammarrätt och i regeringsrätt, och det kommer att ske ytterligare en prövning. Dessa fall är ändå omgärdade av ganska hårda restriktioner, och det skall till synnerliga skäl för att man skall kunna fortsätta att ta barn i förvar. Åldern spelar naturligtvis här en roll. Som Rolf L Nilson säger råder det tveksamhet om vilken ålder just den här personen har. Sannolikt skulle reglerna för vuxna egentligen vara tillämpliga på just den här personen.
Fru talman! Jag vill avsluta den här debatten med att konstatera att jag inte delar Birgit Friggebos bedömning av behovet om tilläggsdirektiv. Självfallet kan man inte ge tilläggsdirektiv för alla detaljer, men frågan om hur vi behandlar barn har en sådan tyngd och får sådana konsekvenser för hur omvärlden ser på Sverige att den bör behandlas med förtur och snabbt föranleda ett delbetänkande med förslag om lagändring. Detta är inte någon ovanlig praxis.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att boendemiljön intill Malmens flygplats. Detta beslut har överklagats av närboende och ligger för avgörande hos regeringen. Som Bengt Hurtig väl känner till kan jag inte föregripa denna prövning. Jag är medveten om att buller ofta är ett problem i vår boendemiljö. Regeringen arbetar för närvarande med en proposition om en samlad handlingsplan mot buller, i vilken även buller från militär flygverksamhet kommer att behandlas. Bullerpropositionen kommer att föreläggas riksdagen under våren 1994.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Detta är ett gammalt problem. I Linköping har man diskuterat det under många år. Malmslätt tog den dåvarande regeringen initiativ till att verksamheten skulle prövas hos Koncessionsnämnden för miljöskydd. Bara det är ett tecken på att man redan då, med dåvarande aktiviteter, ansåg detta vara ett problem. I och med JAS-planets tillkomst har detta bullerproblem sedan trappats upp. Det undergräver förtroendet för plan och bygglag och miljöskyddslag om folk som läser dem inte finner att de tillämpas på det sätt som en lekman rimligen tycker att de borde tillämpas. JAS-planet intar en särställning i flygbullersammanhang. När man utökar provningen av planet kommer bullret att öka för tiotusentals människor boende runt våra flygplatser. Situationen i Linköping är ett exempel på det. Karlsborgs kommun har erbjudit en lösning, nämligen att man där kan ta emot den här flygverksamheten. Där är en flygflottilj under avveckling. Det skulle alltså finnas goda möjligheter att genomföra provningen där. Provningen skulle också kunna ske över Vättern, där bullerskadorna skulle bli mindre. Det skulle vara bra om miljöministern kunde lätta litet på förlåten och säga någonting om huruvida den kommande propositionen innehåller förslag som skulle göra sådan här verksamhet omöjlig i framtiden.
Fru talman! Jag instämmer i att detta kan innebära problem. Detta har tyvärr också det gamla problemets karakteristika, dvs. att miljön pressas från två olika håll. Det är någon sorts salamimetod. Miljön pressas från flygverksamheten, som ibland trappas upp. Det har dock inte skett hittills i fråga om JAS, eftersom det av kända skäl har varit en begränsad provningsverksamhet. Miljön pressas också av bebyggelseplaneringen. Man har uppenbarligen inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de närboendes situation. Dessa motstående intressen har ställts mot varandra, och det har varit svårt att hantera situationen. Den bilden håller jag alltså med om. Problemet är de fall då situationen redan är etablerad, då det är svårt att ändra förhållandena. Vid fortsatt rationalisering eller nedläggning av militär flygverksamhet måste man, som jag ser det, ta hänsyn till den situation som råder när det bl.a. gäller buller. Det borde också vara en klar restriktion vid utveckling av flygverksamhet. Jag uttalar mig nu generellt. Jag bara konstaterar att försvarsmakten och miljön finns särskilt behandlade i det utredningsmaterial som vi fick under andra hälften av 1993 och som för närvarande behandlas. Det är självklart att dessa frågor måste komma upp. När det gäller det aktuella fallet, som jag alltså inte kan kommentera särskilt mycket, är det många som har klagat. Det är riktigt.
Fru talman! Jag förstår att det kan vara svårt att formulera sig på ett sådant sätt att den prövning som regeringen skall göra inte föregrips. När man började med dessa flygningar handlade det om vanliga flygplan som hade en viss bullernivå. Sedan ansöktes det om ungefär 40 flygrörelser per månad med JAS-planet. Det är det som diskussionen nu bl.a. gäller. Enligt de uppgifter som jag har förbereder Fortifikationsförvaltningen nu en ny ansökan om ungefär 230 flygrörelser per månad. Den första ansökan används som en murbräcka för att man skall komma vidare och utvidga verksamheten. Samtidigt finns det ett regionalpolitiskt problem i området som i viss mån skulle kunna lösas om denna flygverksamhet lokaliserades till Karlsborg. Jag hoppas att den kommande propositionen innehåller förslag som förhindrar den här typen av successiv utveckling.
Fru talman! Ärendet finns hos departementet, som sagt. Det är remitterat. Inga remissvar har kommit in ännu. Det är läget i det aktuella fallet, som Bengt Hurtig tar upp. Jag kan därför inte ytterligare kommentera det. Det är naturligtvis ett memento för sökande myndigheter, i det här fallet Fortifikationsförvaltningen, om det redan från början finns ett påtagligt problem på en flygplats. Då bör man vara försiktig när man kommer med nya ansökningar som gäller samma flygplats. Jag kan tillägga att all flygverksamhet med JAS inte sker vid Malmens flygplats. Där sker en del av verksamheten. En annan del sker vid SAAB:s eget flygfält som ligger 7 kilometer från Malmens flygfält. Det är klart att man ibland måste ta hänsyn till de alternativa möjligheter som finns när man skall hantera den här sortens utveckling.
Fru talman! Koncessionsnämnden använder som argument att det redan är så mycket på buller att man har vant sig vid det och att det därför kan ökas ytterligare. Den argumentationen måste vi som politiker försöka att motverka.

Fru talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att öka tilldelningen av regionalpolitiska medel för Västerbottens län. Jag besvarade en liknande fråga här i riksdagen för tre veckor sedan. Det gällde då i första hand Kalmar län, men jag nämnde också den ansökan från Länsstyrelsen i Västerbotten som Georg Andersson nu hänvisar till. Jag sade då att regeringen har 32 miljoner kronor kvar att fördela till länsstyrelserna för regionala utvecklingsinsatser. När dessa medel fördelas kommer behovet av ytterligare medel för företagsinriktade åtgärder att väga tungt. Möjligheten att ta till vara tillväxten i landets olika delar måste utnyttjas. Jag sade då också att departementet höll på att undersöka medelsläget i samtliga län, framför allt vad gäller efterfrågan på näringslivsinriktade medel. Denna inventering är nu genomförd, och jag räknar med att regeringen inom kort kommer att fatta beslut om hur resterande medel på anslaget skall fördelas.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Det är viktigt att komma ihåg bakgrunden till frågan. Bakgrunden är att arbetsmarknadsministern och regeringen har beslutat om en utvidgning av stödområdet till att omfatta ett par kommuner i Västerbotten. Man har även beslutat om vissa utvidgningar i andra delar av landet. Nu har denna utvidgning av stödområdet naturligtvis lett till att behovet av pengar har ökat. Västerbottens länsstyrelse begärde i början av december att man skulle få 80 miljoner extra tilldelning för att tillgodose det behov som utökningen -- som regeringen faktiskt hade beslutat om -- gav anledning till. Nu får jag veta att det finns 32 miljoner kronor och att beloppet skall delas upp på flera län. Vilka län det gäller framgår inte riktigt. Hur mycket som kan komma att falla på Västerbotten är höljt i dunkel. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern kan avslöja något mera om detta. Det faktiska läget var i början på december att man i Västerbotten hade ansökningar som redan då krävde en utökning med 42 miljoner kronor. Då hade bara fem månader av budgetåret gått. Mot denna bakgrund bedömde man att det sammanlagt skulle behövas ytterligare 80 miljoner kronor. Om Västerbottens län nu skall dela dessa 32 miljoner kronor med Kalmar län och andra län, kan man dess värre konstatera att utökningen av stödområdet inte var så mycket värd som det gav intryck av, eftersom det uppenbarligen inte ges pengar till välmotiverade projekt i Skellefteåregionen och kanske Robertsfors. Jag vill gärna ha förtydliganden på de punkter som jag här har tagit upp.
Fru talman! Länsanslaget till Västerbottens län är rätt stort. Det delas upp i projektstöd, direkt företagsstöd, glesbygdsstöd, stöd till lanthandel samt företagsstöd. Jag skulle tro att också Västerbotten har förmåga till viss omprioritering. Detsamma gäller de stora pengar som sammantaget hanteras av Arbetsmarknadsverket. Det kan finnas skäl att fundera över om just denna del behöver ytterligare påspädning. Vad jag talar om är att det av det hittills beslutade beloppet finns 32 miljoner kronor kvar för senare fördelning. Det sker nu en samordning av vart dessa pengar skall gå. Mer kan jag inte säga.
Fru talman! Jag kan ha förståelse för detta. Då hoppas jag att talet om att man ''inom kort kommer att fatta beslut'' också innebär ''inom kort''. När det gäller möjligheten till omfördelning kan jag notera att det enligt de uppgifter som jag har från länsstyrelsen i Västerbotten inte finns överskott på någon av de nämnda budgetposterna, utan det är underskott på alla. Det finns således ingenting att omfördela för att förstärka någon del. Det talas i svaret om att man skall prioritera i det ena fallet ''företagsinriktade åtgärder'' och i det andra fallet ''näringslivsinriktade åtgärder''. Jag gissar att man menar samma sak. Men vilka anslag är det fråga om? Är det lokaliseringsbidrag och utvecklingsbidrag? Räknas glesbygdsinsatser till det som är näringslivsinriktat?
Fru talman! För mig är småföretagsstödet och glesbygdsstödet alltid prioriterade åtgärder tillsammans med stödet till tillverkande företag.
Fru talman! Med denna tolkning är ju alla delposter företags och näringslivsinriktade. Jag förstår då inte markeringen av vilka delar som skall prioriteras. Men mot bakgrund av att det finns behov av ökade insatser på alla dessa områden vill jag avslutningsvis konstatera att de totalt 32 miljoner kronor som finns att fördela dess värre ger ett ganska ringa tillskott till Västerbotten. Det hade nog funnits skäl för arbetsmarknadsministern att se över denna sak. En utökning av stödområdet skedde i april i fjol, och det har nu gått snart ett år sedan dess. Det har funnits skäl för arbetsmarknadsministern att återkomma i god tid för att tillgodose behovet av ökade resurser och för att hålla det löfte som regeringens beslut innebar.
Fru talman! Vi kan se på länsstyrelsens hantering av länsanslaget. En mycket liten del av anslaget gick till projekt. Sedan släpptes medlen fria, och då har projekten tagit över hälften av den miljard som går till länsanslagen. Projektmedlen är inte direkt företagsinriktade, utan man hittar många olika projekt, speciellt i detta läge när näringslivet vill växa. I den regionalpolitiska propositionen som skall föreläggas riksdagen kommer jag att se över länsanslagens storlek både på mycket kort och på lång sikt.
Fru talman! Men den regionalpolitiska propositionen gäller inte innevarande budgetår. Den framställning som vi nu diskuterar tillgodoses inte i någon del av den kommande propositionen.
Fru talman! Det kan diskuteras. Det går ju att ha olika delar i en proposition.

Fru talman! Harald Bergström har frågat mig när jag avser att uppfylla riksdagens önskemål om att skyndsamt förelägga riksdagen en proposition om skadestånd vid brott mot de arbetsrättsliga lagarna. Regeringen valde att i höstas lägga en proposition på de delar av Arbetsrättskommitténs förslag som vi ansåg vara av speciell betydelse för små och medelstora företags förmåga att nyanställa. Arbetsrättskommittén fortsätter nu sitt arbete och kommer under våren att lägga sitt slutbetänkande. Detta kommer att ta upp återstående delar av medbestämmandelagen samt vissa andra arbetsrättsliga lagar. Regeringen anser det vara av vikt att man får en helhetsbild av hur kommittén ser på den arbetsrättsliga lagstiftningen innan man går fram med förslag till ytterligare förändringar. När det sedan gäller frågan om skadestånd vid brott mot de arbetsrättsliga lagarna vill jag särskilt framhålla vad Arbetsdomstolen framförde i sitt remissyttrande över Arbetsrättskommitténs förslag. Arbetsdomstolen ansåg att kommitténs överväganden och förslag om allmänt skadestånd i stort sett överensstämde med gällande praxis vid domstolen. I detta ligger att allmänt skadestånd i princip ej utdöms om lagbrottet framstår som ursäktligt samt att man vid utdömandet av sådant skadestånd tar hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska svårigheter. Redan i dag utgår alltså domstolen från en helhetsbedömning och med en målsättning att resultatet, för exempelvis småföretag, i det enskilda fallet skall vara rimligt och rättvist. Jag noterar med tillfredsställelse att Arbetsdomstolen tillämpar en sådan praxis.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag noterar att arbetsmarknadsministern hänvisar till Arbetsdomstolen anser att man någorlunda följer den rekommendation eller det synsätt som vi har förordat. Detta är inte helt riktigt. Arbetsmarknadsministerns slutsats saknar en viktig bit, som jag anser vara oerhört viktig för småföretagen. I kommittén talar vi om att man utöver ursäktligheten också skall beakta den skadeståndsskyldiges avsikter med och motiv för sitt handlande. Detta tycks, enligt vad jag har kunnat se, inte finnas med i dagens dömande i När vi strax före jul behandlade propositionen om de arbetsrättsliga lagarnas förändring, behandlades även en kds-motion, som just tog upp skadeståndsfrågan. Utskottet ansåg att skadeståndsfrågan är så angelägen att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen i denna del. Samtidigt hänvisade man till att ministern avser att återkomma i ett helhetssammanhang. För småföretagens del är skadeståndsfrågan väldigt viktig. Jag vill faktiskt trycka på att det bör komma en särproposition om detta. Inte bara det allmänna utan också det ekonomiska skadeståndet bör tas upp till behandling. Jag skulle kunna gå vidare och ta fram exempel från Arbetsdomstolens dömande, där ett handelsföretag med ett par anställda får en dom på sig som nästan knäcker företaget genom de regler som i dag gäller. Ändå var ägarens avsikt definitivt inte att bryta mot några regler. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att verkligen ta denna sak under nytt övervägande och återkomma med en särproposition.
Herr talman! Arbetsdomstolen säger sig i sitt remissvar tillämpa en praxis där man verkligen tittar på vad företaget har syftat till, vad det har råd med och den ekonomiska situationen. Harald Bergström talar om hur det kan bli i praktiken. I en del fall kanske man inte förstår varandra. Det är kanske inte uppenbart att brottet har begåtts i oförstånd osv. Detta är rätt svårt att fånga i en lagstiftning. Jag är övertygad om att det är av stort värde om man kan ta ett samlat grepp på återstående frågor. Om kommittén kommer med ett slutbetänkande i vår bör det vara möjligt att behandla de återstående frågorna under första halvan av nästa riksdagsår.
Herr talman! Jag är medveten om att AD tar hänsyn till bärkraft och ursäktlighet. Det förnekar jag inte. Men dagens lagstiftning medger inte att man tar stor eller ens någon hänsyn till just motiven bakom ett händelseförlopp. De är, helt riktigt, svåra att fånga. Det är just dessa motiv som är så viktiga för småföretagen. Jag har förståelse för att ministern vill ha ett samlat grepp om resten. Men kommittén återkommer inte med fler förslag beträffande skadestånd och sanktioner. De frågorna är färdigbehandlade i kommitténs betänkande. Utifrån mina erfarenheter av småföretag -- mina samtal och undersökningar -- är skadeståndsfrågan så pass viktig att jag än en gång vädjar till ministern att ta en funderare när det gäller att komma med en särproposition om detta under vårriksdagen.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om vilka konkreta initiativ jag avser att vidta i anledning av den aviserade nedläggningen av AB Regeringens övergripande målsättning är att genom bl.a. uppbyggnad av en god infrastruktur och goda allmänna förutsättningar för näringslivet skapa en ekonomisk tillväxt i hela landet. I dagens läge på arbetsmarknaden är det verkligen angeläget att förutsättningarna för både nya och befintliga företag är så goda som möjligt. Som Magnus Persson väl känner till kan regeringen inte gå in i företagens beslut. Det kan heller inte bli tal om något som helst statsstöd när tillverkande företag flyttar sin verksamhet. Jag utgår från att företaget i det uppkomna läget tar ansvar och i samarbete med de anställda, kommun och länsmyndigheter aktivt medverkar till bästa möjliga lösning. Jag förutsätter också att länsstyrelsen och länsarbetsnämnden tar direkta kontakter med företagsledningen och gör den lokala bedömning som läget kräver.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda fråga. Jag är inte speciellt mycket klokare efter att ha tagit del av svaret, eftersom det är till intet förpliktigande. Anledningen till att jag ställde frågan är att Karlstadplattan hastigt och lustigt, utan någon som helst förvarning, aviserade varsel och nedläggning av spånplattefabriken i Vålberg i samband med semestern. Så sent som några dagar tidigare hade man anställt folk. Så kom man på att just denna koncern, som går bra och som i dag dominerar marknaden med ca 75 % -- det är vad Persson Invest gör när det gäller spånplattor i detta land -- Herr talman! Jag är medveten om att staten inte kan gå in i företaget direkt. Men det finns också ett moraliskt ansvar. I detta fall har det varit olika ägare under årens lopp. Samhället -- staten -- har pumpat in avsevärda medel i form av lån och bidrag. En uppföljning via moraliskt förpliktande uttalanden från statrådets sida i dag hade varit tillfredsställande. Det hade också kunnat ge en viss avsedd signal till företagsledningen om att den har fått si och så mycket och måste känna sitt ansvar. Det är detta, herr talman, som jag tror att de anställda vid Karlstadplattan efterlyser. På så sätt skulle man mer eller mindre tvinga företaget att komma med någon form av ersättningsjobb inom biomassahanteringen. De anställda känner sig misshandlade. De har trott på företaget. Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande av det som sades sist. Är statsrådet beredd att ge ett mer konkret svar som är moraliskt förpliktande när det gäller den framtida hanteringen av ärendet?
Herr talman! Länsstyrelsen och NUTEK har enligt sina instruktioner att följa upp att de regler som har gällt för givna stöd följs, såväl under ett företags drift som under dess nedläggning. Vi har t.ex. haft stora återkrav på Saab och Volvo. Det har också funnits ett antal mindre ärenden, men de märks ju inte så ofta i debatten. Jag håller med Magnus Persson. Allra bäst är det om man, t.ex. på bioenergins område, kan nyttja befintliga resurser och komma tillbaka i någon form av nystart. I sådana lägen är det i första hand länsstyrelsen som är beredd att ställa upp på en diskussion. Min dörr brukar också alltid vara öppen i olika företagsärenden -- inte minst när det gäller bioenergiutveckling.
Herr talman! Jag tolkar statsrådets uttalanden som att han ger ett moraliskt stöd till de anställda. De anställda får därmed litet råg i ryggen i sin kamp för jobben. Jag skall inte lasta Börje Hörnlund för att det ser ut som det gör på spånplattesidan. Men regeringen har halverat bostadsproduktionen och byggandet här i landet, och det är klart att det slår. Jag är också bekymrad över att ägarstrukturen när det gäller spånplatteskivor innebär att en ägare är så dominant. Det kan på sikt ge både de anställda och företagen och inte minst samhället och staten svårigheter. Verksamheten finns på en hand, och vi kommer att få svårt att styra den i fortsättningen. Herr talman! Jag skall åka hem till Värmland och tala om för de anställda att statsrådet är beredd att ställa upp om det blir uppvaktningar och liknande med länsstyrelsen, kommunen, de anställda och koncernen. De anställda kan känna att de har vinden i ryggen och att statsrådet kan hälpa dem med det fortsatta jobbet.

Herr talman! Elvy Söderström har fråga mig om regeringens promemoria ''Ökat skydd för barn'' var klar redan i maj 1993. Frågan är ställd mot bakgrund av att det i samband med riksdagens muntliga frågor till regeringen den 20 januari gjordes gällande att så var fallet. Svaret är nej. Promemorian var klar i oktober 1993 och skickades direkt ut på remiss. Jag vill i detta sammanhang särskilt upplysa Elvy Söderström om att promemorian inte är utgiven av regeringen utan av Justitiedepartementet. Arbetet med promemorian påbörjades i början av 1993. Utöver frågan om en eventuell kriminalisering av innehav av barnpornografi redovisas i promemorian överväganden i många komplexa frågor, framför allt när det gäller åtgärder som kan stärka skyddet för barn som utsätts för sexuella övergrepp. Jag vill här särskilt nämna förslagen om en förlängning av preskriptionstiderna för sexualbrott som begås mot barn och om införande av ett nytt rekvisit i bestämmelsen om sexuellt utnyttjande samt frågan om vår lagstiftning i något avseende behöver ändras för att i än högre utsträckning uppfylla innehållet i vissa bestämmelser i FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. Barnkonventionen. Som Elvy Söderström säkert förstår rymmer alla dessa frågor svåra överväganden. Avslutningsvis vill jag säga att jag utgår från att Elvy Söderström och jag har samma mål, nämligen att barn över huvud taget inte skall behöva utsättas för sexuella övergrepp och att vi gemensamt måste försöka hitta nya lösningar och medel för att öka skyddet. Jag tror också att Elvy Söderström håller med mig om att frågan om skydd för barnen är alltför viktig för att göras till föremål för en politisk skendebatt om handläggningsformen.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

Men för mig är frågan så viktig att det därför också var viktigt att i detta sammanhang redovisa det arbete som vi har bedrivit och som ännu inte är avslutat.

Herr talman! De missuppfattningar som uppkommit är att beklaga. Men det tråkiga är att missuppfattningarna uppkom till följd av att Thage G Peterson kastade ur sig detta påstående i samband med frågedebatten.

Herr talman! Som jag tidigare nämnde sändes departementspromemorian ut på remiss vid månadsskiftet oktober/november. I den fördes bl.a. våra resonemang kring en grundlagsändring fram. Jag har i och för sig förståelse för att ingen riktigt reagerade förrän den senaste, förhoppningsvis sista, barnporrhärvan inträffade. Men det var ju tidigare inte okänt att vi från departementets sida pekade på de problem som uppkommer. Vi har också från departementets sida sagt att om vi finner att kriminalisering av innehav är nödvändigt är det självklart att vi anhåller om dispens hos konstitutionsutskottet. Det är därför också viktigt för mig att få säga att här gäller det att tänka. Men det gäller också att inte ha någon prestige, och det har vi inte heller på Justitiedepartementet.

Herr talman! Liisa Rulander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hjälpa den grupp av brottsoffer som utgörs av småföretagare som år efter år utsätts för brott i form av skadegörelse och stöld. Liisa Rulander nämner att småföretagare har mycket små möjligheter att få rättshjälp. Det är riktigt att den möjligheten är begränsad. Emellertid förs talan om skadestånd på grund av brott ofta i brottmålet. Åklagaren är i sådana fall normalt skyldig att förbereda och utföra målsägandens talan, om målsäganden begär det. De begränsade möjligheterna att få allmän rättshjälp är inte det stora problemet. Som jag uppfattar problemet handlar det om småföretagare som utsätts för skadegörelse och stölder och som inte får ersättning för skadorna av sina försäkringsbolag och inte heller av gärningsmannen därför att denne inte har några tillgångar att betala skadestånd med. Frågan är då om staten skall träda in och betala brottsskadeersättning till dessa företagare. Staten har genom brottsskadelagen tagit på sig ett ansvar att betala ersättning för skador på grund av brott till skadelidande som inte kan få skadan ersatt på annat sätt. Men reglerna om brottsskadeersättning är inriktade på att i första hand ge så god ersättning som möjligt vid personskada. Lösningen på det problem Liisa Rulander tar upp ligger knappast i ökade brottsskadeersättningar. Jag tror att Liisa Rulander och jag kan vara eniga om att de åtgärder som verkligen hjälper den grupp av brottsoffer som frågan avser måste sättas in på ett tidigare stadium. Det viktiga är ju att förhindra att alla dessa brott begås. Vad vi gör, och naturligtvis kommer att fortsätta med, är att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Att resurser sätts av för detta arbete tjänar vi alla på. När det gäller Polisens verksamhet vill jag peka på de riktlinjer regeringen beslutat skall gälla för polisverksamheten. På det lokala planet skall polisverksamheten i ökad utsträckning bedrivas i form av närpolisverksamhet som i första hand inriktas på brottsförebyggande arbete, problemorienterat polisarbete och på en hög grad av synlighet och tillgänglighet. Det problemorienterade polisarbetet innebär bl.a. att Polisen kartlägger och åtgärdar sådana förhållanden som ger upphov till brott. Som ett exempel kan jag nämna vad som gjordes i en Stockholmsförort där det begicks ett stort antal källarstölder och inbrott ur bilar. Polisen inledde där ett samarbete med experter på inbrottsskydd. Sedan inbrottsskyddet förstärkts minskade inbrotten och stölderna kraftigt. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen i mars förra året tillsatte en parlamentarisk kommitté som skall överväga bl.a. hur tryggheten mot brott skall kunna ökas.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det svar som jag fick av ministern. Mycket av det känner jag till, och jag är också mycket nöjd med att en parlamentarisk kommitté tittar på dessa speciella frågor som behöver utredas mycket brett. Det är också riktigt att polisverksamheten i ökad utsträckning skall bedrivas i form av närpolis, något som vi också är glada för. Man får då möjlighet till både närhet till och kännedom om lokalerna, platserna och människorna däromkring. Det som jag nu skall ta upp gäller ett litet företag, ett familjeföretag som är mycket likt många andra småföretag i Sverige. Det finns många av dem, och vi vill ju alla att de skall öka. Problemet med småföretag är att de är känsligare för ingrepp utifrån, exempelvis för inbrott som inte försäkringen täcker. Man kanske har en försäkring med en självrisk på 7 000 kr. Det innebär att man inte ens har en möjlighet att anmäla alla de småinbrott och skadegörelser som man drabbas av till sitt försäkringsbolag, trots att man betalar sin försäkring och därmed borde haft en lägre självrisk. Jag vill alltså än en gång ta upp fallet med familjen Zentio, som jag känner till och som bor i min hemkommun. Under 20 års tid har det företaget haft 200 inbrott. Det är ganska ansenliga mängder utryckningar som man har fått göra. Familjen har själv satt upp en vaktstyrka. Hans, som mannen heter, kör i väg när den får larmet och Monika, som hustrun heter, ringer under tiden till polisen. Där möts man. Företaget ligger längs med vägen, och det är ett mycket attraktivt ställe för dem som vill göra inbrott för att skaffa sig bildelar eller bensin gratis, eftersom det är väldigt långt dit och polisen har svårt att hinna dit för att ta dem som gör inbrotten. Man har nu löst detta bra inom familjen. Men problemen börjar på nytt när man kommer till domstolen; det är egentligen där det stora problemet ligger. Det här paret har själva lyckats ta väldigt många av förövarna. De har också lyckat med att få tillbaka en del av sina förlorade ägodelar. Men problemen börjar alltså i domstolen. Man skulle önska sig en attitydförändring där.
Herr talman! Jag avser inte att gå in på det konkreta fallet. Men jag inser problemen, och jag inser vilka svårigheter den här typen av brottslighet orsakar för småföretagare, likaväl som för privata hushåll Jag har fått fram en uppgift som kanske något förklarar varför jag inte nu lovar att Brottskadenämnden skall utökas för att omfatta denna typ av skador. Beräkningar, som inte är dagsfärska men därmed knappast ej heller överdrivna, visar att skador till följd av stölder och skadegörelser riktade mot hushåll uppskattas för år
Herr talman! Det är enorma kostnader oavsett vem de drabbar. Men antingen det gäller ett hushåll eller ett företag, är det ändå i slutet individer som drabbas. Jag skulle vilja fortsätta att berätta om hur domstolen arbetar. Man kan få en kallelse med vite om 1 000 kr om man inte infinner sig redan nästa dag till rätten, för att ta del av den rättegång som förövaren skall genomgå. Till dagen efter skall man också till tingsrätten komma in med de skadeanspråk som man har. Det tar mycken tid att få fram uppgifter om de krav som glasmästaren, snickaren och transportören kommer att ställa, uppgifter som behövs för att man skall kunna få skadorna ersatta. Då kommer vi till nästa fråga. Åklagaren kan komma att anse att reparationen i fråga, som är absolut nödvändig och tvungen, är en förbättring, och därmed minskas ersättningen. Den attitydförändring som kanske behövs är det som jag vill peka på, nämligen att brottsoffren inte får ses som brottsförövare. Jag skulle vilja fråga ministern: Hur snart kommer brottsoffer i likhet med familjen Zentio att kunna se någon skillnad i regeringens politik som förs på detta område i förhållande till vad som tidigare har förekommit?
Herr talman! När det gäller attityderna från domstolarnas sida vågar jag nog påstå att man blivit mycket medveten om hur människor upplever situationer. Vi måste ha förståelse för att den som sitter som domare, med sin erfarenhet, kanske inte alltid tänker sig in i hur det är att vara ny i rättegångssammanhang - nu är visserligen just denna familj inte ny i sådana sammanhang. Det är just en av de frågor som Domstolsverket har tagit upp och uppmärksammar i sin utbildningen. Jag märker själv vid besök på tingsrätter att attityderna därigenom har förändrats; det finns en annan förståelse. Det är ingenting som man kan lagstifta fram, utan det är något som man måste skapa en medvetenhet om. Jag hävdar att man har kommit långt här. Jag nämnde beloppet 2 miljarder kronor för skador mot enskilda hushåll. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag påpeka att inte heller dessa skador berättigat till ersättning från Brottskadenämnden. Det är personskadorna som har prioriterats.
Herr talman! Självfallet är det viktigt att det är personskador som skall ha företräde framför egendomsbrott. Det är inte mycket som är så integritetskränkande som skador mot person i samband med brott. Likafullt måste vi kanske komma tillbaka i den här frågan för att se vad som kan göras för samtliga som drabbats av brottslig verksamhet. Jag har här tagit upp fallet Zentio, men det finns hur många fall som helst, som var och en för sig är unika. Jag är ändå väldigt tacksam för att ministern uttryckt den inriktning som regeringen har och att regeringen har gett Domstolsverket instruktioner om de problem som har med hur brottsoffren kan känna sig inför domstol att göra. Det känns betryggande. Men ändå skulle jag vilja fråga: Tror ministern att det är realistiskt att man skulle kunna göra någonting mer för ett företag som investerat i brottsförebyggande åtgärder och som ändå råkar ut för tio till tjugo brott per år -- åtminstone i en framtid? Man har gallerförsedda fönster, och det ser nästan ut som en fästning.
Herr talman! Jag vill gärna återgå till det som jag sade i mitt första svar, något som jag är övertygad om att vi är helt överens om. Vi måste lägga all kraft vi har på det brottsförebyggande arbetet. Och jag menar att vi har funnit formerna. Det som jag inte nämnde, men som jag i detta sammanhang gärna vill nämna, är det som vi aviserat i budgetpropositionen 1994/95. I den anges att regeringen har för avsikt att ge BRÅ i uppdrag att arbeta fram en nationell brottsförebyggande strategi. Jag tror detta är en viktig åtgärd, och regeringen arbetar just nu med direktiven till en sådan utredning.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tacksamhet över att det händer saker på detta område, men samtidigt vill jag ändå ta mig friheten att skicka med ministern -- vilka kommittéer som än finns i detta sammanhang -- att man skulle behöva tänka på de speciella problem som just småföretagare har. Det talas ju så mycket om småföretagande nu för tiden. Vi kan ge fler mod att våga starta småföretag och kämpa för dem. Med detta tackar jag ministern för det positiva svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundgren för svaret. Jag tycker att det är ett ganska bra svar, och det ger gott hopp om att det skall kunna bli en ändring av dessa bestämmelser. Jag talade för en tid sedan med en man som ef ter att det blivit möjligt att etablera sig som för säkringsmäklare slutade på sitt försäkringsföretag och började som egenföretagare, och han driver nu ensam försäkringsmäklarverksamhet. Han sade att han inte kan hålla på med det här längre, därför att han får betala en ansvarsförsäkring som nu kostar 130 000 kr och senare kommer att kosta 150 000 kr. Detta skall jämföras med att man inom EG i de flesta fall klarar sig inom en ram på ungefär 30 000 kr. Han sade att det är omöjligt för honom att konkurrera inom EG eller att över hu vud taget få några uppdrag, eftersom han måste lägga in försäkringen i sitt kostnadsunderlag när han skall beräkna priset på sina tjänster. Han står nu i begrepp att lägga ner verksamheten, om det inte blir någon ändring. Det här visar ungefär hur situationen är. Jag tyckte att det var positivt att vi fattade beslutet om att skapa möjligheter för försäkringsmäklare att etablera sig i Sverige. Det vore därför synd om verksamheten skulle försvinna. Det är alltså ett ganska bra svar som jag har fått, och det ger hopp om att en ändring kan komma till stånd. Jag håller fullständigt med om att det är självklart att man inte får göra avkall på konsumentskyddet, utan att det måste vara full gott. Jag tror att det kan lösas på ett rimligt sätt. Jag har bara att tacka så mycket för svaret, och jag är alltså relativt nöjd.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det är bäst att jag först säger att jag hade miss uppfattat namnet på företaget. Det heter Nobel Jag har inga synpunkter på själva övertagandet och affären i sig och avser inte att diskutera det. Däremot tycker jag att det finns anledning att rea gera mot det sätt på vilket affären har skötts när det gäller den fackliga representationen. Enligt vad jag har förstått, har ägarna fått re presentation både i styrelse och i ledningsgrupp. Däremot har det varit i princip omöjligt att få till stånd någon typ av facklig representation. Det har i och för sig diskuterats att man skulle ingå i kon cernstyrelsen, och att det skulle kunna bildas nå got annat råd för insyn och medinflytande. Men även det har avvisats. Detta skapar givetvis oro i de företag i Sverige som nu ingår i koncernen. Man tycker också att det är ett dåligt sätt att bevaka svenska intressen på. Det ger ju utländska intressen på den fackliga sidan fullt inflytande i koncernledningen. Där emot har inte de svenska intressena något som helst inflytande, utom i företaget i Sverige. Jag efterlyser då någon typ av reaktion från re geringen. Nu är det ju statsrådet Lundgren som har ansvaret, och jag tycker att det vore lämpligt att reagera över detta. Det vore rimligt att de an ställda i varje fall får inflytande.

Herr talman! Jag avser inte att diskutera affä ren i sig. Det har jag redan sagt. Jag kan t.o.m. kosta på mig att säga att den var kanske affärs mässigt rätt. Däremot är vi i Sverige vana vid ett bra samarbete mellan anställda och företag. Det är en tradition i det här landet. Men i det här fallet ser det ut att vara nästan omöjligt för de anställda att få insyn och litet inflytande i den nya koncer nen. Detta skapar onödigt stor oro. Nog tycker man att det skulle gå an att säga att det vore rim ligt att de anställda får möjligheter till både infly tande och insyn i det nya företaget.

Herr talman! Nej, det är troligt att vi inte kom mer längre i den här frågan. Jag har i denna debatt inte sagt att staten skall detaljstyra företagen. Vad jag har efterlyst är att de anställda i företaget i varje fall skall ha insyn i företaget och viss möjlig het till påverkan. Det är väl rimligt. Jag tycker att vi i Sverige skall uppträda på samma sätt gentemot de anställda som man gör utomlands. Annars kan de anställda i de svenska företagen få ett sämre läge och en sämre anställ ningstrygghet än vad de anställda har i ett annat land. Det här kunde vara ett principfall, i all syn nerhet som ett statligt intresse är inblandat. Den frågan kan vara intressant att diskutera. Men jag förstår att vi inte kan komma längre.

Herr talman! Bo G Jenevall har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Rädd ningsverkets skrivelse till regeringen med förslag till byggnadsobjekt som ökar sysselsättningen. Räddningsverkets skrivelse omfattar dels ny byggnation av skyddsrum och ledningsplatser, dels modernisering och underhållsåtgärder i be fintliga anläggningar. Jag tycker att det är bra att Räddningsverket har tagit fram den här förteckningen med byggo bjekt som kan sättas i gång med kort varsel. Rege ringen har emellertid inte något centralt anslag till sitt förfogande för detta ändamål. De medel som har avsatts för sysselsättningsfrämjande åtgärder av det här slaget disponeras av länsarbetsnämn derna. Räddningsverket har därför informerats om att man bör anmäla byggobjekten till de be rörda länsarbetsnämnderna. Jag är medveten om att det finns objektsreserver ute hos länsarbets nämnderna och också om att många projekt kon kurrerar om anslagen. Men detta är den behand lingsordning som gäller.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I samband med att jag ställde den här frågan kon trollerade jag med Räddningsverket. Där hade man inte fått något svar på sin skrivelse, som var ett år gammal. Det svar som nu har kommit -- så vitt jag förstår inom ramen för ordningen -- kunde kanske ha lämnats litet tidigare. Jag vet ju inte hur man arbetar i en regering, eftersom jag inte har suttit i någon. Men jag har suttit i väldigt många styrelser, och det finns väl ändå trots allt en viss likhet. Om inte annat så träf far man sina kolleger rätt så ofta. Det är inte säl lan i korridorer och vid kaffestunder som man av gör frågorna. Jag vet att det inte skall förekomma något ministerstyre, och det är inte heller det som jag frågar efter, men ett litet samtal kolleger emel lan skulle kanske göra gott. Vi har snart i storleksordningen 40 000 arbets lösa byggnadsarbetare som kostar staten i arbets löshetsersättning och i bortfall av arbetsgivarav gifter, löne och bolagsskatter ca 200 000 kr per person. Vi vet också att byggnadsarbetare nor malt sett genererar tre fyra ytterligare arbetstill fällen. Man kan inte vidta åtgärder billigare än just nu. Därför tycker jag att det är angeläget att alla hjälps åt.
Herr talman! Jag kan försäkra Bo G Jenevall om att man på Räddningsverket naturligtvis har varit medveten om vad som gäller. Det har före kommit en rad kontakter i det här ärendet. Vi har ett intensivt umgänge med Räddningsverket, vil ket har lett till att man på Räddningsverket är helt medveten om att jag som försvarsminister dess värre inte disponerar över ett centralt anslag för den här typen av byggnadsverksamhet. Jag delar Bo G Jenevalls uppfattning om att detta är ett effektivt sätt att få bort arbetslösheten på byggsidan i en del orter i Sverige där den är sär skilt hög och där det finns lämpliga objekt. Det skall emellertid tilläggas att bland de stora arbetsintensiva projekt som är aktuella -- t.ex. räddningscentraler i de tre storstadsområdena, upprustning av befolkningsskyddsrum och an nat -- sker det en hel del. Under min tid som för svarsminister har vi satt i gång en del mycket stora projekt på det här området. Jag vill bl.a. nämna det stora skyddsrumspro jekt med sjukhus som nu har påbörjats här i Stockholm i anslutning till Södersjukhuset. Det gäller inte bara att se till att det blir sysselsättning. Detta innebär naturligtvis också en utomordent ligt bra förberedelse och en resurs om vi skulle hamna i krig eller råka ut för någon annan form av katastrof.
Herr talman! Jag är övertygad om att alla inom regeringen försöker att vidta de åtgärder som be hövs. Den här frågan var så liten att den kanske hade hamnat vid sidan om -- jag tror att det rör sig om 50--60 miljoner. Men det gäller nu att ta till vara alla tillfällen. Jag är glad om den här frågan möjligen kan ha lett fram till att frågan har foku serats och det hela kommer i gång. Dessutom kan jag säga att Ny demokrati är det enda parti som föreslår en höjning av försvarsan slaget, visserligen inte för det här ändamålet men ändå har vi den inriktningen.
Herr talman! Jag har noterat Ny demokratis förslag om en höjning på 300 miljoner. Som Bo Jenevall säger är det inte avsett för byggnadsverk samhet utan för en soldatutbildning som innebär att man på något sätt skulle kunna utbilda fler värnpliktiga. Det är någonting som riksdagen får ta ställning till under våren. Jag har ingen annan uppfattning än Bo Jenevall i denna fråga. Det är nu man skall försöka bygga i de situationer där ett projekt ändå, förr eller se nare, skulle genomföras, eftersom det nu råkar vara väldigt billigt. Jag har själv medverkat till att ett antal projekt faktiskt har tidigarelagts. Ytterst är vi bundna av vad länsarbetsnämnderna gör. Det är dessa som disponerar medlen. I de allra flesta fall har vi ett mycket gott samarbete med länsarbetsämnderna i dessa frågor.
Herr talman! Jag är säker på att vi är överens. Jag har också varit med på föredragningar på min egen länsstyrelse, där faktiskt länsarbetsdirektö ren har betydliga svårigheter att göra av med an slagen. Här finns en liten sak som kan stoppas in och fördelas på olika län. Jag är övertygad om att det här kommer att leda till ett önskvärt resultat, och jag tackar försvarsministern.
Herr talman! Jag skall försäkra att jag kan lyck liggöra varje länsarbetsdirektör i Sverige med bra objekt inom försvarssektorn.

Herr talman! Kjell Eldensjö har, i tre skilda frå gor, frågat mig om jag har några planer på att bredda rekryteringsbasen till hemvärnet men samtidigt stärka skyddet mot olämplig rekrytering och om jag kan tänka mig att införa en ordning som innebär att ungdomar i utbildningsreserven som har intresse av krigsplacering i hemvärnet ges en 10--12 veckors skyddsvaktutbildning på något regemente och därefter i mån av behov placeras i ett hemvärnsförband. När det gäller skyddet mot olämplig rekrytering vill jag hänvisa till svar på en likartad fråga av Göthe Knutson som jag lämnade här i kammaren den 12 oktober 1993. I mitt svar hänvisade jag till att bestämmelserna i personal kontrollkungörelsen nyligen skärpts och till att en statlig utredning för närvarande ser över personalkontrollsystemet. Jag erinrade också om att hemvärnskungörelsen fö reskriver att den sökandes hemortskommun skall få tillfälle att yttra sig vid antagningen. I de andra spörsmål som Kjell Eldensjö tar upp vill jag inledningsvis påminna om att dagens värn pliktssystem innebär att endast sådana värnplik tiga som vi avser krigsplacera, eller som vi därut över behöver för att upprätthålla vår beredskap i fred, tas ut för grundutbildning. Övriga -- för när varande omkring 10 % -- placeras i den s.sk. ut bildningsreserven. Det är vidare så att personalen till hemvärnet uteslutande rekryteras på frivillighetens grund. En viktig förutsättning härvid är också att de som rekryteras redan vid rekryteringen har en tillräck lig militär grundutbildning. Hemvärnets resurser medger tyvärr inte att man bedriver egen grund utbildning. Vad jag nu har sagt innebär att en eventuell vi dareutbildning och krigsplacering i hemvärnet förutsätter normalt att grundutbildning genom förts inom försvarsmaktens ordinarie grundut bildningsorganisation, dvs. vid något regemente. Det kan dock finnas vissa befattningar inom hem värnet där man tillför den nödvändiga kompeten sen på annat sätt än genom ordinarie grundutbild ning. Exempel på detta är att det under våren 1994 kommer att genomföras försök med bevaknings utbildning av ett sextiotal lottor med avsikt att krigsplacera dem i hemvärnet efter genomförd ut bildning. På motsvarande sätt skulle man kunna tänka sig en rekrytering till hemvärnet även av andra typer av personal utan en grundutbildning i dagens be märkelse. De erfarenheter som kommer fram i samband med bevakningsutbildningen är värde fulla för ett kommande ställningstagande i frågan. Ytterst är det fråga om hur långt försvarsmaktens totala utbildningsresurser räcker.
Herr talman! Jag vill först tacka för svaret på mina frågor. Jag skall börja med sekretessbestäm melserna. Det har sagts mig från hemvärnshåll att dessa utgör ett problem när det gäller att få rätt personer till hemvärnet. Nu hänvisar försvarsmi nistern till en utredning, och jag får nöja mig med det. Jag hoppas att man kommer fram till en lös ning som är bra för hemvärnet. Jag vill vidare ställa en annan fråga som också har med rekryteringen att göra. Det har nämligen sagts mig att yrkesofficerare och värnpliktigoffi cerare som utgår från den reguljära organisatio nen i väldigt liten utsträckning går in i hemvärnet. Finns det några planer på att försöka få sådana of ficerare att söka sig till hemvärnet?
Herr talman! Först några ord om personalkont rollfrågorna, som är väldigt viktiga när det gäller att se till att olämpliga personer inte kommer till hemvärnet, den reguljära försvarsmakten och fri villigorganisationer. Jag vill gärna säga att det här är ett besvärligt problem. För inte så många år se dan, kanske 10--15 år, var det -- förlåt uttrycket -- ett oherrans liv i den här kammaren. Man sade att människor under inga omständigheter skall be höva utsättas för personalkontroll. Det var en hets mot hela personalkontrollsystemet. Samma grupper som då skrek mot det systemet skriker nu lika friskt och vill kontrollera i stort sett allt som rör sig i närheten av militär utbildning. Förlåt min upprördhet, men man får faktiskt bestämma sig vad man vill. Detta har naturligtvis inte någonting med Kjell Eldensjös engagemang i denna fråga att göra, men det har varit väldigt mostridiga signaler. Jag tycker att det är självklart, precis som, tror jag, Kjell Eldensjö, att vi skall ha en så god kontroll som möjligt över de människor som söker t.ex. till hemvärnet. Helt finmaskigt kan naturligtvis nätet aldrig bli, men det kan säkert förbättras, vilket vi är i färd med att göra. Jag tycker att det är bra om personer som läm nar officersyrket eller andra militära yrken också går över till hemvärnet. Vi håller på att öka hem värnets numerär från 100 000 till 125 000. Jag kan försäkra att vi skall göra vad vi kan för att stimu lera till detta. Allra sist vill jag säga att överbefälhavaren, chefen för armén och rikshemvärnschefen är lik som jag själv positiva till att inför det kommande försvarsbeslutet pröva en vidareutveckling i den riktning som frågeställaren avser.
Herr talman! Jag tackar så mycket för det sva ret. Nu när antalet värnpliktiga som fullgör sin re kryttjänstgöring dras ned, finns det ett antal unga personer som väldigt gärna skulle vilja komma in i hemvärnet i stället. Man har väl från hemvärnets sida tyckt att man skulle ta till vara det engage mang som finns hos dessa ungdomar och på något sätt försöka få in dem i totalförsvaret. Jag tycker att det vore både rimligt och psyko logiskt riktigt att ta till vara denna möjlighet och ge dessa ungdomar någon form av utbildning. Det har sagts mig från hemvärnshåll att det kunde vara lämpligt med t.ex. 10--12 veckors kurs med inriktning på just skyddsvaktstjänstgöring i hem värnet. Finns det några möjligheter till en sådan utbildning i framtiden för att just ta till vara enga gemanget och bredda underlaget för hemvärnets rekrytering?
Herr talman! Svaret på den frågan är ja. Vi hål ler på att titta på den frågan. Det finns människor som av olika skäl inte har gjort sin grundutbild ning. De kanske senare i livet ändå vill göra en in sats för försvaret. Jag tycker personligen att det är självklart att de skall få den chansen. Ytterst handlar det om huruvida det finns pengar och re surser för att genomföra den tremånadersutbild ning som behövs för att sedan kunna få en vettig användning av människorna i t.ex. hemvärnet. Jag hoppas att det senast i samband med nästa försvarsbeslut skall finnas en lösning på frågan. Försöksverksamhet pågår dessutom redan.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag noterade det som sades sist. Min följdfråga var nämligen om det går att ha en försöksverk samhet. Det pågår alltså redan. Jag tackar så mycket för svaret.

Jag ser att Lennart Brunander är här. Då besvarar jordbruksminister Karl Erik Ols son Lennart Brunanders fråga om institutionen för husdjurshygien i Skara.
Herr talman! Jag tror att jag kan sticka emellan med ett mycket kort svar. Lennart Brunander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att behålla Lantbruks universitetets institution för husdjurshygien i Som Lennart Brunander påpekar i sin fråga hade den veterinärmedicinska fakulteten vid uni versitetet föreslagit att institutionen skall flyttas till Uppsala. Lantbruksuniversitetets styrelse be slutade i förra veckan att institutionen skall ligga kvar i Skara.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. När jag ställde frågan för tre veckor sedan var flytten aktuell. Det oroade mig en del att det fanns planer på att flytta institutionen för hus djurshygien från Skara. Institutionen utför ett mycket fint arbete. Den har en god ställning både inom landet och internationellt. Det hade varit en förlust för universitetet om institutionen hade flyttat. Nu har Lantbruksuniversitetets styrelse kommit underfund med detta och redan fattat ett beslut. Då är allt gott och väl. Jag tackar jordbruksministern för svaret och naturligtvis Lantbruksuniversitetets styrelse för det kloka beslutet.
Herr talman! Det var positivt för Skara och för hoppningsvis också för veterinärmedicinen att fa kulteten fick stanna kvar. Jag behöver inte dölja att jag har haft den uppfattningen sedan länge. Som minister kan jag inte påverka ett sådant be slut. Men vi kan glädjas tillsammans att det blev så.
Herr talman! Detta är naturligtvis viktigt för ut vecklingen av hela Lantbruksuniversitetet. Efter som det är ett lantbruksuniversitet för hela landet är det också viktigt att det finns en decentraliserad organisation. Med gemensamma ansträngningar skall vi lyckas med det.

Herr talman! Göran Magnusson har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att en avgiftshöjning för Mälarsjöfarten inte genomförs. Bakgrunden till Göran Magnussons fråga har att göra med att övergångsbestämmelserna i fråga om reglerna för skeppsmätning upphör i sommar. Dessa regler avgör ett fartygs bruttodräktighet som i sin tur fyravgiften beräknas på. Skeppsmätningsreglerna återfinns i 1969 års skeppsmätningskonvention som trädde i kraft år 1982. Syftet med den nya konventionen var att uppnå ett i jämförelse med den tidigare konven tionen rättvisare mätetal som bättre återspeglade fartygets verkliga storlek. Detta skulle också in nebära en ökad avgiftsbörda för fartyg mätta en ligt den tidigare konventionen. Sjöfartsverket hanterade den uppkomna situa tionen genom att dessa fartyg fick en tolvårig an passningsperiod till de nya reglerna. Denna pe riod går ut den 18 juli i år. Sjöfartsverket håller för närvarande på att ana lysera vilka effekter som kan uppstå när över gångsbestämmelserna upphör. Jag vill avvakta denna analys innan jag närmare kommenterar sjöfartsavgifterna i detta avseende. Jag kan dock konstatera att rederierna hela tiden varit med vetna om de nya reglerna som skall ge ett mer rättvist skeppsmätningssystem. De äldre fartygen har de facto gynnats avgiftsmässigt under denna anpassningsperiod.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Det hade naturligtvis kunnat innehålla mer posi tiva besked från kommunikationsministerns sida. Jag skall inte sticka under stol med att nu när det är drygt fem månader kvar innan de nya avgif terna skall införas -- såvitt jag kan förstå av kom munikationsministerns svar -- är det dags att få be sked om vilka förutsättningar som skall gälla. Jag hoppas att statsrådet Odell är klar över vil ken oerhört pressad konkurrenssituation som bl.a. Mälarsjöfarten befinner sig i. Det är inte i första hand fråga om konkurrensen mellan olika företag, utan det är fråga om konkurrensen mel lan sjötransporter och landtransporter. Jag utgår från att vi är överens om att sjötransporter är mil jömässigt positivt. Vi bör slå vakt om möjlighe terna till denna Mälarsjöfart och närsjöfart på inre vattenvägar i Sverige. Kommunikationsministern har nyligen besökt länet och träffade, såvitt jag förstår, förträdare för hamnen i Västerås. Hade han träffat företrädare för hamnen i Köping hade väl budskapet må hända blivit detsamma, nämligen att frågan om avgifterna gäller situationer med 40--50 % kost nadsökningar över en natt för sjöfarten, vilket inte kan klaras av. När kan den analys som statsrådet avvaktar vara klar? Det handlar om mindre än ett halvt år till dess att de nya avgifterna skall börja gälla. Slu tet av kommunikationsministerns svar antyder snarare inställningen att det får bli en kostnadsök ning. Sjöfarten har haft 12 år på sig att anpassa sig. När kommer analysen, och hur kommer kom munikationsministern att hantera den?
Herr talman! Göran Magnusson säger att det kommer att hända saker över en natt. Jag pekade i mitt svar på att detta gäller en konvention från 1969 som trädde i kraft 1982. Det har alltså fun nits en lång period för näringen att anpassa sig. Bakgrunden till ändringen är att hittills har gamla och därmed oftast mindre säkra fartyg premierats mycket starkt i det avgiftssystem som Sjöfartsver ket tillämpar. Jag har uppfattningen att vi får avvakta utred ningen. Jag kan inte säga exakt när den är klar. Men den pågår inom Sjöfartsverket. Det är som Göran Magnusson säger bara några månader kvar innan den långa övergångsperioden upphör. Vi får väl se vad Sjöfartsverket har funnit för system för att ta ut avgifterna. Om det då finns anledning att komma tillbaka i frågan kommer regeringen att göra så. Herr talman! Jag tycker att vi trots allt skall vara glada över att regelsystemen har inriktningen att premiera nya och säkra fartyg. Det är fråga om en lång övergångstid. Jag menar att branschen har haft 12 år på sig att anpassa sig till den nya utform ningen av avgifterna.
Herr talman! Jag är också medveten om att det är en lång tid sedan konventionen trädde i kraft. Det resonemang som statsrådet för blir en smula teoretiskt. Vi motsätter oss inte från Mälarsjöfar tens och andra intressenters sida att det finns en sartade och rättvisa skeppsmätningsregler. Men Sjöfartsverkets intäkter på dessa verksamheter är uppskattade på det tonnage som för närvarande finns. Verksamheten på Sjöfartsverket går nu ihop. Om de nya skeppsmätningsreglerna slår ige nom kommer Sjöfartsverkets intäkter plötsligt att öka mycket kraftigt. När jag ser finansministern sitta här inser jag att det i och för sig kan finnas personer som tycker att det är bra, men inom sjö trafiken klarar man inte detta. Jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt statsrådet menar att man skulle ha anpassat sig under den här perioden. Fartygen är ju som de är.
Herr talman! Det är just de effekter som Göran Magnusson nu nämner som kommer att föranleda Sjöfartsverket att se om man skall göra ändringar i prissättningen. Vi har nämligen satt upp ett mål för Sjöfartsverkets prissättning som går ut på att priserna inte får höjas utöver de allmänna prisoch löneökningarna. Det är den överordnade målsättningen för Sjöfartsverkets avgiftspolitik. Om den nya mätmetoden skulle få sådana konse kvenser att Sjöfartsverkets intäkter drastiskt ökar, får man självfallet se över avgifterna.
Herr talman! Det sista var löftesrikt, eftersom Sjöfartsverkets intäkter härigenom självfallet kommer att ökas.

Det vore mycket bra om vi efter denna fråge stund kunde vara överens om att denna sjöfart är viktig och om att de tekniska skeppsmätningsreg lerna inte får leda till en felaktig konkurrenssitua tion.
Herr talman! Jag tror att Göran Magnusson och jag är helt överens om att det för svensk sjöfart, och inte minst för den kommersiella sjöfart som bedrivs på våra inre vattenvägar, där framför allt Mälaren och Vänern är intressanta, är viktigt att vi upprätthåller en konkurrenskraft och inte tar ut sådana statliga avgifter att sjöfarten slås ut. En så dan inställning har regeringen visat i sin politik ex empelvis när det gäller Trollhätte kanal. Det samma har gällt vid upprustningen av farleden in i Mälaren och vid den utbyggnad och förbättring som nu genomförs av Södertälje kanal.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frå gat civilminister Inger Davidson vilka åtgärder hon är beredd att medverka till i syfte att öka val friheten avseende gåvor till statsanställda med 30 Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sten Anderssons fråga utgår från ett besked som Polisförbundet erhållit av regeringen på sin hemställan att jubilarer skall kunna välja ett pre sentkort motsvarande värdet på den klocka, me dalj eller konstglas som erhålls av arbetsgivaren staten efter 30 års tjänst.

Samtliga framställ ningar har avslagits. Jag finner ingen anledning att vidta någon för ändring.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. De fyra i regeringen ingående partierna har ju val frihet som ett av sina främsta ''försäljningsargu ment'', men jag noterar av detta svar att denna till viss del är begränsad. Anledningen till att man ställer en fråga i riksdagen är att man vill ha svar på något som man inte vet, men det nu lämnade beskedet är inget svar. Det ges ingen förklaring till att tingens nuvarande ordning skall behållas. Jag noterar att en ordning som kan tillämpas i kommuner och i privata företag tydligen fungerar, men att staten som arbetsgivare inte tillåter en en skild jubilar att utöver de tre fastställda alternati ven bestämma en viss form av gåva som skulle vara speciell för honom eller henne. Vad är orsa ken till att statsrådet inte vill vidta någon föränd ring? Poängen med att belöna en jubilar för, som det heter, nit och redlighet i rikets tjänst är att jubila ren skall känna att arbetsgivaren är tacksam för att han eller hon gjort ett gott arbete. Varför då göra personen i fråga ledsen genom att inte tillåta vederbörande att inom vissa ramar själv få välja den gåva som han eller hon uppfattar som mest attraktiv? Ett svar på den frågan skulle vara ganska klädsamt.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö och jag är överens åtminstone om en sak, nämligen att valfrihet är mycket bra. Det handlar emellertid i det här fallet om en gåva för lång och plikttrogen statlig tjänst. Det är ju, som Sten Andersson an tagligen vet, relativt ovanligt att man beställer vilka gåvor man vill ha. Jag tycker därför att lik nelsen med valfrihet i övrigt är mindre tillämplig. Det har skett en förändring av dessa regler un der de senaste 15 åren, nämligen när folkpartire geringen år 1979 lade till alternativet konstglas. Därefter har inga förändringar skett. Det vikti gaste skälet härtill är naturligtvis, som Sten An dersson mycket väl förstår, att det handlar om en gåva som skall ha ett bestående värde och som minner om något mycket förnämligt, nämligen om att en person har arbetat 30 år i statlig tjänst. Jag tycker faktiskt att det skulle vara ganska synd om många, av kanske slumpmässiga eller tillfälliga skäl, skulle välja att i stället motta ett presentkort eller liknande. Då har man efter ganska kort tid ingenting kvar. Det är därför bättre med en minnesgåva av föreskrivet slag, med inskription och allt.
Herr talman! Det är bra med valfrihet, men det är ännu bättre om den tillämpas i praktiken, och det tycker jag inte sker i detta fall. Jag brukar i förväg få veta vad min dotter vill ha i julklapp, och jag får rätta mig efter det och ge henne vad hon vill ha. Detsamma kunde gälla i detta fall. Har man gjort en insats för sin arbetsgivare och för det skall erhålla någon form av belöning, tycker jag att belöningsmottagarens uppfattning inte helt skall nonchaleras. Jag vill till slut ställa en fråga till statsrådet: Vad tror statsrådet skälet kan vara till att anställda inom kommuner, inom landsting och inom privata företag, som vi ibland i riksdagen numera försö ker efterlikna vad gäller effektiviteten, kan tillåta sina jubilarer att själva få välja gåva? Jag tänker i detta sammanhang kanske i och för sig inte på en cykel eller en semesterresa, men skulle önska ett litet bredare sortiment än vad som i dag gäller för statligt anställda.
Herr talman! Jag beklagar, Sten Andersson, men ni måste ha väldigt trist på era julhelger och födelsedagar om de enda gåvor som ges är de som har beställts. Jag tycker faktiskt att det är ganska trevligt att ha några saker som inte är beställda. Låt mig för Sten Andersson nämna några ex empel på det som har föreslagits. Utöver en cykel och en veckas ledighet utan löneavdrag har det fö reslagits pengar för tårta, telefon i ädelträ och en lång rad andra saker. Man kan säkert i varje enskilt fall finna goda skäl för att en jubilar önskar sig just denna sak. Detta är något ganska fint -- en utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst som man får efter 30 år i statlig tjänst eller något tidigare om man pen sioneras.

Herr talman! Jag tror inte att en gåva skulle bli mindre personlig om man skulle utöka sortimen tet till fem eller sex saker. I dag får man ju trots allt välja mellan tre olika. En telefon i ädelträ med en inskription skulle väl inte vara den sämsta av gåvor. Jag tror nog att statsrådet framöver bör tänka på om inte sortimentet kan utökas. Precis som kommuner, landsting och företag kan staten då ta litet större hänsyn till jubilaren. Det är trots allt han eller hon som framöver skall förvalta och känna för den gåva han eller hon har fått för nit och redlighet i rikets tjänst.
Herr talman! Det gläder mig att Sten Anders son i Malmö nu har lämnat förslaget om present kort. Det har ju föga minnesvärde. I övrigt tycker jag att de presenter som finns att välja mellan är väl utformade och utsedda.
Herr talman! Det är väl bättre om mottagaren och givaren är någorlunda överens. Det är ju trå kigt att få en present som man inte har önskat sig. Om man får en present som man vill ha kan den bli ett fint minne. Om man på det viset tillfreds ställer mottagaren tror jag att man har nått en bra bit på vägen när det gäller t.ex. personalpolitik inom företag, kommuner och staten.
Herr talman! Jag vill inte på något sätt göra mig till tolk för alla de hundratusentals människor som får dessa gåvor. Men efter en liten tid som pensionerade tror jag att en mycket stor andel är mycket glada över att det just är en minnessak. Den kräver inte extra utrustning som t.ex. en cy kel gör. De är glada över att det just är ett ur, ett konstglas eller en medalj som de kan ta fram och titta på då och då för att uppleva att arbetsgiva ren, staten, hade en hög uppskattning av de insat ser de gjorde. Jag tror att den egenskapen hos de gåvor som vi nu använder är väl värd att behålla.

Herr talman! Arne Jansson har frågat vilka åt gärder jag har vidtagit för att följa riksdagens be slut beträffande färdolycksfall och arbetsskade försäkringen. Arne Jansson har hänvisat till be slut av riksdagen den 17 december 1992 med an ledning av socialförsäkringsutskottets betän kande 1992/93:SfU8. om ändring av begreppet arbetsskada. I proposi tionen hade det föredragande statsrådet, dvs. jag själv, uttalat att det bl.a. fanns anledning att över väga om färdolycksfallen skulle bibehållas inom ramen för arbetsskadeförsäkringen samt att av sikten var att i det fortsatta arbetet med att refor mera försäkringen ta initiativ till en ändring med sikte på att undanta dessa skador från det sär skilda skyddet i lagen om arbetsskadeförsäkring. Med anledning av en motion, vari begärdes ett tillkännagivande om att färdolycksfallen skulle utmönstras ur arbetsskadeförsäkringen, uttalade utskottet att det i och för sig hade förståelse för motionärernas synpunkter, allra helst som de som drabbas av ett färdolycksfall får anses ha ett full gott skydd genom den allmänna sjukförsäkringen och trafikförsäkringen. Utskottet ville dock inte förorda att färdolycksfallen togs ur försäkringen men ansåg det mycket angeläget att denna fråga behandlades med förtur av den kommande bered ningen. Utskottet avstyrkte bifall till motionen i denna del, vilket också blev riksdagens mening. Därefter har regeringen tillsatt en beredning -- som har till uppgift att lämna förslag till en ny ord ning för lagfästa ersättningar vid sjukdom och ar betsskada. Beredningen skall bl.a. göra en bred genomlysning av hittillsvarande försäkringar för sjukdom och arbetsskada. Beredningens arbete skall vara slutfört den 31 december 1994. Jag utgår från att beredningen kommer att be handla frågan om färdolycksfallen, och min avsikt är att se till att frågan inte glöms bort. I avvaktan på beredningens betänkande är jag inte nu beredd att företa någon åtgärd.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste fråga angående terminologin här. Riksdagen fattade det här beslutet den 17 de cember 1992, dvs. för ungefär 15 månader sedan. Riksdagen skrev också att det skulle behandlas med förtur i den kommande Sjuk och arbets skadeberedningen. Den skall redovisa detta se nast den 31 december 1994. Det innebär att 25 månader går innan betänkandet kommer till rege ringen. Därefter är det dags för en remissomgång. Regeringen kan därför komma att lägga en pro position i ärendet först ungefär tre år senare. Den här skrivningen om förtur finns dessutom inte ens med i beredningens direktiv. Vad innebär det då när utskotten i andra sam manhang skriver att de förutsätter skyndsam be handling, vilket de också har gjort när det gäller ett arbetsskadebegrepp? Vad lägger statsrådet för värdering i när riksdagen säger ''med förtur'' när det dessutom inte finns med i direktiven?
Herr talman! Den beredning vi nu talar om kom att tillsättas något senare än vad som kunde förutses när utskottet behandlade den här frågan. Jag tror för min del att det inte har varit någon nackdel för beredningen av ärendet som sådant. Då menar jag huvudfrågan och inte den fråga som Arne Jansson tar upp i dag. Jag tänker närmast på att det i samband med det s.k. krispaket 1 hösten 1992 förutsattes att ett huvudalternativ i den beredningen skulle vara att hela sjuk och arbetsskadeförsäkringen togs över av arbetsmarknadens parter. När beredningen väl kom i gång visade det sig att vi kunde enas om till läggsdirektiv till beredningen som innebar att det alternativet inte längre var ett huvudalternativ utan ett bland de olika alternativen. Summan av det hela är att beredningen kom i gång senare än vad man då kunde förutse. När det sedan gäller skyndsam behandling eller förtur har den här beredningen fått mycket kort tid på sig med tanke på de stora frågor den har att arbeta med. Därför är det sannolikt att den fråga som Arne Jansson engagerat sig i kommer att be handlas i samband med att hela ärendet behand las. Det blir som sagt vid utgången av det här året.
Herr talman! Det innebär alltså att det inte spe lar någon roll vilka beslut man fattar här i riksda gen. Statsrådet menar att det inte spelar någon roll om vi säger att det skall behandlas med förtur eller att det förutsätter en skyndsam hantering. Här har man dessutom skrivit att det är angeläget att denna fråga behandlas med förtur av den kom mande beredningen. Nu säger statsrådet att det ingår bland alternativen. För mig innebär detta en viss skillnad. Jag anser att det är en viss gradering. Jag upplever att något som skall behandlas med förtur skall behandlas först. Skall jag tyda detta som att skyndsamt eller med förtur är ungefär samma sak?
Herr talman! Arne Jansson missuppfattade mig på en punkt. När jag talade om alternativen ta lade jag om de tre alternativ som behandlar hela utredningen. Det har inte något att göra med frå gan om huruvida färdolycksfallen skall vara med eller inte. Färdolycksfallen kan ju hanteras på enahanda sätt i de tre olika alternativen. Jag ut tryckte mig tydligen något oklart, eftersom Arne Jansson missuppfattade mig på den punkten. Det jag försökte säga när det gäller den fråga som Arne Jansson nu vill diskutera var att om en beredning får en mycket kort tid på sig att arbeta torde den väl därmed också i huvudsak uppfylla det som riksdagen har önskat när man har talat om förtur. Det är en annan sak att behandla en sak med förtur i en beredning som pågår i många år än i en beredning som pågår en mycket kort tid.
Herr talman! Jag kan inte frångå detta. Det in nebär att tre år är en acceptabel tidsrymd när riks dagen har skrivit att ett ärende skall behandlas med förtur. Tre år är alltså en acceptabel tidspe riod när det gäller arbetsskadebegreppet och fär dolycksfallen?
Herr talman! Att tre år skulle vara en accepta bel tidsperiod i största allmänhet får väl stå för Arne Jansson, eftersom det är han som säger det. Jag har konstaterat att vi hösten 1993 tillsatte en utredning eller en beredning som totalt får 15-- 16 månader på sig för sina uppgifter. Att inom ra men för den tidsperioden också bestämma att vissa uppgifter skall behandlas tidigare än andra har jag i det här fallet inte bedömt som rimligt. I och med att de behandlas med den snabbhet som hela utredningsplanen innebär tycker jag att man har uppfyllt det som jag förmodar låg bakom det som riksdagen önskade sig. Bakom Arne Janssons klagomål ligger väl sna rare det faktum att han för sin motion inte fick nå got bifall. Det har jag tvingats påminna om i sam band med svaret.
Herr talman! Jag tror att statsrådet inte lyss nade riktigt. Jag vill ha en definition av vilken vär dering man här lägger i begreppet förtur eller skyndsamt. Jag tycker nämligen att regeringen har visat en viss form av ohörsamhet. Inte ens i tilläggsdirektiven står det någonting om att färdo lycksfallen skall behandlas med förtur.
Herr talman! Jag gör vad förmodligen får bli ett sista försök från min sida att för Arne Jansson tala om hur jag ser på den här frågan. Sedan får jag väl frånträda debatten om det inte lyckas. Jag har nu flera gånger sagt att vi har tillsatt en beredning som har arbetat i 15 månaders tid. Detta är för att vara en statlig utredning en mycket kort tid. Därför synes det mig som om de önskemål som har funnits om skyndsam eller för turshantering väl tillgodoses inom ramen för denna utredning som håller på att arbeta i 15 må nader. Sedan kan jag väl inte hindra Arne Jansson från att i talarstolen gång på gång upprepa att det är tre år. Jag får väl ge vika även på den punkten. Om Arne Jansson vill säga tre år så får han väl göra det.

Fru talman! Det går inte att inleda denna debatt utan att först ge uttryck åt den vrede och förtvivlan vi alla känner inför kriget i Bosnien och blodbadet i Sarajevo. Denna meningslösa terrorhandling, i raden av liknande händelser, måste bli en vändpunkt. Det har varit förenat med mycket stora svårigheter för de ansvariga att komma fram till åtgärder som får slut på våldet. Men det finns en FN-resolution om skyddade zoner. Nu måste det skyddet komma till stånd. Det är den mödosamma vägen vi måste gå till en rimlig och fredlig lösning. Fru talman! När vi i dag skall diskutera situationen i vårt eget land, är det lyckligtvis andra problem och mer mänskliga uppgifter vi ställs inför. Men ändå: Med våra förutsättningar är tillståndet i Sverige utomordentligt allvarligt. Människor märker nu tydligt vad regeringens politik och systemskifte betyder i praktiken. Gamla ligger i sjukhuskorridorer. Daghem börjar likna förvaringsplatser. Köerna utanför arbetsförmedlingarna har inget slut. Drömmen om den egna bostaden förvandlas för många till en mardröm. Bakom detta förfall i folkhemmet finns siffror som förskräcker. * Tillväxten har, för första gången under hela 1900 talet, minskat tre år i rad. Sverige har blivit fattigare som nation. Sverige som för bara några år sedan hade goda statsfinanser måste innevarande budgetår låna ytterligare ofattbara 271 miljarder kronor. Inget land har någonsin i fredstid dragit på sig så stora utgifter i förhållande till sin totala produktion. * Och det största misslyckandet av alla: Massarbetslösheten har fått fotfäste i vårt land. 600 000 människor saknar jobb. De långtidsarbetslösa, de som har sökt fler jobb än de kommer ihåg och alltid fått nej, har blivit fyra gånger fler sedan hösten 1991. Aldrig tidigare har vi varit med om så många och så snabba försämringar som under den korta men förödande epoken Bildt. Aldrig under min livstid har en regering gjort så litet åt landets stora problem eller ställt sig så kallsinnig när människor far illa. Ändå kommer vi snart att få höra statsministern och andra företrädare för regeringen stå här och påstå att det går bra för Sverige, att det ljusnar och att det är regeringens förtjänst. Men trots att konjunkturen går upp i år och nästa år, så accepterar regeringen att arbetslösheten ligger kvar på 14 % fram till 1996. Då, när konjunkturen kanske vänder nedåt igen, tror regeringen av någon outgrundlig anledning att arbetslösheten skall börja minska. Sanningen är att regeringen har givit upp. Hur tror ni att 600 000 människor känner det efter det beskedet? Jag är övertygad om att de säger: ''Vi kan inte vänta.'' Det behövs kraftfulla nationella insatser, och de måste göras nu! Men det behövs också samarbete i Europa för att vi skall kunna komma bort från arbetslösheten. Det behövs den ansvarsfulla politik som Europeiska socialdemokraters parti har presenterat. För mig är detta det starkaste argumentet för att Sverige skall bli medlem av den europeiska unionen. Borgerliga ledarskribenter skryter med att regeringen Bildt lyckats sitta kvar i två och ett halvt år. Det är en period som inte imponerar på oss socialdemokrater. Men allvarligare är att regeringen sitter kvar trots att den avstår från att fatta beslut och avstår från att regera. Den bara sitter medan landets ekonomi föröds, välfärden förfaller och människor förtvivlar. För Centerns skull skickas Öresundsbron tillbaka till Vattendomstolen. Men arbetslösheten går inte att skicka till någon domstol -- inte heller den växande statsskulden. För Moderaternas skull lånar regeringen för att kunna sänka skatten med 25 miljarder kronor för kapitalägarna. Skulderna överlämnar regeringen till en kommande socialdemokratisk regering. Efter regeringen kommer syndafloden, och den kan definitivt inte handhas av Vattendomstolen i Växjö. Dess kompetens sträcker sig inte till de bibliska domänerna, även om Olof Johansson skulle önska det. För Folkpartiets skull införs ett husläkarsystem, trots att det minskar valfriheten, ställer till med en förfärlig massa byråkratiska problem och underminerar sjukvårdens ekonomi. Mitt i alla nedskärningar av vård, omsorg och trygghet kostar regeringen på sig en ny utgift: ''Vårdnadsbidraget är idiotiskt -- dyrt och hemmafruframkallande.'' Tänk vad klok man blir, bara man kommer ur järnladyns grepp. Det är sant, men vårdnadsbidraget behövdes för Alf Svenssons skull -- för att han skall tillhöra de överlevande på arken. Men vi behöver en regering som gör något för Sveriges skull. Massarbetslöshet, dyra reformer, stora skattesänkningar -- detta är mot allt förnuft. Regeringen tycker uppenbarligen att det är bättre att regeringsmakten förfaller än att regeringen faller. Fru talman! På en punkt har regeringen visat stor handlingskraft. Regeringen har sänkt skatterna kraftigt på aktier, förmögenheter, arv och gåvor, och regeringen har höjt skatten på arbete, på löntagarnas inkomster. Det leder till nya jobb, påstår regeringen. Men trots rivstarten hösten 1991, med stora skattesänkningar för de rikaste, försvann 400 000 jobb under 1992 Finansministern har försökt bortförklara detta avslöjande facit genom att skylla på lågkonjunkturen. Men om stora skattesänkningar för de rika bara fungerar när ekonomin är stark, varför då genomföra dem nu? Vilken läkare skulle ordinera en medicin som bara hjälper om patienten är frisk? Vilken villaägare skulle installera en värmepanna som bara fungerar när det är plusgrader? Jag tror att regeringen vet, lika väl som Bengt Westerberg, att det är ''fel tänkt'' att ''sänkt skattetryck automatiskt skulle leda till fler jobb.'' Regeringen rår inte på arbetslösheten. Därför rår den inte heller på budgetunderskottet. Och därför fortsätter statsskulden att öka. Vi socialdemokrater har därför lagt fram ett budgetförslag som är starkare än regeringens. Med vår politik, med nästan 100 000 färre öppet arbetslösa, minskar statens utgifter med 10 Vi föreslår därtill bestående besparingar inom försvaret, jordbruket, flyktingmottagningen och den fria etableringsrätten för privatläkare. Vi föreslår också en sänkning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 % till 80. Det var ett svårt beslut, mycket svårt, men vi fattade det beslutet. Regeringen däremot, kostar på sig en ny utgift: Vi har absolut inte råd att låna till reformer. Vi har inte råd när alla tillgängliga resurser måste användas för att bekämpa arbetslösheten. Vi har inte råd när det samtidigt görs nedskärningar på en lång rad kännbara områden. Men när vi har råd, då står de långtidssjuka först i kö. De får bara 70 % i dag. Sedan kommer arbetslöshetsersättningen. Det är socialdemokratins besked. Vi säger också: Det är upprörande, det är orättvist och det urgröper samhällsmoralen, när regeringen bara kräver uppoffringar av de arbetslösa och av de stora löntagargrupperna och samtidigt gynnar de redan välbeställda. Jag vill fråga regeringen: Vad är det för märklig ekonomisk teori som ni i regeringen bygger er politik på? Rika människor måste få sänkt skatt, för att det skall bli fart på ekonomin. Vanligt folk däremot, måste få det sämre och sämre för att det skall bli bättre. Hur i all sin dar går denna teori ihop? Vad är det för olika underliga människor som ni i regeringen tror lever i det här landet? Vi socialdemokrater anser att det ligger ett värde i att de ekonomiska skillnaderna inte blir för stora, att det främjar produktivitet och utveckling och ger större möjligheter att lösa de ekonomiska problemen. Därför vill vi att riksdagen omedelbart bryter upp besluten om att sänka skatten på kapital och aktier. Därför vill vi införa en värnskatt på höga inkomster. Däremot vill vi sänka skatten på arbete, på vanliga inkomster, med drygt 700 kr. Vi vill, till skillnad från regeringen, behålla rätten att dra av 30 % av räntekostnaderna. För den som har bostadsräntor på 50 000 kr ger detta en skattelättnad på 2 500 kr per år. Vi föreslår också lägre bolags och företagsskatt än regeringen. När Carl Bildt snart kommer att stå här i talarstolen och säga att socialdemokraterna bara vill höja skatten, så har han fel. Carl Bildt har fel! Det är riktigt att Carl Bildt och jag kommer att få höjd skatt på våra inkomster. Men den som är städerska, svetsare eller förskollärare får sänkt skatt med socialdemokratisk politik. Det är riktigt att näringsminister Per Westerberg, som inte är här efter gårdagens debatt -- jag förstår honom -- får betala mer i skatt när han tjänar pengar på sina aktier. Men en småföretagare, som vill investera och bygga ut sin verksamhet, får skatten sänkt. Det är socialdemokratisk politik. Det är rimligt, det är rättvist, det är en skattepolitik som stimulerar arbete och företagande. Det måste bli färre konkurser och fler nya företag i Sverige. Det är socialdemokratisk politik. Fru talman! Nu finns det två tydliga politiska alternativ i Sverige. Med regeringens politik kommer arbetslösheten att öka och ligga kvar på 14 % i år och nästa år. Med en socialdemokratisk politik kan 30 000 arbetslösa få utbildning och 90 000 få jobb de kommande två åren. Vi har inte råd att bekämpa arbetslösheten, säger regeringen. Låt mig visa på skillnaderna mellan regeringens och socialdemokratins politik genom att ställa frågan: Vad får man för 20 miljarder kronor? Regeringen väljer att sänka skatterna för de välbeställda. 20 miljarder kronor, och lite till, hamnar i fickorna på en liten grupp mycket förmögna kapitalägare. Merparten går faktiskt till de 5 000 rikaste familjerna i Sverige. Vi socialdemokrater vill använda 20 miljarder så här: 1. Vi vill ge tiotusentals arbetslösa chans att skaffa sig nya kunskaper och höja sin kompetens, i stället för att sitta hemmma vid köksbordet och känna sig ratade och bortsorterade. 2. Vi vill skapa jobb som ger bättre miljö. Vi vill röja upp i gamla förgiftade industriområden, få bort buller från trafiken, förbättra reningsverk och modernisera våra vatten och avloppssystem. 3. Vi vill stoppa de meningslösa varslen av sjuksköterskor, barnskötare och hemtjänstassistenter. Det är inte rimligt att skicka ut dem i öppen arbetslöshet, samtidigt som vården och omsorgen försämras. De som tror att ett stort dataföretag eller ett litet tvätteri fungerar utan daghem har inte sett att svenskt näringsliv behöver kvinnors kompetens och arbete för att fungera. Arbetslösa byggnadsarbetare gör större nytta om de reparerar skolor, rustar upp nedslitna daghem eller gör fler bostäder och lokaler tillgängliga för äldre och handikappade, än om de går och stämplar och kvitterar ut kontant arbetslöshetsersättning. 4. Vi vill ta vara på våra historiska minnesmärken, våra kulturminnen, och låta konstnärer skapa trivsammare och vackrare bostadsområden och offentliga platser. 5. Vi vill också stimulera svenska företag att tidigarelägga sina investeringar, vi vill underhålla vägar och järnvägar, och vi vill bygga ut flyget, telekommunikationerna och datanätet -- så att inte bara Carl Bildt kan kommunicera med USA eller vad det nu är han skryter med. Till allt detta räcker 20 miljarder kronor. Våra framtidssatsningar på investeringar och jobb kostar mindre än regeringens generösa gåvor till ett litet förmöget fåtal. För någon dag sedan träffade jag en person som har kapital. Han sade: Jag vill gärna betala skatt i Sverige, men med den nuvarande regeringen är det så svårt att få leverera in någon skatt. Reglerna gör det nästan omöjligt. Så långt har det alltså gått! Det finns över en halv miljon människor som inget högre önskar än att få jobba. Det finns vettiga arbetsuppgifter, och det finns nyttiga investeringar, som ändå måste göras och som alla får glädje av. Fru talman! Det finns alltså två alternativ i svensk politik, två helt olika visioner om framtiden. Det systemskifte som regeringen genomför banar vägen för ett samhälle med stora sociala och ekonomiska klyftor och med otrygghet samt massarbetslöshet. Jag föddes i ett sådant samhälle. Jag vet vad det handlar om. Också i dag föds barn med olika förutsättningar. Naturen är inte rättvis. Sociala missförhållanden ger många ett sämre utgångsläge. Ekonomiska skillnader skapar försteg för andra. Ett anständigare samhälle strävar efter att utjämna dessa skillnader. På en punkt tar regeringen dessa utgångsskillnader på allvar, och det är när det gäller de handikappade. Men på snart sagt alla andra områden bidrar regeringens politik till att barn från början får sitt liv utstakat och bestämt, av sin uppväxtmiljö, av föräldrarnas ekonomi och av familjens sociala status. Vi socialdemokrater motsätter oss en sådan utveckling, därför att den leder till ett ofritt samhälle, ett samhälle som sätter penningvärdet före människovärdet, ett samhälle där bara vissa räknas. Vad är det för mening med välstånd, om det mesta hamnar i de redan välbeställdas plånböcker? Vad är det för glädje med en skola som ger vissa förtur, och som avskärmar olika grupper av barn från varandra, i stället för att klara en sammanhållen skola för alla? Hur kan man tala om valfrihet, när friheten i praktiken hela tiden minskar för flertalet, när regeringen tänker straffa kvinnor som vill gå från deltidsarbete till heltidsarbete med 96 % marginalskatt, när det påstås att det är nödvändigt, ja, önskvärt, att vi får ett B-lag av kvinnor och ungdomar på arbetsmarknaden, med låga löner och otrygga arbetsvilllkor? Vem vill leva så? Det som upprör mig mest är att regeringen tycks tro att människor är något slags ekonomiska maskiner och att alla sociala relationer går ut på att köpa och sälja. Marknaden är bra till mycket, men den kan definitivt inte lösa alla problem. Det är många, långt in i de borgerliga leden, som tycker att så viktiga ting som utbildning, sjukvård och omsorg inte skall styras av marknaden, av vinstintressen, av storleken på våra plånböcker. I vårt land har välfärden varit jämnare fördelad än i andra länder. Det stora flertalet vet hur en bra barnomsorg, en bra skola och en värdig åldringsvård ser ut. De vet att det välfärdssamhälle som vi steg för steg byggt upp har sina fel och brister. Men de vet också att detta välfärdssamhälle och blandekonomin har skapat det som den amerikanske ekonomen Paul Krugman kallat ''det mest anständiga samhälle som historien frambringat''. Detta samhälle tänker vi socialdemokrater inte frivilligt ge upp.

Fru talman! Efter regeringen kommer syndafloden, sade Ingvar Carlsson, och menade såvitt vi förstod därmed att han skulle leda nästa regering. Visst var det många överdrifter, och visst var det ett valtal, men jag tror att vi alla gör den reflexionen att det i alla partiers program finns någonting som är vettigt -- även i Socialdemokraternas program. Mitt anförande kommer per definition inte att bli ett valtal. Jag är partiordförande till den 9 april. Jag är t.o.m. gruppledare, vilket överraskar en del av er. Men mina dagar äro räknade! Ni kan börja nedräkningen nu, men det är för tidigt att andas ut. Även om ni blir av med mig kommer ni inte att bli av med budgetunderskottet. Ni kommer inte att bli av med OECD-rapporter som påpekar precis det som jag här har påpekat många gånger, nämligen att vi inte tillräckligt har sett allvaret i läget och åtgärdat det. Det spelar heller ingen större roll för er om Ny demokrati finns i riksdagen eller inte, på annat sätt än att man belyser problemen. Problemen kommer att finnas kvar. Sanningens minut nalkas för politikerna. Jag kommer snart att höra till dem som håller tummen på ögat på er. Det skall bli ett nöje. Det är möjligt att jag blir journalist när jag blir stor. Vi hörde Ingvar Carlsson säga att Olle Wästberg blev riktigt vettig när han blev journalist. Ni kan tänka på att längst ner på popularitetslistan slåss journalister och politiker om vilka som har sämst anseende. Jag tror att det bara finns ett sätt, och det är att försöka skaffa sig ett bättre anseende. Själv är jag enligt SIFO sämre än Gudrun Schyman och Olof Johansson ihop, och det är ändå att ta i. Och nu, fru talman, skall ni få höra! Jag vet att de flesta här är mycket duktiga och jobbar på. Observera att jag på flera månader inte har beskyllt er för att vara politiska broilrar! Men jag vill säga: Tänk över er situation! Jag har själv tänkt över min. Jag skulle tro att Gullan Lindblad har tänkt över sin, när hon skulle ge Bengt Westerberg en pappamånad. Låt oss anta att Gullan Lindblad, Bengt Westerberg och jag vill göra något bra för Sverige. Det vill vi, tror jag. På fint språk kan man tala om att vi företräder allmänintresset, hela Sverige, inte några speciella särintressen, inte vårt personliga egenintresse. Då måste vi, precis som alla andra som känner ansvar, börja med att tala om hur det är. Det är det jag tycker att vi inte gör. Vi talar inte om hur det är. Ju närmare valet vi kommer, desto mindre sägs om hur det är. Statsskulden galopperar i väg, och man gör egentligen ingenting. Hur tror ni att debatten låter om tre eller fyra år? Då kommer man att säga: Varför gjorde de ingenting 1994? Varför ingrep de inte när räntan på statsskulden var 80 miljarder? Varför väntade de tills den var 172 miljarder? Så kan det komma att låta. Man kommer också att säga: Varför gjorde de så? Jo, de tog det så lugnt därför att det var val strax efter. Det är den största faran med val, dvs. att man inte vågar säga någonting. Nu säger alla t.ex. att vi skall återinföra 90 % arbetslöshetsersättning, sjukersättning och allt möjligt. Det är fullständigt omöjligt att göra det. Det har kommit en OECD-rapport, och vad säger den? Jo, den säger följande: Vi kan inte höja skatten när skattetrycket redan är över 70 %. Vi måste sänka statens utgifter. miljarder räcker inte. Det behövs 150 miljarder i stället. Vi har för höga ungdomslöner. Vi har hög ungdomsarbetslöshet, därför att lönerna är för höga. Det finns en marknad; det går till så. Det hänger ihop. Arbetsrätten är ett hinder och inte en trygghet. OECD avslutar rapporten med att säga att landet helt enkelt inte kan fortsätta som om inget hänt. Rapporten kom i förrgår, och det land som det handlar om är Sverige. Även med regeringens prognos -- man brukar ju missa med 100 miljarder ibland, så jag vet inte om vi skall tro på den -- går Sverige med 172 miljarder i förlust nästa år. Hur mycket är 172 miljarder kronor? Det är ett ofattbart belopp. Man skulle kunna täcka det genom att höja momsen till 62 %. Det vore väl ganska kul, fru talman? Eller också skulle man höja arbetsgivaravgiften till 77 %. Detta är dock helt omöjligt. Det betyder god natt för hela Sverige. Det går inte. Ingvar Carlsson berättade vad 20 miljarder är. Jag skall berätta vad 172 miljarder är. Håll i er i bänkarna nu! Det är lika mycket som kostnaderna för hela barnbidraget, hela bostadsbidraget, den kommunala barnomsorgen -- det som kommer från statsbudgeten --, föräldraförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, statens andel av sjukförsäkringen, hela polissystemet, alla domstolarna, universiteten/högskolorna och nästan hela försvaret. Detta kostar 172 miljarder. Det är den förlust vi håller på att göra. Snart är alltså räntan, som vi aldrig kommer ifrån, ensam uppe i det talet. Mycket allvarligare än så kan det inte bli. I det läget har vi alltså svårt att göra någonting! Vi kan inte ens skära ned u-hjälpen utan säger: Vi måste fortsätta med den. Eftersom vi ändå inte har några pengar är det väl lika bra att ge bort dem. Vi ger pengar till organisationer som inte ens plockar in lika mycket i medlemsavgifter. Om man vågade vara ärlig om flyktingpolitiken -- men det är det ingen som vågar -- och lade ihop vad vi ger ut på den, på organisationsstöd och på u-hjälp skulle man komma upp i 50 miljarder kronor. Visst finns det mycket som vi politiker kan göra -- självfallet -- om vi bara vågar. Men enligt vad jag kan begripa är det ingen som vågar. Folk då -- människor som ser på TV, lyssnar på radio, eller sitter här på läktarna -- vad kan de göra? Ja, håll i er nu, och säg ingenting till Bert om det här! Jag kan tala om för er, kära folk, vad ni kan göra. Ni skall sluta stjäla! På byggarbetsplatserna stjäls 10 %. Butiksstölderna uppgår rent statistiskt till 3 %. Vi har genom åren betalat hundratals miljarder för att utbilda små och stora bedragare. Vi har inte beivrat fusk, inte ens när vi känt till det. Vi har inte vågat påstå att folk stjäl ens när de stjäl. Vi har inte lärt medborgarna -- exempelvis genom att föregå med gott exempel -- att de tar från andra när de t.ex. jobbar svart och tar arbetslöshetsunderstöd. Man stjäl då från sina grannar och kompisar; det är nämligen de som får betala. Vi har de facto i stället visat för dem att det lönar sig att fuska. Såvitt jag vet finns det inte en människa som har åkt dit för att ha tagit allmänna medel genom att lura försäkringskassan eller liknande. Nej, det är bäst att jag säger att det bara finns tre fall -- annars får man alltid höra att det man säger är fel och att det faktiskt finns två. Men kom ihåg: Ingen lurar staten! Staten är ju människorna. Det finns inga pengar hos fru Wibble. Det finns bara ett stort svart hål med minus en miljon miljoner kronor. Alla pengar som kommer in till statskassan kommer från folk. De som stjäl av de pengarna stjäl av sina kompisar. Det måste sägas ut. Nästa till rakning! Det är den svarta sektorn -- jag har talat om den förut. I den svarta sektorn är ni med, hela högen, såvida ni inte sitter kvar här inne i kammaren hela tiden och aldrig går ut. Sätter ni er i en taxi är det -- ofta -- svart så det ryker om det. Går ni på krogen är chansen rätt stor att det är svart. Tar ni er en liten rackare någon gång är det en 40-procentig chans att det är hembränt. Vare sig den svarta marknaden är 100 eller 150 miljarder är den enorm. Hur bekämpar vi den? Det gör vi egentligen inte. Det flesta av oss utnyttjar den -- eller hur? Jag menar att man måste angripa det. Man måste angripa fusket, för det är brott mot lagen. Antingen måste den svarta marknaden bli vit, eller också får väl de vita lagarna bli svarta då. Men vi kan inte låta samhället fortsätta att fungera vid sidan av lagarna. Den svarta sektorn är lika farlig som barnporr, som för övrigt ingår i hela det här systemet. En svart sektor betyder till sist maffia, olagligheter, mord, stöld och -- inte minst -- minskad tilltro till hela systemet, det demokratiska system som vi här representerar. Nå, men låt oss då förklara krig mot fusket. Låt oss bevisa för våra barn att vi inte är korrupta eller försoffade utan vi angriper det här, som är ett stort problem i Sverige. Men det är klart att en affisch med ett stort finger som säger: Svensson! Du fuskar! inte är världens bästa valaffisch. Då går de väl och röstar på Westerberg i stället -- förlåt! Vi begär som politiker en skärpning av våra arbetsgivare, dvs. det svenska folket. Eller i varje fall gjorde jag det alldeles nyss. Men vad har svenska folket egentligen för möjligheter att granska oss? Var finns det personliga ansvaret? Var man än arbetar ute i samhället har man ett personligt ansvar. Men var finns det personliga ansvaret i politiken? Det finns inte. Det skulle behövas något slags etikkommission som medborgarna tillsatte och som kollade läget och såg vad det är vi sysslar med. Den skulle få publicera sina resultat, osv. för att hålla tummen på ögat på folkets egna representanter. Det är klart att det inte behövs dubbla pensioner i politiken. Och inte behövs det fallskärmsavtal! Och visst skulle det gå att införa fullt ansvar för ämbetsmän och fullt ansvar för politiker. Men gör det då! Det har för övrigt sagts om politiker -- det har ni hört här förut -- att om politiker skulle prövas i Marknadsdomstolen så skulle de fällas på löpande band. Om vi som sitter här sålde tvål i stället för politiska budskap skulle de flesta här ha näringsförbud vid det här laget. Så tar vi nästa: bankerna. Jag representerar givetvis bankerna -- jag är en fruktansvärd kapitalist som röker stora cigarrer. Nej, det är jag givetvis inte. Jag är en av de få som vågar gå på bankerna -- ni är rädda för dem också, vågar jag påstå. Om man skall slåss mot kapitalet skall man inte köra på Ingvar Carlssons spår, utan man skall försöka attackera den nya bankkrisen. Den består i att bankerna tar ut för höga räntor av de företag som skulle kunna bygga upp Sverige igen och ge alla jobb. De får betala mycket högre räntor om de lånar pengar än de stora grabbarna. Även om de stora grabbarna är dåliga kanske de får låna för 7 %, medan de små lirarna får låna för 12 % eller så. Hur åtgärdar man det? Jo, genom fri konkurrens -- kan ni tänka er! Ni tänkte förstås: Då måste vi lagstifta och sätta dit dem. Men fri konkurrens är det enda sättet att åtgärda det. Det finns i stort sett bara fyra banker kvar. Då gäller det att sätta tummen på ögat på dem och se till att det inte blir några karteller, att de inte kan hålla på och ta ut alla möjliga orättmätiga fördelar genom att de inte konkurrerar öppet. Sedan vi eller regeringen eller hur det nu gick till -- undan gick det i alla fall -- beviljade bankstödet har S--E-Bankens kurs gått upp med 727 %. Men de som stod risken var svenska skattebetalare, och de har faktiskt inte fått ut någonting för det. Då säger Ingvar Carlsson kanske: Sådan är kapitalismen. Men det behöver den inte alls vara! Men sådan har regeringens taktik varit! Och de flesta av oss här i kammaren har varit med på det. En av ingenjörerna blev riksbankschef. Så kan det gå när inte haspen är på! Till sist i det här anförandet vill jag säga att vi behöver sälja Sverige. Inte sälja av utan verkligen sälja Sverige, tala om hur bra Sverige är att etablera industrier i, hur bra det är att göra turistbesök i. Men vi kanske skulle börja med att tala om hur fantastiskt det är. Tänk om vi kunde säga: Här är ett land där inte bara folket har vaknat utan även politikerna. Man kan sätta ansikte på allting. Det går inte att bara ha en massa kommittéer och råd, utan det behövs ett ansikte. Ta en av de sparkade cheferna -- det börjar bli gott om dem vid det här laget -- t.ex. Janne Carlzon, och sätt honom att sälja Sverige. Säg till honom: Hördu Janne, du är bra på att fixa resor, på att övertyga folk och allt möjligt, och du ser än så länge ganska trevlig ut också, så du kanske skulle kunna vara ett bra ansikte för oss. Du får ett par hundra miljoner. Sätt dig med ett gäng och försök sälja Sverige och få folk att komma hit! Finessen med det är att då kommer de hit och de investerar, och då kan vi tala om för dem att vi är tacksamma. Vi ger er bra villkor, säger vi till dem, därför att ni tänker vara med och återuppbygga vårt land. Med detta, fru talman, gör jag tillfälligt avbrott.

Fru talman! Vi har nu först fått höra en partiledare som beskriver Sverige som det mest anständiga samhälle som har skapats. Sedan har vi fått höra en annan som beskriver Sverige som rena rama Vilda Västern, fullt av bovar och banditer. Min företrädare på partiledarposten, Lars Werner, är en av dem som har varit med om att bygga upp detta samhälle. Både som murare och politiker har han deltagit, och deltar fortfarande, i bygget av det svenska välfärdssamhället. Han tillhör en generation som håller hårt på grundläggande värderingar om jämlikhet och solidaritet. Jag tror att han känner sig ytterst förolämpad efter Ian Wachtmeisters beskrivningar om hur det går till ute på byggena. Jag ser det som min uppgift att se till att det som han har varit med om att bygga upp inte rivs ner. Den senaste tiden har vi kunnat bevittna hur den ena ''17-taggaren'' efter den andra har fallit: Kjell P.G. Gyllenhammar, några bankdirektörer, några valutaspekulatörer och nu senast Ian Wachtmeister. Tre saker har de gemensamt: de har alla varit s.k. stora män av den mer maktberusade sorten, de har alla varit ingenjörer bakom 80-talets politik och de har alla aktivt varit med om att leda Sverige in i dagens problem. I medierna kan vi avläsa en oro -- en oro på ytan -- för vart dessa herrar skall ta vägen. Finns det ingen som har ett nytt jobb till P.G.? Vart skall Stig Malm ta vägen? Samtidigt gnager en annan och mycket djupare oro i väldigt många människor som har fått sparken, som har fått gå från sina jobb, och är arbetslösa. Den finns hos alla dem som har fått gå från bygget, från den nedlagda fabriken, från daghemmet, från sjukhuset, från skolan eller från det stängda biblioteket. Tänk om TV och tidningar kunde intressera sig mer för dessa människors framtid och ägna färre spaltkilometer åt P.G. I dag finns det faktiskt vårdpersonal och barnskötare runt om i landet som är arbetslösa samtidigt som sjukhuskorridorerna är överfulla med patienter som inte får den vård de behöver och samtidigt som personalen på dagis har alldeles för många barn att ta hand om. Andra har mist sina jobb inom industrin. De får nu höra hur de gamla arbetskamraterna nästan sliter livet ur sig med ett ständigt ökande övertidsarbete. Ett sådant mänskligt och ekonomiskt resursslöseri är orimligt i en tid när alla talar om att spara. Var finns solidariteten? Var finns rättvisan i det samhälle som vi nu ser växa fram? Sverige håller faktiskt på att få en växande underklass, ett skikt av människor som en allt hårdare arbetsmarknad lämnar vid sidan av. De s.k. lågpresterande och bångstyriga, de lågutbildade, de arbetsskadade och den växande gruppen förtidspensionerade lämnas alla därhän. För många invandrare är arbetsmarknaden helt stängd. Få politiker för deras talan här i riksdagen. De själva är inte ens välkomna. Vid Sveriges gränser stoppas de bosniska flyktingarna med visumregler. Det påminner på ett groteskt sätt om hur vi stoppade judiska flyktingar vid gränsen före andra världskriget. En sådan politik är inget att vara stolt över. Gamla människor i Sverige är oroliga. Vem tar hand om gamla mamma när vården bantas och man själv har fullt upp med egna ungar? Skall det bli ättestupa för nästa generation? Är det framtidens äldreomsorg? Kvinnor i låglöneyrken får uppleva hur deras arbeten nedvärderas, nästan bespottas. Bo Södersten och andra försöker intala sjuksköterskor och förskollärare att de måste lämna sina jobb om vi skall kunna rensa upp efter alla inkompetenta bankchefer med vidlyftiga fallskärmsavtal. Vi kvinnor får höra att vi antingen skall bli mammor eller karriärkvinnor, antingen pigor eller chefer i näringslivet. Våra män, om vi har några, skall åter bli familjeförsörjare och avsäga sig det dagliga ansvaret för sina barn. Som så många gånger förr målar man in oss i ett hörn där vi tvingas att välja, antingen det ena eller det andra. Man kallar det valfrihet; det är absurt. Verkligheten präglas inte av antingen--ellertänkande. Vi vill ha både barn och arbete. Faktum är att vi blir bättre och mer motiverade som föräldrar när vi trivs på jobbet, och vi blir mer motiverade på jobbet när vi trivs med våra privatliv. Det gäller oss kvinnor, och det gäller naturligtvis också er män. Hur ser då hoten mot jämlikheten ut? Man kan ta förslaget om vårdnadsbidraget som exempel. Ett familjefundamentalistiskt litet parti, nästan lika litet som mitt eget, har trumfat igenom tanken att småbarnsmammor minsann inte hör hemma på arbetsmarknaden. Trots att det inte var många år sedan vi hörde de borgerliga partierna klaga på bidragssamhället införs nu en helt ny bidragsform. Hälften av pengarna, drygt en miljard, tar man från föräldraförsäkringen. Den sänks från 90 till 80 % av inkomsten. För en normalinkomsttagare med 14 000 i månaden betyder det 1 000 kr minus i månaden. Den andra hälften av pengarna, den andra miljarden, får dagisbarnen och deras föräldrar stå för i och med dyrare taxor och försämrad service. Jag kan riktigt se framför mig hur Bengt Westerberg sitter i sin riksdagsbänk och bekymrat klottrar ner några poetiska rader för att travestera en annan känd före detta minister med kluven tunga: Vårdnadsbidraget är ett djävla skit. Nu har vi baxat det ända hit. Man kan också ta det ogenomtänkta och orättvisa förslaget till nytt pensionssystem som exempel. Det är ett av seklets viktigaste politiska beslut, som tydligen Socialdemokraterna och de borgerliga partierna nu skall försöka snabbsnitsla genom riksdagen. De fackliga organisationerna har inte ens fått vara med i diskussionen. Någon offentlig debatt om förslaget vill man tydligen inte ha. Som vi ser det är det nödvändigt att den knappa remisstiden förlängs. Något beslut i den här stora och viktiga politiska frågan skall vi absolut inte fatta här i riksdagen förrän efter valet. Vi vill gärna att det fattas ett beslut, men först skall det vara en rejäl diskussion. Bakom det här bakslaget, som framför allt vi kvinnor nu upplever, döljer sig högerns brutala syn på hur samhällets samlade tillgångar skall fördelas. I framtidens samhälle räcker inte arbetena åt alla, menar man. Pengarna räcker bara till dem som redan har. Dessutom visar man en skrämmande nonchalans inför vad människor utanför de egna snäva partileden tycker. Demokratin är satt på undantag -- här i riksdagen och inte minst ute i våra kommuner. Vad vi i Vänsterpartiet vill se är nya grepp och lösningar, handling och framtidstro. En sådan ny lösning, som alltmer börjar diskuteras bland arbetslösa och i fackföreningarna i både Sverige och övriga Europa, är en omfördelning av arbetstiden. I många europeiska länder har man redan startat färden mot 30-timmarsveckan, men i Sverige går det trögt. Vänsterpartiet har anslagit 1 miljard under det kommande budgetåret för att få i gång en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag. Vi är nämligen trötta på alla osakliga angrepp på tanken att omfördela arbetstiden. Genom praktiska exempel vill vi visa att det går att fördela jobben jämnare. Det borde vara självklart för var och en att det är bättre att fler människor arbetar sex timmar än att få jobbar åtta timmar plus övertid och resten är beroende av bidrag. Både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna säger nej. Men vad har ni för alternativ för att få ned arbetslösheten? Medan ni öser ut miljarder på praktikplatser och ALU -- insatser som snedvrider arbetsmarknaden, utnyttjas av företagen och inte ger varaktiga jobb -- så fnyser ni åt förslaget om sex timmars arbetsdag. Varför tar ni inte och studerar vad som händer med arbetsskadorna, sjukfrånvaron och arbetslösheten om t.ex. ett helt sjukhus får gå över till sex timmars arbetsdag? Jag lovar att sjukfrånvaron skulle minska, trivseln skulle öka, personalomsättningen skulle bli mindre och fler skulle komma in på fasta tjänster. De halvtidsanställda som vill gå upp i arbetstid skulle kunna få göra det. Det här visar de praktiska exempel som finns i Sverige, bl.a. i En omfördelning av arbetstiden har också en annan stor fördel. Den förstärker solidariteten mellan arbetslösa och arbetande och gör det svårare att dela upp folk i närande och tärande. Färre människor blir utslagna och passiviserade och fler motiveras att ta ett samlat och gemensamt ansvar för arbetslösheten. Vad vi behöver i dag är en satsning på framtidsreformer och framtidslösningar. Vi behöver satsa mer på framtidens informationsteknologi i stället för att hänga fast vid gamla tankar om att de nya jobben finns inom en gammaldags storindustri. Vi behöver bygga datamotorvägar till glesbygden -- kraftfulla telenät som klarar data och faxmeddelanden över hela landet -- i stället för att bygga Dennispaket i storstaden. Vi behöver ställa om industrin till kretsloppsteknik, och vi behöver utveckla ny teknik, så att våra energisystem kan fungera i ett samhälle utan kärnkraft. Vi kan vända arbetslösheten i byggbranschen till en radikal miljöomställning av det svenska samhället. Vi kan göra det nu -- om vi vill och om vi vågar! Om vi vill kan vi välja en hållbar utveckling, en framtid i ekologisk balans, med plats för alla. Regeringen gör precis tvärtom. Carl Bildt, Ulf Dinkelspiel, Bo Lundgren och de andra herrarna ser sig nervöst om i backspegeln efter sina förfäders lösningar. Ni är beredda att sälja ut både miljön och kvinnorna för att hålla ihop regeringen. Dessutom försöker ni inbilla oss, och förmodligen också er själva, att guldletarnas Klondike fortfarande ligger i Bryssel. Och på vägen dit trycker ni ner visionerna om ett rättvist och solidariskt samhälle i asfalten. Men en regering som inte vågar tro på ett solidariskt samhälle, ett samhälle för alla, kan inte annat än misslyckas. Därför är det inte förvånande att er politik leder till betungande ränteutgifter, en skyhög arbetslöshet och -- det värsta av allt -- ett återuppväckt klassamhälle. Ni visar inte en ansats till att klara jobben. Ert recept, som är en blåkopia av arbetsmarknadspolitiken i den europeiska unionen, innehåller avregleringar av arbetsmarknaden, försämrade anställningsvillkor, sänkta ungdomslöner, större löneskillnader, arbetsgivarnas överhöghet och en försvagad fackförening. I övrigt gäller det en passiv väntan på att den s.k. marknaden skall lösa problemet med tillgång och efterfrågan. Det praktiska resultatet blir massarbetslöshet och en social utslagning. Det här kan beskådas i många av västvärldens länder. För Vänsterpartiet är det självklart att våga se framåt, att våga inse att vi lever i en ny tid och att inse att nya problem kräver nya lösningar. Men det är samtidigt lika självklart att vi skall återupprätta det solidariska samhället där varje människa -- återigen -- är lika mycket värd. Det här kräver att vi väljer, att vi tar ställning och väljer sida. Vi måste säga att offentlig konsumtion får gå före privat konsumtion. Vi måste välja vården före videon, bussen före bilen och social tillväxt före social utslagning. Vi måste välja människovärdet före marknadsvärdet. För oss innebär nämligen inte insikten om att vi lever i en ny tid att vi överger våra grundläggande värderingar. För oss går solidariteten och framtidstron hand i hand.

Fru talman! Gudrun Schyman avslutade sin föreläsning genom att säga att det är naturligt för Vänsterpartiet att se framåt. Det ligger mycket i det. Jag förstår att man inte ser bakåt. I övrigt vill jag bara säga att det var trevligt att se Gudrun Schyman här i kammaren. Senast såg jag henne på TV när hon förklarade att bland det mest meningslösa hon över huvud taget kände till var att vistas i riksdagen med det tråkiga arbete som där bedrivs. Jag hoppas att det budskapet till fullo uppfattades av landets väljare och att de tar henne på orden i september och befriar henne från den tråkiga börda som arbetet i riksdagen innebär. Fru talman! För 35 år sedan hölls i riksdagens andra kammare en av de mest laddade och viktigaste debatterna som ägt rum under efterkrigstiden om svensk säkerhetspolitik. Den handlade om den s.k. Hjalmarsonaffären. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville brännmärka den dåvarande högerledaren Jarl Hjalmarson såsom neutralitetspolitiskt opålitlig. Han ansågs ha förespråkat militära kontakter mellan Sverige och västmakterna som var oförenliga med den nautralitetspolitiska linjen. I det betänkande som den neutralitetspolitiska kommissionen lämnade i går kan vi alla ta del av utdrag ur den här viktiga debatten. Kärnan i det som Jarl Hjalmarson då sade var detta: ''En liten demokrati, som utsatts för angrepp av en stormakt, som kämpar för livet hoppas på och räknar med de stora demokratiernas stöd och bistånd. Att säga detta klart ut ändrar ingenting i vår alliansfrihet. Rent spel och klara besked skapar respekt och förtroende.'' Mot detta stod statminister Erlanders kategoriska uttalande: ''Förberedelser och överläggningar för militär samverkan med medlemmar av en stormaktsallians är sålunda helt uteslutna, om vi vill bevara förtroendet för vår utrikes och försvarspolitik.'' Efter att ha gått igenom vad som faktiskt hände under dessa decennier säger kommissionen att statsminister Erlanders redogörelse i debatten med Hjalmarson gav en ''medvetet felaktig bild'' av vad som förevarit. Statsminister Erlander hade själv i nationens intresse varit med om att ta ansvar för åtgärder som gick långt längre än dem han ville brännmärka Jarl Hjalmarson för. Det här är viktiga klarlägganden efter tre och ett halvt decennium. Jag hoppas att de rensar luften inför framtiden. Jag hoppas att alla inser att medan en regering inte kan vara skyldig att redovisa varje detalj om försvars och säkerhetspolitiken offentligt har den en skyldighet att se till att det den faktiskt säger är klart, rätt och i varje del sant. Jarl Hjalmarson visste i hela sitt liv att det han hade sagt var rätt. Det smärtar mig att han inte fick leva tillräckligt länge för att uppleva att han också fick rätt, men han fick faktiskt rätt. Utrikes och säkerhetspolitiken och dess skötsel är central. Den bild som kommissionen har gett ger nya dimensioner till bilden av den politik som i nationens intresse fördes under det kalla krigets allra kallaste decennier. I dag lever vi i ett annat Europa. Vi kan alla känna oro för utvecklingen i Ryssland. Men det övermilitäriserade Sovjetvälde som under decennier militärt hotade de europeiska demokratierna finns inte längre. Stapplande och med stora svårigheter söker vi bygga upp en ny europeisk säkerhetsordning som kan ge inte bara vårt eget land utan också alla andra europeiska länder säkerhet. Där betyder vårt inträde i den europeiska unionen mycket. Det handlar inte bara, och kanske inte ens främst, om tillväxt, om jobb och om välfärd -- men detta är viktigt nog -- utan också om att vi kan ge ett bidrag till Europas säkerhet och fred och om att Europa genom detta kan ge ett bidrag till vår och norra Europas säkerhet och fred. Det har ingen i denna debatt rätt att bortse från. Men vi vet att vägen till en fungerande säkerhetsordning är stapplande och svår. Det som händer i och kring Sarajevo visar det dag för dag. Kommunismens arv, den ekonomiska misären och det nationella hatet visade sig vara långt bittrare än vad någon nog hade anat. Vi känner alla den moraliska avskyn över det vi tvingas leva med i via TV och medierna från det mördande krigets ständigt fortgående vardag. Vi känner alla desperation över att inte omedelbart, fullständigt och för evigt kunna stänga av hatet, stoppa våldet och få ett slut på lidandet. Men samtidigt kan desperationen aldrig göras till politik för det är att bädda för en situation där vi får mer av våld, inte mindre av våld, och mer av möjligheter till fred som vi bör sträva efter. Ingen står likgiltig. Sverige gör mer än de allra flesta andra nationer. Vi har öppnat vårt land för många som tvingats fly från hem som de inte längre har. Våra lastbilschaufförer kör varje dag under fara ton efter ton med livsmedel och medicin in i det härjade landet. Vårt flygvapens Herculesplan svarar i dag för de livsviktiga transporterna in i Sarajevo. Våra svenska soldater i de nordiska bataljonerna, inte minst i Tuzlaområdet, hara gjort fantastiska insatser. Allt detta gör vi i samverkan med andra. Inom FN:s ram och under FN:s ledning i nära samverkan med EU, med NATO och med de resurser som NATO successivt sätter in. Detta är viktigt, därför att det är bara genom att stärka FN, genom att ge NATO möjligheter och genom att markera världssamfundets sammanhållning som vi kan ha utsikter till framgång. Det som måste göras nu är uppenbart. För det första berör en demilitarisering alla i hela För det andra handlar det om att området ställs under Förenta nationernas omedelbara politiska och militära kontroll. För det tredje handlar det om ett borttagande av alla tyngre vapen från Sarajevo och från Sarajevos omgivningar. Om detta förs nu förhandlingar som inte framstår som alldeles utsiktslösa. Det är den linje som vi har drivit i FN. Det är den linje som vi har drivit tillsammans med de nordiska länderna. Den får ett allt starkare stöd, och den kan förutsätta ett militärt tryck i förhandlingarna. Det är detta som NATO:s råd inleder sitt sammanträde med -- i stort sett i den minut som jag säger detta. Vårt starka ställningstagande när det gäller det som händer i Bosnien säger mycket om vår egen situation, om hur vi ser på den och vårt ansvar i detta Europa. Vi accepterar inte längre att stillatigande stå vid sidan av. I nära samverkan med dem som delar våra värderingar är vi engagerade för att möta våldet och ondskan och för att bereda vägen för politiska lösningar och nationell försoning. Vi vill inte ha mindre av samverkan i utrikes och säkerhetsfrågor i Europa, tvärtom. Vi vill varje dag ha mera, och vi vill att det skall ge resultat. Vi är svenskar först och främst. Sverige kommer alltid att vara oss närast och kärast. Men vi är alltmer också engagerade européer i samverkan med andra engagerade européer och med stark känsla även för vårt ansvar i världen i övrigt. Fru talman! De utrikespolitiska frågorna tränger sig på.

Bägge dessa val är viktiga och tillsammans något av ett verkligt ödesavgörande för Sverige. För ett år sedan sade Socialdemokraterna när vi diskuterade ekonomin att svensk ekonomi nu obönhörligen var på väg ner i en depression, i en spiral, som bara och endast kunde hävas genom en massiv ökning av budgetunderskottet. Det var den tillfälliga momssänkningen. De besparingar som regeringen föreslog för ett år sedan -- mest bekant av dessa är ju sänkningen av ersättningsnivån i a-kassan -- beskrevs som djupt orättfärdiga, som totalt oacceptabla och som ett dråpslag mot dem som har det allra sämst och något som aldrig var möjligt att acceptera för socialdemokratin. Sedan dess har det tack och lov gått ett år. Regeringen har fått rätt och Vi gick inte ner i en depressionsspiral, trots att vi inte sänkte momsen -- tvärtom! De ljuspunkter som vi talade om blev fler och fler och fler. I dag visar alla undersökningar på en framtidstro ute i de svenska företagen som är starkare än vad man har uppmätt på flera decennier när det gäller synen på de möjligheter som nu finns. Det går inte längre att förneka att det ljusnar för Sverige. Socialdemokratin har accepterat det som för ett år sedan var så oacceptabelt. Minns de ord närmast av hat mot detta förslag som riktades i denna kammare och utanför detta hus mot tanken på att sänka ersättningsnivån i a-kassan! Det är nu accepterat. Jag välkomnar detta. Men minns orden, och tänk på orden nästa gång ni så kraftigt skall fördöma ett förslag som ni vet att ni förr eller senare kommer att få acceptera! Att det nu börjar ljusna säger inte att allt är över -- långt, långt därifrån. Ian Wachtmeister nämnde den rapport som OECD publicerade häromdagen. Den anbefalles till läsning. Rapporten inleds med konstaterandet att Sveriges djupa ekonomiska problem har sin grund i de ekonomisk-politiska misstag som gjordes under 1980-talet. Om jag får påminna Ingvar Carlsson om 1980-talet så hette statsministern inte Bildt och finansministern inte Wibble, utan de hette någonting annat och de gjorde misstag som vi nu steg för steg sopar upp efter. OECD säger alls icke att varje del av regeringens politik är perfekt. Man efterlyser mer av den linje som regeringen står för: mer av besparingar i de offentliga utgifterna, mer av åtgärder för att förbättra företagarklimatet och kapitalförsörjningen, mer av strukturella reformer, mer av reformer i välfärdssystemen och mer av avregleringar av företag och arbetsmarknad. Därmed dömer man också ut det vänsterpopulistiska alternativ som Ingvar Carlsson under sina 20 minuter här i kammaren företrädde. Kvintessensen av en politik som skulle skena i väg åt det vänsterpopulistiska håll som socialdemokratin företräder -- där det talas om att ta från de rika och ge till de fattiga, som om denna gamla marxistiska analys hade någon relevans i det moderna samhälle vi går in i -- är att företagen skulle få det sämre. Socialdemokraterna har återgått till en gammal företagarfientlig politik, ni klarade inte av förnyelsen. När företagen får det sämre kommer inte de nya jobben. Det är inte staten som kan ta oss ur arbetslösheten. Det är bara företagsamheten. Det är de villkor som vi ger företagsamheten, företagarna och företagen som helt avgör om vi skall ta oss ur den massarbetslöshet som 1980-talets politiska misstag förde oss in i. Där står vårt, OECD:s och den ekonomiska sakkunskapens alternativ på mycket fast grund. Vänsterpopulism av vilken art det vara månde, fru Schymans eller herr Carlssons, kan bara ge oss mer av nedgång och mer av arbetslöshet.

Fru talman! Regeringens välfärdspolitik attackeras i dag med samma frenesi från två helt olika håll. ''Ni rustar ned. Det blir sämre för varje dag'', säger en del. ''Välfärdsstaten har tjänat ut, men ni slår bara vakt om det som är'', säger andra. Bägge grupperna har fel. Vi rustar inte ned och vi slår inte bara vakt om det som är. Välfärdsbygget är i grunden gott. Stammen är väl ägnad att möta också framtidens behov. Den har vi inga som helst planer på att riva. Men visst finns det behov av en omfattande ''ROT verksamhet'', dvs. av reparationer, ombyggnader och tillbyggnader. Det är det som vi i dag håller på med. Resultatet skall bli ett välfärdsbygge som både ger högre standard och är mer robust. Det är viktigt att slå vakt om en väl fungerande offentlig sektor. Men det innebär inte att allt skall bli vid det gamla. Det vore i själva verket ett hot mot välfärdsbygget. En omfattande ''ROT verksamhet'' är nödvändig för att trygga det för framtiden. Socialförsäkringar som ger inkomsttrygghet är ett självklart inslag i en liberal välfärdspolitik. Men när reglerna utformas måste vi ta hänsyn till att människor reagerar på de signaler som skickas ut. Alltför ofta har Socialdemokraterna blundat för det. Utvecklingen i arbetsskadeförsäkringen är ett belysande exempel på svagheten i det bygge som Socialdemokraterna efterlämnade. I ett skede godkändes nästan allt som arbetsskador, och som en följd av det ökade arbetsskadorna. Vid regeringsskiftet 1991 uppvisade den här försäkringen ett ackumulerat underskott på 19 miljarder kronor. Det ökade med en halv miljard kronor i månaden. Skulle ingenting ha förändrats skulle underskottet enligt Riksförsäkringsverket ha ökat till långt över 100 miljarder kronor vid sekelskiftet. Samtidigt talade mycket för att arbetsskadeförsäkringen verkade hämmande på rehabiliteringen av personer som hade anmält arbetsskador. Kombinationen av astronomiska kostnader och försämrade möjligheter att få människor tillbaka till arbetslivet gjorde arbetsskadeförsäkringen till ett skolexempel på konstruktionsfel i det socialdemokratiska välfärdsbygget. Nu har en rad åtgärder vidtagits för att förhindra den för välfärden och statsfinanserna katastrofala utvecklingen. På nästan varje punkt har Socialdemokraterna sagt nej. Men utan denna ''ombyggnad'' skulle arbetsskadeförsäkringen effektivt ha underminerat välfärdsbygget och tjänat som argument för dem som hävdar att välfärdsstaten är en koloss som inget förmår förutom att öda samhällets resurser. Inte bara socialförsäkringarna reformeras i dag utan också andra välfärdstjänster, inte minst de som kommunerna är ansvariga för. Erfarenheterna visar att det finns stora möjligheter att öka effektiviteten i den kommunala verksamheten. Flera jämförande studier pekar på att det inte finns något entydigt samband mellan insatta resurser och uppnådda resultat. Det spelar stor roll hur resurserna används. Vårdgarantin, som för ett tiotal diagnosgrupper garanterar behandling inom tre månader, är ett exempel. Den har tack vare bättre organisation kunnat genomföras samtidigt som de totala resurserna till sjukvården faktiskt har minskat. Barnomsorgen är ett annat exempel. Flera undersökningar har visat att kvaliteten inte alls står i direkt proportion till resursinsatsen. Varför blir reaktionerna trots det ibland så negativa? En förklaring är att förändringsprocesser oundvikligen framkallar kritik från de berörda. Alla omstruktureringar innebär ett ifrågasättande av tidigare organisation och gamla rutiner. Många vill helt enkelt inte tänka om. Flera ledande socialdemokrater tillhör den kategorin. De instämmer naturligtvis gärna i kritikerkören, men sällar sig därigenom också till välfärdsstatens dödgrävare. Men det finns, fru talman, också en annan förklaring som ibland kan vara riktig, nämligen att minskande resursramar på sina håll inte längre -- i varje fall inte kortsiktigt -- kan mötas med effektivisering, utan leder till direkta försämringar. Sådana kan innebära att man når ned till en standard som inte är acceptabel. I sådana situationer avvisar vi liberaler inte en höjning av kommunalskatten. Det kan i vissa lägen vara den enda utvägen. Men varken kommunalskattehöjningar eller bättre tider kommer att lösa kommunernas problem. Utmaningen är att det under 1990-talet finns ett växande gap mellan behov och resurser. Vid oförändrad kommunalskatt, oförändrad produktivitet och oförändrade statsbidrag uppgår det gapet bara på grund av demografiska förändringar enligt Kommunförbundets kalkyler till flera kronor i kommunalskatt i slutet av detta årtionde. Alla inser att det gapet huvudsakligen måste täppas till genom ökad effektivitet. Fru talman! På få områden är behovet av en tredje kraft i politiken så stort som på det välfärdspolitiska. Det är i regel bara liberala kommunpolitiker som får ta på sig uppgiften att både vara pådrivande i förnyelseprocessen och sätta klackarna i backen när det går så långt att viktiga värden hotas. Parallellt med rationaliseringar och omstruktureringar i socialförsäkringar och kommuner har de gångna åren i högsta grad varit en period av tillbyggnad, en reformperiod. Låt mig bara nämna några exempel: Vårdgarantin har jag redan nämnt. Husläkarsystemet är på väg att genomföras. Politiskt förekommer på visst håll, också här i kammaren, litet gny. Men patienterna är i regel mycket nöjda. ÄDEL-reformen har fullföljts. Som alla stora reformer har den varit ifrågasatt av många, också här i kammaren. Men utvärderingen pekar så här långt på att det har gått smidigare och bättre än vad t.o.m. optimisterna vågade tro. Gruppbostäder och ålderdomshem byggs nu ut i snabb takt. Barnomsorgsgarantin är beslutad här i riksdagen och gäller från nästa årsskifte. Då blir kommunerna skyldiga att se till att det finns barnomsorg för de föräldrar som vill ha sådan. Skolpengen har införts och öppnat möjligheter både för ökad valfrihet och för nya fristående skolor. På handikappområdet har flera viktiga reformer genomförts, inte minst den nya lagen om stöd och service till funktionshindrade. Barnen har fått en egen ombudsman och snart kommer förslag om att även de handikappade skall få det. Det finns förvisso mycket kvar att göra, men den ökade valfriheten innebär att det nu, Ingvar Carlsson, inte bara är överklassen som har möjlighet att välja sin egen doktor eller skola för sina barn, utan att alla har det. Som ofta när mindre privilegierade tillskansar sig samma rättigheter som tidigare bara överklassen har haft är det motiverat att tala om en revolution, i detta fall en valfrihetsrevolution. Ekonomer i långa banor rasar nu mot välfärdsstaten. Bl.a. Industriens utredningsinstitut, SNS, och senast den statlige utredaren professor Lars Vinell har pläderat för radikala skattesänkningar och en nedrustning av välfärdsstaten. Men deras påståenden att den ekonomiska krisen beror på välfärdsstaten är svagt underbyggda. Att den dramatiska ökningen av budgetunderskottet under senare år har andra förklaringar framgår mycket klart av finansplanen och den preliminära nationalbudgeten. Av den försämring av det finansiella sparandet på 235 miljarder kronor som har skett sedan 1990 beror ungefär tre fjärdedelar på lågkonjunkturen, finanskrisen och arbetslösheten. Tansfereringssystemen -- exklusive arbetslöshetsåtgärderna -- har faktiskt tack vare de genomförda förändringarna lämnat ett positivt bidrag till balansen med 16 miljarder kronor! Men man kan naturligtvis fråga sig: Har välfärdsstaten kanske tidigare bidragit till att bl.a. minska människors lust att arbeta och därmed hämmat den ekonomiska tillväxten? Work Incentives'', har de svenska forskarna, professorerna Anders Klevmarken och Björn Gustafsson, gjort en genomgång av tillgänglig forskning om den svenska välfärdsstatens incitamentseffekter. De konstaterar att forskningen inte kunnat påvisa några starka effekter av välfärdsstaten på den ekonomiska utvecklingen i stort. Studier av vissa delar av välfärdspolitiken har visat på både positiva och negativa effekter. Till de positiva hör den svenska familjepolitiken, som har ökat arbetsutbudet, till de negativa den svenska sjukförsäkringen. Den senare har vi nu ändrat så att sjukfrånvaron har minskat dramatiskt. A.B. Atkinson, summerar i sin avslutande kommentar: ''En nedmontering av välfärdsstaten i syfte att undanröja de negativa incitament den kan rymma skulle ge osäkra vinster i form av bättre ekonomiska resultat till priset av att välfärdsstatens uppenbara fördelningspolitiska fördelar skulle gå förlorade.'' Fru talman! Det samhälle vi lever i brukar kallas postindustriellt eller tjänstesamhälle. Sådana kan se ganska olika ut. I en studie där man jämför bl.a. Sverige och USA konstaterar den danske välfärdsforskaren Gösta Esping-Andersen att Sveriges postindustrialism till skillnad från USA:s just ligger i det välfärdspolitiska bygget. Det är inte en skörd av slumpen utan av ett medvetet val. Genom en stor offentlig sektor och höga skatter har vi i Sverige påverkat inriktningen av vår konsumtion. Vi satsar mer resurser än i andra länder på framför allt barnomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg. Det har, fru talman, enligt min mening gjort Sverige till ett bättre land för de svaga och utstötta, till ett tryggare land för de flesta och till ett mer anständigt land att leva i för alla.

Fru talman! Uthållig utveckling förutsätter både ekonomisk och ekologisk balans: att rätta mun efter matsäcken, att hindra fortsatt skuldsättning, att börja betala tillbaka på skulden vare sig det gäller miljöeller statsskulden. Motsatsen är att leva av framtiden, dvs. en ohållbar utveckling. Jag tror att några av de saker som regeringen har gjort förtjänar att repeteras. Regeringen har steg för steg lagt fram förslag som syftar till att bringa reda i statens finanser. Det har handlat om att underlätta för tillskapandet av jobb, främja företagandet, förbättra utbildningen, bygga ut järnvägar och vägar -- helt enkelt lägga grunden till hållbar tillväxt, för nya jobb och god miljö. Regeringen har satsat på att underlätta för småföretag genom rättvisare beskattning, återinförd kvittningsrätt och förenklingar i byråkratin. Det ville även Göran Persson en kort stund. Sedan motades han effektivt tillbaka till det klassiska LO-receptet med mer av gammal medicin: höjd kapital och aktieskatt -- detta trots att patienten lever i en ny tid med andra villkor för att skapa hållbar tillväxt, där inte ens det kapital som vi har arbetat ihop själva i Sverige stannar till vilket pris som helst. Det är i löntagarnas intresse att vi har lönsamma företag med utvecklingskraft och tillväxt och att vi förmår att arbeta med framtidstro och inte dra på oss stora skulder för kommande generationer. Regeringen satsar på investeringar i järnvägar och vägar över hela landet, ca 100 miljarder kronor under tio år. Nu vill Socialdemokraterna öka sådana satsningar. Annat var det våren 1991 när Regeringens tuffa åtgärder har varit nödvändiga, eftersom utgångsläget i ekonomin hösten 1991 var långt sämre än Socialdemokraterna då ville erkänna och kan erkänna nu. Allan Larsson utpekade vändpunkten i ekonomin under valrörelsen 1991 för säkerhets skull. Nu först kan den skönjas -- färre konkurser, färre varsel, framtidstro bland företagen och framgångar i exportindustrin. Det handlar inte enbart om deprecieringens effekter. OECD:s ekonomiska rapport visar att det återstår mycket att göra innan balans i svensk ekonomi kan återskapas. Rapporten bekräftar också att 80-talets socialdemokratiskt ledda ekonomiska politik lyckades med konststycket att maximalt feltajma både valutaavreglering och skattereform. Sviterna efter detta får vi lida av nu. Uppgörelsen om framtidens pensioner kommer att vara viktig för att skapa balans i ekonomin. Den ger oss ett system som håller över tiden, som främjar både arbete och sparande. Pensionsuppgörelsen innebär också höjd grundpension. Det är ett gammalt centerkrav från folkomröstningen i slutet av 50-talet. Steg för steg får de med den lägsta pensionen en höjning, betalad bl.a. av dem som tjänar mest. Vård av barn liksom värnplikt ger pensionspoäng. Den breda uppslutningen bakom uppgörelsen skapar trygghet inför framtiden både för pensionärer och för samhällsekonomin. Jag hoppas att alla partier som tagit samhällsansvar i uppgörelsen står pall för särintressenas anlopp med SAF i spetsen. Det senaste från oppositionsledaren är annars att regeringsmakten förfaller. Ingvar Carlsson höjer rösten när argumenten är svaga. Hans parti tappar minnet. Den ivrigt försvarade momssänkningen är borta. Minns Ingvar Carlsson och hans partivänner retoriken framför demonstranterna? Ingvar Carlsson har t.ex. bekräftat att egenavgifterna till socialförsäkringarna blir desamma med en socialdemokratisk regering. Dessutom har socialdemokratin numera accepterat att det är nödvändigt att förändra ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen i föräldraförsäkringen måste sänkas. Rättvisa och valfrihet skall enligt socialdemokratisk modell fortfarande tillkomma bara vissa barn -- därför inget vårdnadsbidrag i Socialdemokraternas Sverige. Det är alltid någon fast position. Att behandla alla lika är ingenting som Socialdemokraterna tycker är viktigt för rättvisan. Om något är i sönderfall så är det alltså Socialdemokraternas ekonomisk politik. Har den ändrats så mycket under de senaste månaderna, hur mycket kan den då inte ändras på de sju månader som återstår till valet, för att inte tala om perioden därefter! Det är en erfarenhet som vi gjort vid tidigare tillfällen när Socialdemokraterna talat på ett sätt i opposition och på annat i verkligheten med regeringsmaktens ansvar. Ingvar Carlsson har också förespråkat att statsministern borde göra sig av med mig, eftersom jag tydligen samtidigt har både för mycket och för litet inflytande över miljöpolitiken. Det är någonting jag kan stå ut med. Bakgrunden till irritationen är att regeringen har hanterat arvet efter den socialdemokratiska regeringen, den helt bakvända beslutsordningen vad gäller en fast förbindelse över Öresund, på ett rättssäkert sätt och med respekt för gällande miljölagstiftning. Det förutsatte aldrig Ingvar Carlsson. Det gjorde han inte när han övertalade dåvarande partiordföranden för den danska socialdemokratin, Svend Auken, att bygga en bro där sundet är som bredast i stället för en tunnel där sundet är som smalast och inte heller när hanteringen mot Ingvar Carlssons egen miljöminister Birgitta Dahls vilja resulterade i avtal först och miljön sedan. Och det förutsätter han inte ens nu när miljölagarna har visat att det projekt som fanns i avtalet inte håller måttet. I socialdemokratins Sverige är det viktigare med en gräddfil för egna prestigeprojekt än med Östersjöns miljö. Jag kan citera ur handlingar från förhandlingarna om Öresundsbron, om Ingvar Carlsson vill. Jag skall återkomma till detta i min första replik. Hanteringen var för övrigt lika felaktig när det gäller bl.a. det som en gång kallades för Dennispaketet. Detta har Centern nu medverkat till att lösa upp genom att se till att Stockholmsregionens medborgare får chansen att påverka om det skall bli någon Österled och Västerled. Vi säger nej till betongmonument över Stockholms grönområden. Vi säger ja till en nationalstadspark i Stockholm. Jag noterar att det i flera av de ursprungliga ''Dennispartierna'' nu höjs röster mot dessa leder -- sent skall syndarna vakna! För ett år sedan konstaterade jag här i kammaren att Sveriges förhandlingar med EG/EU om villkoren för ett svenskt medlemskap på områden såsom regional uteckling samt miljö och jordbrukspolitik kommer att vara avgörande för hur svenska folket ställer sig i en kommande folkomröstning. Områdena miljö, hälsa och säkerhet är nu färdigförhandlade, och det blev ett hyggligt resultat. När det gäller regionalpolitiken och jordbrukspolitiken kommer allvarliga signaler från Bryssel. Bortser den europeiska unionen från vår särart med EU-mått mätt i form av extremt glesboende, långa avstånd och hårt klimat, så bortser EU från svenska folket. Jordbruk och regionalt stöd avgör i hög grad hur stort Sveriges nettobidrag till EU kommer att bli. Från Centerns sida kommer vi inte att acceptera vilket förhandlingsresultat som helst. EU:s inställning så här långt är närmast att likna vid den gamla idén om att ''alla måste flytta söderut''. Det är för övrigt en uppfattning som socialdemokraterna har dammat av under riksdagens allmänna motionstid. ''Ökad rörlighet'' är budet för arbetsmarknadspolitiken. Därvidlag är kanske EU som det numera heter ''ett socialistiskt projekt''. Vi som inte har glömt det som socialister kallade för ''den glädjande folkomflyttningen'' på 60-talet och oförmågan att i tid inse överhettningen i storstadsregionerna under 80-talet ser gammal spolitik gå igen. Vad som krävdes då och vad som behövs nu är en politik för utveckling i hela Sverige, för löntagare och företagare, för kvinnor och män, för barn och äldre.

Fru talman! Gudrun Schyman talade här om ett familjefundamentalistiskt parti. Ja, det stämmer i den meningen att den öppna generösa familjen är samhällets fundament. Det tycker också länderna världen över och inte minst u-länderna. Därför har vi för närvarande, 1994, familjernas år, och det är FN som har utlyst detta. Om vi som är samlade här tror att vi klarar av de många problem som radas upp från talarstolen genom att enbart fatta politiska beslut, då tar vi alldeles miste. Jag är för min personliga del helt övertygad om -- och här företräder jag ett parti som är mycket sammansvetsat -- att om vi vill ha den välfärd som vi ordar om förankrad och byggd i samhället, klarar vi oss aldrig utan de små fungerande gemenskaperna, de mest naturliga små gemenskaperna. Och det är de öppna generösa familjemiljöerna. Tro gärna någonting annat! Men det gör inte jag. Fru talman! Bertil Jonsson, den nye LO ordföranden, deltog i förra veckan i radioprogrammet Studio 1. Där berörde han arbetslösheten och välfärdssamhället. På tal om den här regeringens tid sade han bl.a.: ''Den borgerliga regeringen, de har ju rivit ner allting - -.'' Vidare säger han: ''Man har rivit ner hela huset, hela välfärdshuset är nerrivet och nu måste det byggas upp igen.'' Nog märks det att valrörelsen har börjat. Hela välfärdshuset skulle nu vara nedrivet. Hela? Alltså: Nu får inga pensionärer pension. Alla dagis är stängda. Inga socialbidrag eller hyresbidrag betalas ut. Skolorna får föräldrarna sköta själva. Alla bibliotek och sjukhus har tydligen lagts ner. Fru talman! Jag tror att dessa överdrifter -- för att inte säga osanningar -- skadar tilltron till politiken. Dessutom skrämmer man naturligtvis många äldre, många medborgare. Finns det en del som tror att det är så här eländigt? Jag vill inte tro att socialdemokraterna tror sig om att kunna skrämma väljarna under valrörelsen. Välfärdssamhället är viktigt, och nog har välfärdshuset fått sig en och annan törn. Det finns besparingar som kanske är okloka och som kunde ha gjorts annorlunda, det tycker jag att man skall tillstå. Men det finns också systemfel som vi måste göra någonting åt, och det är i stort sett alla granskare av välfärdsbygget överens om. Jag tycker faktiskt att vi alla ödmjukt inför svenska folket skulle våga tillstå att under 20 år misshushållades det med svensk ekonomi. Det felbedömdes och överkonsumerades i 20 år. Nu görs tappra ansträngningar från oppositionen -- inte minst här i dag -- att försöka få folk att tro att nedskärningar och indragningar är den poltik som den nuvarande regeringen önskar över allt på denna jord och att allt elände började i oktober 1991. Ni vet ju, Invar Carlsson och andra, att ni, om ni hade fått fortsätta att regera efter valet 1991, hade drabbats av 20 års försummelser, ni också. Ett tag förfäktade ni expansion för att vi skulle ta oss ur krisen. Nu har vändpunkten, som sagt, kommit i partiet, så nu förfäktar ni besparingar. Ingvar Carlssons tal var inriktat på att framställa regeringen som gynnare av rika och plågare av fattiga. Skrevs detta tal innan socialdemokraterna gick in för att sänka arbetslöshetsersättningen från 90 % till 80 %? Minns inte Ingvar Carlsson att han och socialdemokraterna ville ha sjukförsäkringen för de långtidssjuka på 70 % i stället för två karensdagar? Ingvar Carlsson påstår att skatten skall sänkas med 700 kr på vanliga inkomster. Ja, det socialdemokratiska förslaget innebär 2 kr om dagen. Men om räntan på grund av socialdemokraternas politik går upp med 1 procentenhet, ökar bostadskostnaderna för en familj som har 500 000 kr i lån med ca 3 500 kr om året eller ca 300 kr per månad. Samtidigt kan vi ju konstatera att räntan under de senaste åren med den nuvarande regeringens politik sjunkit med 4 procentenheter. Det innebär för samma familj att dess boendekostnad sänks med mer än 1 000 kr per månad. Fru talman! Jag ansluter mig helt till synsätten att det behövs ett radikalt ROT-program för välfärdshuset, renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Men det kostar pengar och det krävs en god ekonomi. Konjunkturuppgången har dröjt längre än vad många ekonomer trodde, det vet vi. Hushållen har först fått genomföra en privat skuldsanering. Det märktes först i USA, och nu syns det i Sverige. Och i dag arbetar staten med sin skuldsanering. Man har att åtgärda 20 års misshushållning. Den offentliga skuldsaneringen måste fortsätta, annars kommer välfärdshuset att vittra sönder. Vi vet allihop att investeringsviljan måste öka i företagen. Det är ju vägen för att få fram det som vi kallar för riktiga jobb. Då fordras det förstås att människor är villiga att satsa pengar på företag. Presenterade beräkningar visar att åtminstone 200 miljarder måste fram i form av nytt riskvilligt kapital under de närmaste åren. Det tror jag inte man kan få fram om aktieinvesteringar beskattas högre än pengar på bankboken. Socialdemokraterna har gjort ett väldigt nummer av att regeringen vill ta bort dubbelbeskattning på aktier. Ja, det är vad socialdemokraterna i Norge har beslutat sig för. I Norge har man avskaffat dubbelbeskattning på aktier -- för övrigt också i de flesta övriga europeiska länder -- därför att företagen måste komma i gång. Om det varit så, att arbetslösheten hade trängts undan bara genom ord och uttalanden, då hade den varit avklarad för länge sedan. Men om vi låter ärligheten få en chans vet vi att politiker inte kan och inte skall bygga industrier. Vi skall skapa goda förutsättningar för näringslivet. Vi vet dessutom att efter 1950 har antalet jobb totalt inte ökat i näringslivet. Hela sysselsättningstillväxten har ägt rum inom den offentliga sektorn. Jag undrar faktiskt om inte t.o.m. Socialdemokraterna så sakteliga börjat acceptera påståendet att det finns ett samband mellan höga offentliga utgifter och låg tillväxt. Det är därför mer än förvånande att Socialdemokraternas recept är det gamla vanliga: höj skatterna och sätt krokben för det riskvilliga kapitalet. För att bedriva fördelningspolitik och folkhemspolitik måste man ha något att betala välfärdsbygget med. Då måste jag säga att Socialdemokraternas ekonomiska motion verkligen inte är något ROT-program för ekonomin. Man får hålla med Norrköpings Tidningar som i slutet av januari skrev: Vad Socialdemokraterna presenterar är sifferlekar och luftpastejer, plus återfall i skattefrossa. Med andra ord; Socialdemokraterna marscherar vidare på den s.k. tredje vägen, vilket tydligtvis är skattehöjarvägen. Hela tiden återkommer talet om höjd marginalskatt. De nya skatteintäkterna skulle användas till ''svaga'' grupper. Men alla vet att detta inte skulle göra någon större skillnad för de sämst ställda. Socialdemokraterna föreslår en höjning av statsskatten med 5 %. Det skulle ge ca 9 miljarder, om arbetsviljan inte alls påverkas av skattehöjningen förstås. Det kan jämföras med både det ena och det andra, exempelvis med att underskottet i arbetsmarknadsfonden under slutet av 1993 växte med ca 3 miljarder varje månad. Fru talman! Vad skulle hända med räntan som jag tidigare var inne på? Att köra i gång skattekarusellen en gång till är inte, tror jag, att bära varandras bördor. Jag är övertygad om att det är att lämna över bördorna till nästa generation.

Fru talman! Under Tage Erlanders aktiva tid som statsminister anklagades han då och då av vissa krafter för att vara alltför undfallande mot Sovjetunionen. I stort sett samma krafter påstår nu att han skulle ha konspirerat och samarbetat med NATO. Båda påståendena är helt och i grunden felaktiga. Det var sorgligt att se den största borgerliga tidningens löpsedlar över hela Sverige i går anklaga Tage Erlander för att ha varit lögnare. Tage Erlander ledde Sverige under 24 år som Sveriges statsminister under mycket svåra tider, under det kalla krigets allra kallaste perioder. Han lotsade med stor skicklighet och stort ansvar Sverige igenom de svåra åren. En kommission har nu granskat denna period. Av dessa mängder av svåra beslut har framförts två anmärkningar. Jag skulle kunna kommentera dem, men jag konstaterar i stället att kommissionen säger att det var en framgångsrik, skicklig och ansvarsfull politik. Tage Erlander gjorde vårt land stora tjänster. Jag är stolt över Tage Erlander och hans politiska gärning. Jag känner efter gårdagen ett stort behov av att säga detta i Sveriges riksdag, vars medlem han var under så många år. Till en annan statsminister, Carl Bildt: Jag läste i Svenska Dagbladet att Carl Bildt ständigt håller ett öga på den amerikanska nyhetskanalen CNN för att hålla sig informerad om utvecklingen i världen. Det är en utmärkt kanal. Men det kanske inte skulle skada om Carl Bildt stängde av den någon gång då och då för att helt ägna sig åt vårt eget land och åt hur de svenska medborgarna har det ute i våra bostadsområden just nu. Då skulle han inte kalla det som jag sade här om gamla och sjuka för vänsterpopulism. Då skulle han inte kunna påstå att det har gått bättre än väntat. Så sade statsministern faktiskt, att det har gått bättre än väntat. Vad hade han väntat sig? Vi har ett gigantiskt budgetunderskott och en skenande statsskuld. Vi har 600 000 arbetslösa, Carl Bildt. Är inte det resultatet av en depressionsspiral, så vet inte jag vad en depressionsspiral är. Att det var dessa förväntningar Carl Bildt hade talade han inte om i 1991 års valrörelse. Men på en punkt gav faktiskt Carl Bildt klara besked; det skulle bli lägre hyror. Med en moderatledd regering skulle det bli billigare att bo. Hur tror Carl Bildt att de människor känner sig som i dag drabbas av vräkningar, exekutiva auktioner och bostadsrättskonkurser? Moderaterna har ju alltid lovat att göra det möjligt för alla att äga sin bostad. Men nu tvingas i stället ett stigande antal människor att lämna sina hus och hem. Det verkar uppriktigt sagt inte som om regeringen kan särskilt mycket om bostadspolitik. Ni bryr er inte om effekterna över huvud taget. Det ligger någon sorts märklig symbolik i att ni inte ens har en bostadsminister längre. Vi socialdemokrater har nu föreslagit att man akut skjuter upp indragningen av de tre miljarderna och att de, när vi sedan tar ut dem, bör läggas ut på hela fastighetsbeståndet. Det skulle faktiskt ge många familjer en chans att bo kvar. Carl Bildt sade att politiker måste tala sanning och att han själv alltid gör det. Förstår Carl Bildt hur de människor känner sig som i 1991 års valrörelse utlovades sänkta hyror med en moderatledd regering? Var det sanning, Carl Bildt? Sedan vill jag säga några ord om den ekonomiska politiken. Det är nästan litet skrämmande att alla regeringsföreträdare här förvånar sig över att vi föreslog en typ av åtgärder när vi var på väg ner i konjunkturen och att vi föreslår en annan typ av åtgärder när vi internationellt är på väg upp i konjunkturen. Har ni ingenting lärt er? Förstår ni ingenting av modern ekonomisk politik? Undra på att vi har 600 000 arbetslösa och att vi får dessa märkliga förslag. Det är det mest skrämmande jag har upplevt här i dag. Jag förstår att det går som det går i Sverige. Alf Svensson säger att med en socialdemokratisk politik skulle räntan bli högre. En sak, Alf Svensson, kan jag lova: Vi kommer aldrig att slå ert resultat med 500 % ränta. Det är världshistoria för Sverige och för alla länder i världen. Dit når vi aldrig, kan jag försäkra. Till Carl Bildt: Vi föreslår en kraftig skattesänkning för att sätta fart på företagens investeringar. Vi vill att företagen skall få göra direktavskrivningar som sänker skatten med 5 miljarder kronor under nästa budgetår och med 7 miljarder kronor under 1995. Vi vill alltså sänka bolagsskatten med 5 miljarder 1995. Regeringen, däremot, höjer skatten för företagen med 2 miljarder i förhållande till skattereformen. Vi bedriver en företagsvänlig politik. Vi vill ha färre konkurser. Vi vill ha fler nya företag. Ni har inte klarat ert eget hemområde. Ni har misslyckats med att bedriva en företagsvänlig politik.

Fru talman! Jag tycker att den s.k. Erlanderaffären är väldigt typisk. Förmodligen var det mycket enkelt. Erlander gjorde någonting som var väldigt klokt, riktigt och realistiskt. Det var inte felet utan blånekandet efteråt, den politiska lögnen och den enorma förljugenheten då man försökte sopa igen spåren och dölja det hela. Detta tror jag går hand i hand med politikerföraktet. Jag har i skriftlig form ställt frågor till utrikesministern om STASI, den östtyska hemliga polisen, om vilka politiker, vilka samhällsdebattörer, vilka fackpampar och andra som på något sätt var inblandade. Det fanns ett stort register, sades det. Jag kommer att fortsätta det jobbet sedan jag har avslutat detta. Det var bra att Jarl Hjalmarson fick rätt, sade Carl Bildt, även om han skulle dö först. Det finns 200 rättshaverister i Sverige, som vi kanske skulle ge rätt. Varför är det bara i löjliga diktaturer som man beviljar amnesti när diktatorn har födelsedag eller något annat? Skulle inte vårt land såsom en levande mänsklig demokrati kunna säga någon gång till dessa människor, som har kämpat för sina liv och lidit av de förorättelser som de tycker att de har råkat ut för: Förlåt så mycket. Vi missbrukade vår makt. Vi, staten, var för formella. Vi respekterar din kamp för vad du anser vara rätt. Därför får du en ursäkt och en ersättning. Sedan skulle vi lägga ner de 200 fallen, och Sverige blev ett anständigare land. Carl Bildt talade om ljuspunkter och framtidstro. Också jag tillhör dem som har en mycket stor framtidstro, men jag ser kanske inte lika många ljuspunkter. Jag har inte heller anledning att söka efter dem på samma sätt, eftersom jag tillhör oppositionen. Men är ljuspunkterna politikernas förtjänst, vare sig nu eller tidigare? Nej, det vi nu ser är ett resultat av den internationella konjunkturen. Jag tycker att man skall tacka de svenska företagarna, som har varit väldigt duktiga. Man skall tacka de svenska jobbarna, och man skall tacka det totala haveriet för regeringens valutapolitik, vilket inträffade under svarta november 1992. Åter till jobben. Det har talats om arbetena. Ju mer pengar man häller över Börje Hörnlund, desto bättre blir det för folket i arbetslösheten. Så låter det. Men det är klart att det inte blir så. Vår industri har krymp. Det har inte industrin i andra OECD länder gjort, utan det är unikt för Sverige. Vi skulle behöva 500 000 jobb till, och vi skulle behöva ta bort 500 000 jobb från den alltför uppblåsta offentliga sektorn. Det behövs alltså en miljon riktiga jobb. Vad krävs för det? Jo, investeringar, lönsamma företag och ett klimat som drar hit verksamheter. Det roliga är att detta inte är omöjligt. I Sverige är 8 % av befolkningen företagare. I Danmark är motsvarande andel 15 %. Ingvar Carlsson nämnde direktavskrivningar, nuvärdesavskrivningar och annat. Ja, jag håller med honom. Även Ingvar Carlsson har rätt ibland, som jag tidigare sade. Det är riktiga åtgärder för att få i gång investeringarna. Varför är investeringarna så viktiga? Jo, annars blir maskinkapaciteten en trång sektion. Maskinerna orkar inte, när konjunkturen plötsligt går upp. Då slår vi huvudet i taket på maskinerna, och lika många människor förblir arbetslösa i alla fall. Varför flyttar industrin utomlands? Ja, inte därför att industriledarna är idioter eller därför att de är otrogna, utan därför att de är väldigt rationella och inser att företagen hela tiden måste konkurrera. Nu gäller att få industrin att flytta hit. Det var jag inne på tidigare, när jag talade om Janne Carlzon. Det bästa som kan hända Sverige är att vi gör saker så att man börjar tala om Sverige utomlands på ett annat sätt. I internationella magasin skall man skriva: Varför vill alla investera i Sverige? Man skall beskriva folkhemmet, som klarade hjärntvätten och blev Europas piggaste och fräschaste land, ett framtidsland där electronic highways korsar världens vackraste landskap. Så tror jag att man kan få i gång någonting. Och det går! Jag har berört vad som behövs av politikerna och folket i allmänhet. Jag har också nämnt bankerna. Facket då? Ja, facket är en stor makt. Givetvis måste facket flytta på sig. Arbetsrätten innebär inte någon rätt till arbete utan är ett privilegium. Arbetsrätten ger vissa jobb och hindrar andra att få jobb. Framför allt stoppar den det som nu borde ske: att jobben kommer i gång. Fråga företagarna! Vad vore en lösning? Jo, att alla företag med maximalt 25 anställda får befrielse från arbetslagarna. Sedan får vi se hur det går. Då sägs det: Det blir så svårt och företagarna trixar så mycket. Men det gör de inte alls. Jag tror att det skulle gå väldigt bra. Om alternativet är att hälla pengar över Hörnlund; vad är det för vits med det? Han kunde inte ens göra av med de pengar som han fick för detta år. Nu skall han få ännu mer för nästa år. AMS blir någon sorts Uppblåsbara Barbara, som man håller på med och subventionerar. Men man kommer ingenstans. Det har talats om att räntan gick ner. Varför gick den ner politiskt? Vi var med och lugnade ner läget från april, maj och juni förra året. Observera detta! Vems budskap stämmer OECD-rapporten med om inte Ny demokratis? Jag bara undrar om vi någon gång kunde få litet erkänsla. Vi har ju faktiskt tänkt rätt i väldigt många fall. Måste man dö först? Hej då!

Fru talman! Jag vill gärna ta upp diskussionen om den vänsterpopulism som Carl Bildt anklagade både Ingvar Carlsson och mig för att bedriva. Det är ett mycket märkligt synsätt. Jag kan förstå att vi inte är överens om tagen och att vi talar för olika grupper och intressen. Talar man för ett jämlikt och solidariskt samhälle, tycker man att det är ganska naturligt att ta de pengar som finns och använda dem på ett sådant sätt att de kommer så många människor som möjligt till godo, på ett bra sätt dessutom. Det är ju detta det handlar om. Vänsterpartiets budgetförslag innebär att vi höjer a-kasseersättningen till 90 %, att vi höjer pensionstillskottet för de sämst ställda pensionärerna och att vi höjer ersättningsnivån för långtidssjukskrivna från 70 % till 80 %. Vi rör inte ersättningsnivån i föräldraförsäkringen. Dessa fyra frågor har vi valt ut såsom de absolut viktigaste att göra något åt. Det gör vi av rättviseskäl, av jämlikhetsskäl och av solidaritetsskäl. Vi höjer skatten för höginkomsttagare för att bekosta dessa åtgärder. Vi höjer skatten på förmögenheter, och vi säger nej till sänkta skatter på aktieutdelningar. Det är rimligt och riktigt, om man står för de värderingar som slår vakt om jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Det är ingenting konstigt med det, Carl Bildt. Det är inget populistiskt. Vår budget går ihop. Vi har finansierat våra förslag. Vi tycker att de är rimliga. Tjänar man över 200 000 kr om året, kan man betala mer skatt än om man tjänar mindre än 200 000 kr om året. Tjänar man över 250 000 kr om året, kan man betala ännu mera skatt. Det är inget konstigt och inget populistiskt. Det är bara en åsikt om vad som är rätt och fel och vad som är rättvist. Johansson hoppades att de andra partierna skulle stå pall för särintressenas upplopp. Med detta måste han mena stora delar av fackföreningsrörelsen, hela TCO, stora delar av kvinnorörelsen och många av de kvinnoorganisationer som finns utanför partipolitiken. Jag tycker nog att det är väl provocerande, Olof Johansson, att kalla detta för särintressenas upplopp. Men jag skulle också gärna vilja fråga Ingvar Carlsson hur han ser på frågan om pensionsuppgörelsen. Är det rimligt att ett av de största politiska välfärdsbesluten skall fattas i riksdagen utan att människor har haft möjlighet att sätta sig in i förslaget och säga vad de tycker, utan någon remissomgång och utan det förfaringssätt som varit brukligt tidigare, där också de fackliga organisationerna har fått vara med i diskussionen? Så har det inte varit den här gången. Är det rimligt att man skall mangla fram ett sådant förslag före valet, så att det inte skall få vara med i valrörelsen? Vi vet dessutom att det är ett förslag som med sin konstruktion med egenavgifter inte är förmånligt för låginkomsttagare över huvud taget? Vi vet också att principen om livstidsinkomst missgynnar framför allt kvinnor. Den missgynnar dem som gör avbrott i arbetslivet. En sådan konstruktion bygger på en arbetsmarknad som vi inte kommer att ha framöver, varken för kvinnor eller för män. Jag skulle gärna vilja få en kommentar till varför man smusslar med detta förslag och till varför det är så bråttom med att få igenom det. Så till Bengt Westerbergs diskussion om hur det ser ut i kommunerna. Det kan väl inte vara så att Bengt Westerberg som partiledare aldrig är ute i kommunerna och ser hur det ser ut där? Det måste väl vara märkbart också för en socialminister att det i dag pågår en segregation i kommunerna runt om i Sverige, framför allt i storstäderna, som ett resultat av den ekonomiska politik som regeringen för och de beslut om skolpengar, barnomsorgspengar, privatisering och bolagisering som går som en löpeld över Sverige. Det innebär faktiskt att det blir mycket olika beroende på hur tjock plånboken är och vilka möjligheter man har att flytta sina barn från det ena dagiset till det andra, från den ena skolan till den andra osv., att bussa till områden där barnen inte har problem och där det finns kompetenta lärare. I sådana områden kan man klara sig på den skolpeng som finns. Resultatet blir särskilda förortsområden där nivån sjunker långt under vad som är acceptabelt i fråga om barnomsorgen, skolorna, fritiden och kulturutbudet. Det är en segregation och en återgång till ett ojämlikt samhälle. Slutligen, Carl Bildt: Vad gäller min syn på riksdagsarbetet vill jag säga att jag tycker att det är det viktigaste uppdrag som man kan ha. Jag menar att det ingår i en riksdagsledamots och inte minst i en partiledares arbete att också vara utanför detta hus, att åka runt och möta människor och prata med människor. Jag gör det mycket, och jag vet att också Carl Bildt gör det -- vi krockar ibland med varandra. Vi borde alla gå ut på detta sätt. Men jag tycker också att det vore befriande om vi fick debatter i denna kammare som var mera spontana och duelliknande, inte så förutsägbara och intetsägande. Jag tror att denna uppfattning delas av många här i riksdagen, inklusive fru talmannen. Vi måste få det att bli mer livaktigt. Skälet härtill är att det är viktigt med politik. För mig är politiken den viktigaste uppgiften, och min viktigaste uppgift just nu är att se till att vi får bort den borgerliga regeringen och får en ny majoritet här i riksdagen efter nästa val.

Fru talman! Det var väl i och för sig glädjande att Gudrun Schyman gjorde ett försök att korrigera det intryck som hon gjorde i TV häromdagen. Visst behöver vi mera livaktiga debatter. Jag vill nu inte påstå att Gudrun Schymans bidrag till att göra dem mer oförutsägbara var speciellt imponerande. Vad hon skall säga i dessa debatter är tämligen förutsägbart. Så några synpunkter till Ingvar Carlsson på de få minuter som står till förfogande. Först något om säkerhetspolitiken och det kalla krigets kallaste decennier. Jag delar liksom också Ingvar Carlsson den bedömning som Neutralitetspolitikskommissionen har kommit fram till, att de åtgärder som vidtogs genomfördes i nationens intresse och av nödvändighet, under en period då riskerna var större än vad vi i dag ibland kanske har klart för oss. Det var en politik som under denna långa period, mellan 1949 och 1969, till de allra största delarna fördes i nationellt samförstånd. Det gällde för huvudinriktningen av utrikespolitiken och av försvarspolitiken, med undantag för den också inom socialdemokratin uppslitande debatten om atomvapnen. Det gällde också för inriktningen av försvarspolitiken under senare delen av 1960-talet. Undantaget under denna långa period var egentligen Hjalmarsonaffären 1959. Den mycket tillspetsade motsättning om vilken det har skrivits böcker, doktorsavhandlingar och annat handlade just om huruvida det var möjligt för Sverige att i fred förbereda militär samverkan med västalliansen NATO eller inte. Erlander sade mycket tydligt i en av kamrarna i det dåvarande riksdagshuset att det inte var så, medan Hjalmarson menade att det var nödvändigt. Nu vet vi hur det var. Tage Erlander hade själv på goda grunder tagit ansvar för åtgärder som gick långt längre än de som Hjalmarson hade förordat, och den beskrivning som han gav riksdag, omvärld och allmänhet var medvetet felaktig. Detta var ett avsteg som påverkar en i övrigt -- det håller jag med Ingvar Carlsson om -- positiv bild av denna långa epok. Vi vet också att detta avsteg sedan blev ett mönster som då och då återkom i socialdemokratisk inrikes utrikespolitik. Låt oss alla av detta lära för framtiden om vikten av öppenhet, ärlighet och raka besked också i den känsliga hanteringen av nationens utrikes och säkerhetspolitik! Så till debatten om vänsterpopulismen. Vad består denna av? Blotta det faktum att Ingvar Carlsson får ett så starkt stöd i nästan alla sakfrågor från Gudrun Schyman visar att han är ute i de vänsterpopulistiska jaktmarkerna. Det är ju där som hon finner sitt levebröd. Låt mig vara mera konkret om vad jag menar att vänsterpopulism är: Det är att med våldsam retorik gå till angrepp mot förslag som man innerst inne vet är nödvändigt då det handlar om att återupprätta Sveriges styrka. Det mesta konkreta exemplet på ett vänsterpopulistiskt agerande av värsta slag är självfallet uppträdandet här det gäller akasseersättningen. Minns retoriken! Minns orden! Ni sade att detta var det som stod allra högst upp på den lista som socialdemokraterna skulle ta sig an, om de skulle vinna valet. Minns de närmast hatiska formuleringarna, hur det sades i denna kammare att socialdemokratin aldrig kunde acceptera detta! Orden är Ingela Thaléns, och Ingela Thalén är inte vem som helst. Jag kommer ihåg hur jag sade: Jag är beredd att slå vad om hur mycket pengar som helst att ni kommer att acceptera det, eftersom det är en nödvändig och riktig åtgärd när det gäller att sanera Sverige. Så kommer den tysta, tysta reträtten. Ni anordnade inga presskonferenser om att ni skulle acceptera den sänkta nivån på ersättningen från a-kassan. Man hade inte låtit LO bussa hit 30 000 människor, och det hölls inga hetsande tal av Ingvar Carlsson. Det var den tysta, försmädliga reträtten. Sådan är vänsterpopulismen. Man går ut och lovar, hojtar och skriker, och sedan konfronteras man med verkligheten, och då blir reträtten tyst men snöplig. Ni kommer också att få göra en sådan till, nämligen när det gäller företagens kapitalförsörjning. Ingvar Carlsson talar om tillfälliga skattesänkningar men de skattehöjningar som ni vill göra blir permanenta, framför allt när det gäller kapitalförsörjningen. Dubbelbeskattningen på riskkapitalet i företagen är en dubbelbeskattning på framtidens möjligheter till jobb. Den är avskaffad i nästan alla andra länder, t.ex. i Norge och i Finland, därför att den bromsar småföretag, investeringar och jobb. Ni kan hetsa om att detta är pengar till de rika, men det är pengar till framtiden som det handlar om. Varje ansvarsfull regering vet att dessa åtgärder måste vidtas. Efter era vänsterpopulistiska utflykter i denna fråga kommer åter den tysta, tysta, tysta reträtten. Lär av era egna snöpliga misstag!

Fru talman! Låt mig börja med husläkarna som Ingvar Carlsson berörde i sitt huvudanförande. Han hävdade att detta var en dyr, byråkratisk och dålig reform för alla. Detta är naturligtvis inte sant. Innebörden av husläkarreformen är att alla svenskar nu för första gången själva får välja sin egen läkare. Folkpartiet har under lång tid varit pådrivande för att få den här reformen. Vi gladde oss mycket när vi tillsammans med Socialdemokraterna fick gehör för att genomföra ett försök här i Stockholm för ett antal år sedan, i mitten på 1980-talet. Detta försök har noga utvärderats innan vi har gått vidare med reformen. Det har visat att alla de förväntningar vi hade om ett positivt utfall har slagit in. Patienterna är nöjda. Personalen är mycket nöjd. Det har inte blivit dyrare. Vi har lyckats bygga upp ett system där man tar hand om många av problemen i första frontlinjen. På det sättet kan man avlasta senare led i sjukvården. Socialdemokraterna medverkade till detta. I Landstingsförbundet ställde de sig bakom den här tanken. Men nu, när regeringen realiserar detta över hela riket, börjar Socialdemokraterna backa. Detta är fullständigt oförklarligt. Men, som jag sade i mitt anförande tidigare, detta är en reform där politiker ibland ställer sig upp och säger att det är fel på detta. Men patienterna uppskattar reformen. Det är det yttersta skälet till att vi tycker att det är så angeläget att genomföra den. Gudrun Schyman tog upp pensionerna. Låt mig bara kommentera en aspekt på pensionerna. Gudrun Schyman antydde att det nuvarande systemet skulle vara mer fördelaktigt för kvinnor än det nya systemet. Just denna aspekt har noga utretts av pensionsarbetsgruppen. Ann-Charlotte Ståhlberg som har gjort dessa utredningar för gruppens räkning skrev en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen där hon kommenterade just den fråga som Gudrun Schyman tar upp. Hon konstaterar där att ''i individernas inkomstutveckling fram till i dag finns ingenting som tyder på att 15-årsregeln skulle gynna kvinnorna som grupp mer än männen. I stället är det männen som haft mest glädje av 15-årsregeln.'' Hon fortsätter: ''I stället har arbetare och lägre tjänstemän fått betala mer för sina pensioner än medelinkomsttagarna. Kvinnliga affärsbiträden, vårdbiträden och liknande är som grupp minst gynnande av alla i ATP. Bland dessa finns nämligen de som både arbetar i många år och har en svag löneutveckling över tiden. För varje krona de betalar till ATP får de med 15 och 30-årsreglerna tillbaka mindre än någon annan grupp.'' Detta är ett av skälen till varför denna pensionsreform är viktig. Den skall skapa rättvisa för precis de grupper som jag nu har nämnt. Det borde rimligen också ligga i Gudrun Schymans intresse att skapa rättvisa för dessa grupper. Sedan är det naturligtvis fullständigt groteskt att påstå att vi smusslar med pensionsreformen. Det finns få frågor som har utretts under så lång tid. Den har varit föremål för remissbehandling, diskussion och debatt. Det har verkligen inte varit fråga om något smussel. Fru talman! Låt mig till sist kommentera arbetslöshetsfrågan. Gudrun Schyman säger att sex timmars arbetsdag skulle vara lösningen på problemen. Jag har verkligen ingenting emot tanken på ett mer flexibelt arbetsliv och en mer flexibel arbetstid, men det finns inget stöd för att tro att en generell arbetstidsförkortning skulle skapa fler jobb. Det har prövats på sina håll, t.ex. i Belgien. Där konstaterade man att det, när man går ner i arbetstid och försöker behålla lönerna, mest leder till ökad produktivitet och få nya jobb. Jag förmodar att Gudrun Schyman inte är beredd att förespråka att man skall gå ner i arbetstid och sänka sin lön så att den totala lönesumman räcker till fler. Gudrun Schyman tänker sig att man skall jobba mindre och få lika mycket betalt. På något outgrundligt sätt skall det ändå uppstå en massa jobb i samhället. Det finns inget stöd för detta. Ingvar Carlsson ställde frågan om vi ingenting visste om modern ekonomisk teori eller modern ekonomisk politik. Jag skall erkänna att jag ofta ställde mig den frågan när Ingvar Carlsson var statsminister i slutet på 80-talet och vi hade en överhettning i ekonomin. Då var det fullständigt omöjligt att få gehör för att vi borde strama åt ekonomin. Därför sitter vi nu med en lång rad problem i svensk ekonomi. De beror på de stabiliseringspolitiska misstag som begicks under dessa år. I den ekonomiska teori som vi baserar vår politik på spelar de mindre företagen en mycket avgörande roll. Av det Ingvar Carlsson och Göran Persson har sagt vid tidigare tillfällen har jag förstått att även Socialdemokraterna numera förstår att det är i de små företagen som de nya jobben måste komma. Men när vi ser tillbaka på Socialdemokraternas ekonomiska politik under flera årtionden kan vi se att ni inte har varit framgångsrika när det har gällt att skapa ett gott klimat för de mindre företagen. De stora företagen har ofta sina rötter tillbaka i sekelskiftet och däromkring. Vi har inte fyllt på med nya företag som har fått växa sig starka och kunnat erbjuda människor jobb. Det är detta vi måste åstadkomma nu. Då lyssnar vi inte bara på löntagarorganisationerna, även om vi lyssnar på dem också, utan på dem som har praktisk erfarenhet av företagsamhet och som företräder företagarna. Sedan försöker vi forma en politik där vi också tar hänsyn till de krav som de ställer. Jag reser mycket i motsats till vad Gudrun Schyman tror och träffar många småföretagare. Från många håll i landet kan jag vittna om att företagarna i dag tycker att vi har lyckats i föresatsen att skaffa ett bättre företagarklimat i Sverige. Jag är övertygad om att det också kommer att avsätta resultat i form av fler jobb under 1990-talet.

Fru talman! För att spara tid vill jag hänvisa till vad Bengt Westerberg har sagt här i svaret till Gudrun Schyman. Det som jag syftade på i första hand var det grundskott som kan riktas mot systemet om det inte fungerar i samspel med arbetsmarknadens avtal. Höjda löner är en viktig förutsättning för att man skall kunna betala höjda egenavgifter, som är en följd av systemet. Sedan borde Gudrun Schyman ställa upp för att det är allra viktigast att värna om dem som har det allra sämst i det svenska samhället. Det handlar om höjd grundpension för de människor som arbetat på olika poster i vårt samhälle under lång tid men aldrig riktigt fått del av det moderna samhällets pensionssystem och som bara har folkpension eller låg ATP. Även Gudrun Schyman borde kunna anse detta vara en rättvisereform. Sedan kan man alltid diskutera detaljer i en kompromiss. Bengt Westerberg kommenterade också konjukturdiskussionen. Socialdemokraterna har inte mycket att hänvisa till på 80-talet när det gäller stabiliseringspolitik. Dessutom bortser Ingvar Carlsson ifrån hushållens skuldsanering. Den har pågått under lång tid. Vi har fått en högre sparkvot. Det betyder inte att generella efterfrågestimulanser i alla lägen är effektiva och leder till de resultat man avser. Har man dessutom ett stort hål i statskassan kan det vara kontraproduktivt, dvs. medverka till höjda räntor. Ingvar Carlsson har ändrat sig om ersättningen i akassan, och det är bra. Därför skall man naturligtvis inte väsnas om utvecklingens riktning. Det borde ju vara viktigt att lära sig något för framtiden. Man skall inte hetsa människor på gator och torg och bibringa dem en uppfattning som inte stämmer med en hård verklighet. Jag skulle naturligtvis uppskatta om Ingvar Carlsson riktade en liten ursäkt till Börje Hörnlund som han ansåg borde avgå. Han var ju den mest förtappade människan i det här landet. Sanningen är ju att vi tar ansvar även för framtiden genom denna ganska tuffa åtgärd. Låt mig därefter säga något om brofrågan. Jag lovade att återkomma till den. Jag har i min hand ett dokument med rubriken Minnesanteckningar från Öresundsbromöte i Köpenhamn den 11 januari 1991. Då medverkade bl.a. dåvarande kommunikationsministern Georg Andersson och den danska motsvarigheten Kaj Ikast. Kaj Ikast hälsade de svenska gästerna välkomna till Köpenhamn. Så inleds det hela. På slutet tas en diskussion upp under dagordningspunkten ''Tillåtlighetsprövningen''. Det är den som vi har hanterat under de gångna månaderna. Låt mig citera vad dessa minnesanteckningar innehåller på denna punkt: ''Georg Andersson redovisade den svenska proceduren för tillåtlighetsprövning och den modell som den svenska sidan fastnat för. Den innebär att vår målsättning är att få tillstånd ett hyfsat detaljerat avtal, i vilket ett förbehåll finns att förbindelsen skall prövas mot en miljölag, NRL, vilket kan påverka utformningen av förbindelsen, således ej etableringen''. Det står ''således ej etableringen'', Ingvar Carlsson! Detta är alltså det intryck som den socialdemokratiska regeringens representant förmedlade till den danska regeringen vid denna tidpunkt. Det var detta som han underlät att säga i klartext i avtalet och underlät att säga här i riksdagen. Man talade aldrig om de dolda avsikterna med avtalet, dvs. att bron skulle byggas oavsett miljökonsekvenser. Det var inte en tillståndsfråga -- det var bara en fråga som man skulle putsa litet i kanten på. Detta, Ingvar Carlsson, är en socialdemokratisk skandal! Ett svenskt statsråd aviserar ett lagbrott på hemmaplan i förhandlingar med ett annat land. Det var verkligen regeringsmaktens förfall. Det är inte vi som står för den.

Fru talman! Jag hade tänkt att använda dessa minuter till att kommentera attackerna på vårdnadsbidraget. Om någon tror att jag blir psykad av dessa attacker tror han eller hon alldeles fel. Jag känner snarast en stolthet över att vi äntligen efter 20--30 år lyckats komma därhän att det skrivs propositionstexter i den fråga som åtskilliga ute i Svea rikes bygder har pläderat för. Det är inte heller särskilt svårt att möta LO-folk och socialdemokrater som gärna vill ha vårdnadsbidraget. De finns kanske inte alltid i storstaden, men ofta ute i glesbygden. Ingvar Carlsson talar om att jag behövde ha vårdnadsbidraget för att få tillhöra de överlevande på arken. Om jag skall vara kitslig kan jag säga att jag hellre vill vara i arken än på den. Jag tror att många föräldrar behöver vårdnadsbidraget för att klara den flod av problem som de möter när de själva vill ta hand om sina egna barn och ge dem omsorg i något längre tid än ett år. Jag tror att de kan, om man nu skall använda den bilden, uppleva vårdnadsbidraget som något av en ark. Många motståndare till familjerna försöker hela tiden göra gällande att vårdnadsbidraget är ett väldigt slag mot jämställdheten. Det är naturligtvis att vända kikaren bakochfram. Att vi inte lyckats få lika lön för lika arbete -- lika lön mellan män och kvinnor ute i företagen -- är en skandal. Men för den skull kan man inte säga att vi måste förbjuda vårdnadsbidraget. Det handlar inte i första hand om 2 000 kr eller 4 000 kr. Det är en väldig fixering vid dessa belopp. Det handlar om föräldrars rätt att själva bestämma om var och hur de egna barnen skall få sin omsorg och om deras rätt att få behålla sitt föräldraansvar. Det finns redan i dag massor av föräldrar som utan någon som helst ersättning väljer att ha kortare eller längre tid i arbete i hemmet. Vi skall väl ändå inte påstå att de inte har rätt till det? Nu får den gruppen en något större valfrihet. Andra kan våga säga: Kanske är inte maximal frånvaro från de små barnens vardag det mest utvecklande för mig. Kanske får också allt fler pappor smak på att under ett halvår eller rent av ett år efter pappamånaden glömma bort det traditionella karriärsamhället. Det tror jag i så fall att hela Sverige, också näringsliv och politik, kommer att tjäna på. Det är ändå barnens värde och inte lönens storlek som är det viktiga. Det sägs också i dag att reformen är dyr och onödig. Det sägs och skrivs ofta. Skulle det vara dyrt att stödja föräldrars ansvar och att satsa ca 2 miljarder på de 25 % av förskolebarnen som inte har del i den offentliga barnomsorgen? Är det dyrt? Övriga Det sägs att reformen är onödig. Skulle det vara onödigt att skapa rättvisa? Skulle det vara onödigt att lyssna på dem som inte hör till den sociala ingenjörskonstens jetset? Vi har beslutat att satsa 100 miljarder på broar och vägar. I Ingvar Carlssons skuggbudget satsas det, om jag minns rätt, ytterligare på åtskilligt -- exempelvis 14 miljarder på broar och vägar och den typen av infrastruktur. Jag tycker att det är bra att det satsas 100 miljarder på broar och vägar. Vi skall satsa flera miljarder på stridsvagnar. Jag tror att också det är nödvändigt. Men så kommer vi till barnen. Vi vill skapa rättvisa mellan familjer som har barn mellan ett och tre år. Då är det onödigt att satsa. Då är två miljarder för dyrt. De skall läggas till alla andra satsningar som görs i t.ex. Det finns de som jämt och ständigt försöker göra gällande att folk inte vill ha vårdnadsbidraget. Jag undrar om det finns någon reform som undersökts så mycket av SIFO och andra gallupinstitut som just vårdnadsbidraget. Jag nöjer mig med att tala om de två senaste SIFO-undersökningarna. Mellan 60 och var emot. Så blir det när föräldrarna tillfrågas. Nu säger naturligtvis någon genast att man inte skall tro på dessa undersökningar. Då får vi säga det om alla de andra SIFO-undersökningar som någon av politikerna här i kammaren vid något tillfälle har tytt sig till. Fru talman! När jag talar om barn och välfärdsbygge vill jag också ha sagt att det naturligtvis är viktigt att inte bara fixera sig vid vårdnadsbidraget. Vi talar om etik. Vi talar om normer. Jag skulle faktiskt gärna vilja tala om barnafrid. I det sammanhanget, fru talman, är det naturligtvis positivt att vi nu förväntar oss och fordrar att det skall bli slut på den vedervärdiga barnporren. Det är dags. Det tror jag att vi alla är överens om.